Herr talman! Jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga. Vi har ganska utförligt avhandlat interpellationerna. Jag tror att Annika Åhnberg och jag kan vara överens om att det skulle vara förödande om krigsförbrytarna började göra gällande att de här vedervärdiga brotten inte ryms under den konvention som i dag finns. Något sådant skulle väl ändå vara till förfång för oss alla. Det kunde kanske vara intressant att citera ur de texter som har tagits upp här, men jag tror att alla är väl förtrogna med dem. Min uppfattning är alltså -- och jag tycker jag har stöd av de texter som finns -- att våldtäkt är krigsförbrytele och skall betraktas som krigsförbrytelse och ingenting annat.

De frågor som Agne Hansson väcker bör enligt min uppfattning sättas in i ett större sammanhang. Volvos nedläggningsbeslut är tyvärr bara ett av många symtom på den industrikris som Sverige i dag upplever, vilket sätter djupa spår hos både enskilda och företag. Det är en kris som har skapats genom 25 års långsamma och stegvisa försämringar av vårt närings och företagarklimat. Den internationella lågkonjunkturen har gjort våra problem akuta och förstärkt de underliggande utslagningsmekanismerna. Vi måste nu inrikta all kraft på att bygga upp ett konkurrenskraftigt näringsklimat i vilket hela näringslivets förnyelse och utveckling kan stimuleras. Ett sådant arbete kommer att ta tid och kräva både tålamod och stora uppoffringar av oss alla. Det gäller inte bara enstaka företag och branscher, utan även stora delar av vårt näringsliv. En stram finanspolitik som minskar de offentliga utgifterna och avvecklar budgetunderskottet ger förutsättningar för låg inflation och låga räntor. En sådan politik är därför den viktigaste förutsättningen för stimulans av tillväxt i såväl hemmamarknad som export. Därutöver har regeringen en offensiv näringspolitik för att skapa goda betingelser för långsiktig tillväxt. Denna politik är generell till sin inriktning och går ut på att både skapa ett omvandlingstryck, som sätter press på företagen, och att stärka de drivkrafter som stimulerar företag och anställda att utveckla verksamhet och att sträva efter ökad produktivitet. Jag skall här bara nämna några exempel på denna politik. De små och medelstora företagen ges bättre förutsättningar för tillväxt genom bl.a. skattelättnader, satsningar på riskkapital och regelförenklingar. Vi ökar konkurrensen i hela ekonomin och vidgar fältet för nyföretagande genom bl.a. den nya konkurrenslagen, upphandlingslagen för kommunala bolag och avregleringar. Vi privatiserar de statliga företagen och ger dem mer aktiva ägare. Det sker en satsning på kompetensutveckling, industrirelevant forskning och investeringar i infrastruktur för att därigenom höja den nationella tillväxtkraften på längre sikt. Sverige skall inte bli ett låglöneland. För att behålla och utveckla vår standard och klara sysselsättningen i framtiden, måste våra höga löner motsvaras av en hög kompetens. Vår ambition är att utveckla Sverige till ett av Europas ledande länder i fråga om industriell kompetens genom bättre och mer utbildning inom universitet och högskolor och i våra ordinarie skolor. Skattelättnaderna för industrin och den deprecierade kronan kommer att förbättra konkurrenskraften för svensk exportindustri med mellan 25 och 30 %. Denna konkurrensfördel måste vi nu se till att behålla genom sådana allmänna åtgärder som jag här har redovisat. Jag besökte nyligen Volvos Kalmarfabrik för att samtala med företagsledningen och representanter för de anställda. Mitt och regeringens budskap är att vi är beredda att medverka att finna konstruktiva lösningar inom ramen för vad som överensstämmer med näringspolitikens långsiktiga inriktning och karaktär. Det måste alltid vara de enskilda företagens ansvar att genomföra strukturomvandlingar enligt sina egna beslut och prioriteringar samt att därvid tillvarata goda erfarenheter. Vi deltar gärna i en diskussion om hur detta bäst kan göras, också i enskilda fall som detta.
Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Nedläggningen av Volvos fabrik i Kalmar är en mycket allvarlig fråga sett ur regionalpolitisk synpunkt, men också ur industripolitiskt perspektiv, eftersom fabriken i Kalmar, jämte den i Uddevalla, är den industriellt mest utvecklade tillverkningsenhet som Volvo har. Jag delar näringsministerns uppfattning om orsakerna till den industriella nedgången och den generella inriktningen av näringspolitiken som uttrycks i svaret. Näringsministern nämner i sitt svar en rad allmänna åtgärder som genomförts och skall genomföras och som är viktiga för att stärka Sverige som ledande industrination. Av svaret framgår att regeringen har en uttalad ambition när det gäller att utveckla en hög industriell kompetens. Det är i det perspektivet nedläggningen av Volvo Kalmarverken och Volvos omstruktureringsbeslut är intressant och får betydelse för våra möjligheter att nå denna internationella tätposition. Många, för att inte säga en enig omvärld, ser nedläggningen av Torslandaverken som ett klart steg tillbaka i industriell utveckling. Kvalificerad kunskap går förlorad när Kalmarfabriken läggs ned, sägs det rakt ut från forskare. När företagsledningar och forskare skall skissa på vad som är möjligt inför framtiden eller söka exempel på den bästa produktionsmodellen, då går man i dag till Kalmaranläggningen. Kalmartänkande har nämligen inneburit en konkurrensfördel för dem som infört detta. Nu har Volvo beslutat lägga ner denna mönsterenhet och koncentrera produktionen till den ursprungliga och inte alls så tekniskt utvecklade anläggningen i Torslanda. Det är klart att ett sådant beslut väcker internationell uppmärksamhet. Eftersom det har väckt denna uppståndelse kommer också Volvoledningens beslut att bli en belastning för oss i Sverige när vi i enlighet med regeringens ambitioner vill utveckla vårt land till en ledande industrination i världen. Det finns t.o.m. internationella forskare och även andra som tolkat detta beslut som en signal om att man i Sverige i framtiden inte räknar med någon biltillverkning över huvud taget. Detta är naturligtvis oroande. Det borde oroa också näringsministern. Jag vill fråga: Är det så illa att vi i famtiden inte skall ha någon bilindustri i Sverige? Kalmarverken. Är regeringen beredd att göra det? Det framgår inte av svaret. Det borde vara en naturlig åtgärd, eftersom Volvos omstruktureringsbeslut klart går emot regeringens industripolitiska ambition och strävan. Jag noterar att det enligt svaret finns en vilja och en beredskap från regeringens och näringsministerns sida att medverka till konstruktiva lösningar inom ramen för regeringens långsiktiga industripolitiska inriktning och karaktär. Även beträffande Volvo och Kalmarverken är regeringen beredd att delta i diskussioner om hur detta bäst kan göras. Det är bra, och det kanske kan lugna en del. Med en välvillig tolkning är svaret positivt ur Kalmarenhetens synpunkt. Regeringen är beredd att medverka till en lösning, men det framgår inte närmare hur. Jag delar inte näringsministerns uppfattning att det i alla lägen enbart är det enskilda företagets ansvar att genomföra sturkturomvandlingar enligt sina egna bedömanden och beslut. Här har vi ett dominerande företag och ett beslut som får konsekvenser för landets industripolitiska ambitioner. Då måste en regering kunna ingripa. Det logiska är då att kräva av Volvoledningen att beslutet om nedläggning av Kalmarenheten omprövas. Frågan kvarstår om näringsministern är beredd att förmå Volvoledningen att ompröva sitt beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för möjligheten att här under några minuter samtala om Volvo Kalmarverken. Det är en industri som är mycket viktig för regionen, viktig för landet, och som jag ser det ett av de modernaste industriprojekt som vi har i Sverige. Industriministern säger i sitt svar att nedläggningen av Volvo Kalmarverken beror på att Sverige inte haft ett näringsklimat där förnyelse och utveckling stimulerats, vilket har resulterat i ett lågt omvandlingstryck. Detta skulle speciellt ha gällt de senaste 25 åren. Jag konstaterar att vi under den här perioden haft olika regeringar, varav borgerliga regeringar haft 35 % av regeringsansvaret. Det har varit hög inflation och växande underskott, som ministern också säger i sitt svar. Sverige är i dag inget höglöneland, och kapitalskatterna är låga. Genom nedskrivningen av den svenska kronan har vi ett gynnsamt konkurrensläge. Volvo Kalmarverken är en föregångare som arbetsplats beträffande omvandlingstryck inom områden som kvalitet, leveransprecision och ekonomi. Kalmarverken har sedan flera år givits högsta prioritet. Genom verksamhetsutveckling med ständigt nya förändringar och förbättringsmål har mycket goda resultat uppnåtts inom alla områden. Ett av kvalitetsmålen är att antalet kundanmärkningar på en levererad ny bil minskas. Undersökningar visar att världsklassnivån här är 100 fel per 100 bilar, dvs. 1 fel per bil. Genomsnittet för japanska bilar är 120 fel per 100 bilar. Bilar byggda vid Volvo Kalmarverken har 64 fel per 100 Samtidigt har tiden för att bygga en ny Volvo 960 Herr talman! Dessa goda resultat har uppnåtts genom fabrikens utformning och den grunda arbetsorganisation som i dag präglar produktionsprocessen. Flera forskare har i sina rapporter understrukit att ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt och produktionsmässigt -- befinner sig i världstoppen. Produktiviteten har enligt forskarrapporter ökat med 35 %, samtidigt som nedgången för arbetsskador och sjukfrånvaro är markant. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå och att samtidigt acceptera att en produktionsenhet inte ges möjlighet att fortsätta på den väg som innebär att de mål som satts upp mer än väl har kunnat uppnås. En nedläggning av Volvo Kalmarverken skulle vara förödande för sysselsättningen också bland alla underleverantörer och dem som arbetar med kringservicen samt för den allmänna kompetensen i regionen. Herr talman! Den 12 november 1992 efterlyste jag åtgärder från regeringens och arbetsmarknadsministerns sida. Jag fick då svaret att det pågick överläggningar mellan regeringen och Volvo. Nu säger näringsministern att regeringen är beredd att medverka när det gäller att finna konstruktiva lösningar. Mina frågor i dag till näringsministern är: 1. Vilka lösningar har hittills framkommit sedan debatten den 12 november 1992? 3. Är regeringen beredd att ge stöd genom exempelvis krediter, om vi från regionen kan presentera konkreta industriella framtidsprojekt?
Herr talman! Jag förstår så väl de problem som dyker upp i Kalmar med anledning av varslet om en nedläggning av Volvo Kalmarverken. Det är naturligtvis en mycket stor påfrestning för de anställda och deras anhöriga samt för regionen som helhet. Det råder inget tvivel om att vi för närvarande genomgår en mycket smärtsam omvandling av hela den europeiska bilindustrin. Det gör att monteringstiderna för en fabrik, t.ex. Kalmarverken, dramatiskt går ner per bil. Detta innebär att monteringskapaciteten i fråga om antalet anläggningar minskar. Jag har själv vid mitt besök hos Kalmarverken väl kunnat se de utomordentligt goda förbättringar som gjorts där. Det finns ingen anledning att betvivla kvaliteten och kvalitetsutvecklingen vid Men ytterst måste det ändå vara Volvos ledning och representanter i styrelsen för såväl fack som ägare som avgör vad som är bäst för Volvo och för Volvos långsiktiga överlevnad som biltillverkare. Det kan aldrig föreskrivas av andra som inte är ägare och som därmed heller icke tar ansvaret fullt ut för själva Volvo. Jag är övertygad om att Volvos ledning kommer att göra vad som på den ankommer -- dvs. att man försöker klara sysselsättningen och tillverkningen i Kalmar, om detta är förenligt med Volvos långsiktiga strategi och möjligheter att kvarstå som biltillverkare. När det sedan gäller möjligheterna att hitta lösningar i just Kalmar är vi självfallet beredda, och det har vi även markerat vid besöket nere i Kalmar, att diskutera, pröva och undersöka vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att det skall gå att hjälpa till vid en omställning om en sådan blir aktuell vid en nedläggning. Vi är mycket öppna för förslag, idéer och tankar som dyker upp i Kalmar. Men det finns inga lösningar när det gäller att flytta tillverkningar eller företag med tanke på den ganska jämnt fördelade och omfattande arbetslösheten i större delen av landet. I stället måste det handla om nya konstruktiva förslag, och jag vet att en del sådana varit aktuella i Kalmar. Självfallet är vi beredda att seriöst pröva förslagen för att se vad vi kan bidra med när det gäller att finna en socialt acceptabel lösning. Stöd med krediter och liknande får anstå tills man hunnit med att seriöst pröva förslagen. Vi är beredda att -- inte minst med arbetsmarknadspolitiska och, i förekommande fall, med regionalpolitiska medel och andra åtgärder som kan behövas för att underlätta en omställning -- göra vad som behövs. När det gäller övriga delar av näringsklimatet noterar jag att vi redan har fått en ganska hygglig exportökning via den starka konkurrenskraftsförbättring som har skett, via en kraftig sänkning av beskattningen av produktionen och via förändringar av valutakurserna. Dessutom gör vi nu mycket omfattande satsningar på industrirelevant forskning, inte minst på fordonsområdet, för att stärka den svenska industrins relativa konkurrenskraft gentemot utlandet. Det är en ny satsning som det inom kort förhoppningsvis skall fattas beslut om här i riksdagen och som redan har rönt en viss internationell uppmärksamhet.

Det är därför som vi med viss tillfredsställelse ändå konstaterar att en viss hemtagning av produktion till Sverige redan är på gång från bl.a. Tyskland och Storbritannien. Vi hoppas att detta skall kunna bidra till att sysselsättningen stärks på utsatta orter, t.ex. i Kalmar, och vid de anläggningar som i dag är hotade.
Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka hur viktigt det är med generella åtgärder och med den inriktning som regeringen har beträffande industrioch näringspolitiken. Det är dock just i det perspektivet som det här enskilda Volvofallet är ett störande moment. Det kan också vara ett hinder på vägen mot en utveckling. Det är sådant här som gör att jag mera inriktar debatten mot framtiden och mot vad regeringen tänker göra än mot vad regeringen har gjort. Den utveckling som vi haft har ju varit en utveckling bakåt. Jag förstår så väl näringsministern när han säger att det är nödvändigt för ett företag som Volvo att tänka om och att dra ner i en så här svår situation. Det är bra och positivt att så sker, för annars skulle man inte ha någon framtid. Men det är just sättet på vilket detta sker -- jag tänker då på prioriteringarna -- som gör att vi i Kalmar, och tydligen också väldigt många forskare internationellt, blir fundersamma. Det som är bäst för Volvo borde vara det bästa för landet. Men det kan naturligtvis vara så att t.ex. traditionsbundenhet gör att man väljer att satsa på moderfabriken, trots att den inte är så industriellt utvecklad. Detta kan alltså få konsekvenser som inte är bra vare sig för landet eller för utvecklingen av den här strategin. Staten satsar pengar på regionalpolitik, näringspolitik osv., och det kostar naturligtvis en del. Det är ju kostsamt för företaget att utveckla så att man kommer i kapp i fråga om den kapacitet och effektivitet som finns i Kalmar. Det finns alltså även många ekonomiska och företagsekonomiska argument att rikta mot ett sådant här beslut. Jag ger mig inte, herr näringsminister, förrän den bästa och effektivaste enskilda åtgärden vidtagits, i linje med regeringens långsiktiga näringspolitiska strävanden. Det handlar då om krav på en omprövning av Volvos beslut.
Herr talman! Industriministern säger att ägarna själva måste bestämma. Självfallet ligger det en hel del i det. Man måste ju kunna få avkastning på investerat kapital osv. Men det måste ändå finnas en helhetssyn i de här olika frågorna. Jag vill peka på tre områden. Det första området gäller det stöd som Volvokoncernen som helhet har fått från samhället avseende olika delar -- det gäller såväl Kalmar som andra områden -- för att kunna utveckla sitt bilföretag. Där har man också lyckats, tycker jag, på ett mycket framgångsrikt sätt. Det har både jag och Agne Hansson visat på. Det gäller då intern dokumentation som Volvokoncernen tagit fram och dokumentation från forskare. Eftersom man kan notera framgång bl.a. där samhället i olika delar har ställt upp, vill jag gärna se att regeringen i sin helhetssyn också tar fram exempelvis detta med stöden. Det andra området gäller det arbete på satsningar som för en kort sidan blev färdigt. Det gäller då järnvägsutvecklingen och Kust-till-kust-banan. Samhället har gjort en mycket stor insats för att skapa en högmodern järnväg, och Volvo är en av de största nyttjarna genom att stora volymer transporteras på Kust-till-kust-banan mellan Jag ser mycket allvarligt på den risk som finns vad gäller den framtida finansieringen av Kust-till-kustbanan. Den finansieringen kan nämligen komma i farozonen om inte det nyttjande som Volvo i dag står för gäller också i framtiden. Därför ser jag också i det avseendet regeringen som en ansvarsfunktion när det gäller helheten. Det tredje området, och här vill jag gärna höra en kommentar från Per Westerberg, gäller den diskussion som regeringen för ute i världen beträffande exportmöjligheterna. Förra veckan träffade jag några i Volvoledningen.

Inom Volvokoncernen, speciellt i fråga om Göteborg och Torslandaverken, har flera miljoner kronor via Länsarbetsnämdnen och länsstyrelsen ställts till förfogande avseende kompetens och vidareutveckling. Är näringsministern beredd att i positiv anda medverka till att de som i dag är anställda vid Volvo Kalmarverken delges samma möjligheter?
Herr talman! Först vill jag säga -- vilket framhålls också av de två deltagarna i den här interpellationsdebatten -- att det är de generella åtgärderna som är av central betydelse för att svenskt näringsliv skall kunna expandera och därmed bli långsiktigt konkurrenskraftigt. Insatserna just beträffande industrirelevant forskning, inte minst på fordonssidan, har ju tidigare i stor utsträckning lyst med sin frånvaro. Det är nu som nya program kan tas fram, och jag har all anledning att tro att det kommer att stärka den svenska fordonsindustrin. Även teknikspridningen och satsningarna på en mycket kraftig kompetensutveckling kommer att vara betydande. Men en regering kan inte ta över ett bolags ansvar för beslutet om en anläggning skall finnas kvar eller ej. Dess värre finns det enligt vad jag har förstått en betydande överkapacitet inom Volvos monteringsverkstäder och en krympning måste ske. Var denna görs effektivast och bäst ur Volvos synvinkel och med hänsyn till Volvos förmåga och möjligheter att överleva och ånyo bli en framgångsrik biltillverkare måste dess styrelse, dess ledning och dess personalföreträdare avgöra. Vi kan knappast göra någon form av överprövning och försöka förhindra en nedläggning mot bolagets och de centrala fackliga organisationernas vilja, om dessa anser att en fortsatt produktion i Kalmar inte är förenlig med Volvos långsiktiga intressen. Jag har ingen anledning att ställa Volvo Kalmarverken mot Volvo Torslandaverken. Den smärtsamma utvärderingen måste göras internt inom bolaget. Däremot har vi, som jag redan har påpekat, vidtagit en lång rad åtgärder -- de gäller kompetensutveckling, forskning, allmän konkurrenskraft och skattetryck på produktionen -- som stärker förutsättningarna att tillverka bilar i Sverige och som bör kunna öka förutsättningarna för fortsatt produktion även i Kalmar. Om detta kommer att bli fallet eller ej -- om vi får se en fortsättning i Kalmar eller ej -- får vi se i framtiden. Vi är beredda att mycket noga pröva alla alternativ och alla förutsättningar som dyker upp, för att vid behov möjliggöra en omvandling där på ett socialt acceptabelt sätt. När det gäller det stöd som Volvo tidigare har fått i olika former vill jag säga att det har försetts med regler och krav på bolaget. Det är med utgångspunkt från de reglerna och kraven som stödet måste utvärderas. Principen att ingångna avtal skall följas gäller fortfarande. Men rättssäkerheten kräver också att det är de krav som uppställdes i samband med att stödet beviljades som skall följas och inte någonting utöver detta. I övrigt måste ordinarie villkor och ordinarie relationer mellan regering och företag vara den spelplan som vi rör oss på. Vi kommer att anstränga oss för att gjorda investeringar i Volvo Kalmarverken och i infrastrukturen runt Kalmar även i fortsättningen skall kunna utnyttjas och ge avkastning. Vi har i dag ingen anledning att gå in med konkreta åtgärder. Vi avvaktar utvärderingen och resultatet av den diskussion som förs mellan den lokala företagsledningen, kommunen och de anställdas organisationer plus Volvos ledning. Det finns all anledning att vänta och se vilka konstruktiva idéer och tankar som där föds.
Herr talman! Självfallet har de generella åtgärderna stor betydelse, men det hjälper ju inte Kalmarverket i det enskilda fallet. Det krävs i ett sådant perspektiv naturligtvis också betydligt mer av infrastrukturella satsningar, inte minst i Kalmarregionen. Men det hjälper ändå inte Självfallet kan en regering inte gå in och ta över ett företags beslutsfattande. Det måste företaget självt stå för. Men man kan naturligtvis ta upp en diskussion med ledningen för att påverka inriktningen av en omstrukturering. Jag tycker att det finns en rad argument som talar för det, mot bakgrund av de krav som nationen kan ställa på ett så stort företag med hänsyn till det stöd som företaget har fått i olika sammanhang. Inte minst med tanke på att det här får en sådan betydelse för industripolitikens utveckling här i landet finns det, som jag tidigare har framhållit, motiv att ta upp sådan diskussioner med ett företag. eller om han är beredd att göra det -- om de konsekvenser som inriktningen av beslutet uppenbarligen får. Eftersom Volvo är så välkänt internationellt har den här industriutvecklingen naturligtvis stor betydelse. Självfallet är jag tacksam för de besked i övrigt som näringsministern här lämnade, även om jag fortfarande vägrar att acceptera att man skall lägga ned Volvoenheten som biltillverkning. Men om det skall ske finns det anledning till lång framförhållning från samhällets och regeringens sida -- inte minst därför har jag ställt min interpellation nu. Även om näringsministern inte tycker att man nu skall gå in med konkreta åtgärder finns det här en kompetens och effektivitet, som Bengt Kronblad har redovisat i siffror och som man måste ta till vara i framtiden, även om det inte skulle ske biltillverkning i Kalmar. Det är då viktigt att man redan nu utvecklar en alternativ strategi för att på annat sätt ta till vara den kompetens som finns och göra Sverige till den främsta industrinationen.

Herr talman! Det finns en överkapacitet i Volvo och i bilindustrin, säger näringsministern. I den överkapacitetens anda har det diskuterats nedlägggningar. Uddevalla är ju en av de anläggningar som nu har lagts ned.

Om vi avindustrialiserar landet mer än vad som har skett under den senaste tiden kommer inte Sverige som nation att i framtiden klara sig med den levnadsstandard som vi alla önskar att vi skall ha här i landet. Med den utgångspunkten bör man fundera på delar av de svar som näringsministern har gett: Vi ökar konkurrensen i hela ekonomin och vidgar fältet för nyföretagandet. Det är riktigt att det kan göras på det sättet, men om vi samtidigt accepterar nedläggningar är det svårt att bibehålla den industriella teknik och de volymer av leveranser som vi behöver, speciellt om man börjar med att lägga ned där vi hävdar oss mycket gott på den internationella marknaden. Jag hävdar inte att man skall hålla gammal industri under armarna -- jag delar uppfattningen att man skall ha ett omvandlingstryck. Men jag anser att man börjar i fel ände när man börjar med det här företaget.

Herr talman! Som jag sade genomgår bilindustrin i Europa och Sverige utomordentligt stora strukturella förändringar. Monteringstiderna per bil minskar drastiskt; det är fråga om hälften, kanske ned till en tredjedel, av monteringstiden i förhållande till vad som tidigare gällde. Monteringen blir dessutom mer mekaniserad. Man övergår till flera skift per anläggning, vilket innebär att en monteringsanläggning kan producera mångdubbelt fler bilar än tidigare. Detta innebär smärtsamma omställningar, inte bara i Sverige, utan i USA, Japan och Centraleuropa. Men under de här smärtsamma omställningarna måste man själv värdera vilka anläggningar som är mest konkurrenskraftiga och som har störst förutsättningar att kunna trygga resp. företags framtid. Jag är icke kompetent att utvärdera om det är Volvo Torslandaverken eller Volvo Kalmarverken som skall vara den kvarvarande monteringsfabriken i Sverige. Det måste vara upp till Volvo att göra det. Däremot kan jag påverka det klimat som de har att arbeta i här i Sverige. Vi har nu via en rad åtgärder på skatte och valutakursområdena förändrat deras konkurrenskraft högst dramatiskt.

Vi vidtar en lång rad åtgärder för att råda bot på den avindustrialisering som vi har sett tecken på i Sverige under en lång följd av år och som måste brytas. Det är för att vi skall få en växande industriell sektor som åtgärderna är så stora och så omfattande. Det är inte antingen eller när det gäller satsning på små och nya företag och satsningar på befintlig industri. Det är både och vi måste göra betydande insatser för. Vi avser att fullfölja programmet för att stärka Sveriges nationella konkurrenskraft och det industripolitiska klimatet i landet. Vi avser att fullfölja diskussionerna med Volvo, med Kalmar kommun och med de personalrepresentanter som finns vid anläggningen nere i Kalmar, för att se vad som kan och vad som bör göras och vilka möjligheter som finns för att underlätta de omställningar som kan komma att bli aktuella.

Herr talman! Simon Liliedahl har frågat mig om regeringen avser att, trots Socialdemokraternas öppet deklarerade motstånd och eventuellt bindande överenskommelser i krispaketen, återuppta sin i proposition klart definierade politik att privatisera ytterligare 34 företag. Låt mig inledningsvis få korrigera och komplettera Simon Liliedahls påstående att regeringens planer att privatisera 35 statligt ägda företag skulle ha gått i stå, med undantag för privatiseringen av SSAB 13) lämnade jag en redogörelse för de uppnådda resultaten i privatiseringsprogrammet under år 1992. Utöver SSAB har staten sålt sitt femtioprocentiga aktieinnehav i Svalöf AB, minskat sitt aktieinnehav i Svensk Därutöver har ett par mindre verksamheter i myndighetsform sålts till privata köpare. Att Simon Liliedahl endast nämner privatiseringen av SSAB kan kanske bero på att det är det hittills enda exemplet på en genomförd bred ägarspridning, som erbjudits anställda, allmänhet och aktiemarknad. Den 28 april tillkännagav jag planerna för nästa breda ägarspridning bland de statliga företagen, som förmodligen blir den största enskilda privatiseringen hittills. Allmänhet, anställda och övriga investerare erbjuds att under perioden 17 När Celsiusaktien enligt planerna skall börsnoteras den 23 juni, beräknas ca 75 % av aktierna ha förvärvats av privatpersoner och investerare. Som torde framgå av min redogörelse, har regeringens privatiseringsprogram ingalunda gått i stå. Men givetvis har takten i genomförandet påverkats av de allmänna ekonomiska förutsättningarna. , måste tidpunkten för genomförande av varje privatiseringsprojekt väljas med omsorg. Hänsyn måste tas till bl.a. riskkapitalmarknaden samt förutsättningarna att erhålla ett marknadsmässigt pris vid en kommersiellt riktigt vald tidpunkt. Simon Liliedahl ger i sin interpellation uttryck för förmodandet att privatiseringsprogrammet försenats på grund av överenskommelsen med Det tillfälliga uppehåll för privatiseringen av statliga företag som parterna då enades om formulerades på följande sätt: ''Moratorium införs i princip för försäljning av statliga företag och fastigheter. Detta hindrar inte omstruktureringar i de fall där sådana är lämpliga och nödvändiga. En marknadsmässig bedömning görs av de fortsatta möjligheterna till spridning av ägandet. Eventuell försäljning skall föregås av samråd mellan regeringen och socialdemokraterna.'' I det nu aktuella fallet med Celsius Industrier har regeringen, efter att ha inhämtat yttrande från Privatiseringskommissionen, gjort en marknadsmässig bedömning av förutsättningarna, helt i enlighet med de överväganden som angavs i propositionen, och som jag nyss nämnt. Regeringen har vidare samrått med Regeringen har därefter fattat sitt beslut, grundat på den helt övervägande bedömningen att det är bra för staten och företaget att nu genomföra denna privatisering, samt att det kan ske utan men för andra intressen. Även i fortsättningen avser regeringen att genomföra privatiseringsprogrammet i den takt och den omfattning som det är marknadsmässigt möjligt.
Herr talman! Jag tackar Per Westerberg för svaret som i och för sig inte innehöll någon uppseendeväckande information om de genomförda privatiseringarna eller om vad vi kan vänta oss i fortsättningen med anknytning till regeringens tidigare proposition i frågan. Jag tvekar inte i min uppfattning om regeringens positiva inställning till fortsatta privatiseringar, som näringsministern sammanfattningsvis framförde i svaret på interpellationen med formuleringen: ''Även i fortsättningen avser regeringen att genomföra privatiseringsprogrammet i den takt och omfattning som det är marknadsmässigt möjligt.'' Det är en intressant formulering. Det finns ingen politisk värdering i den. Så långt är allt gott och väl med andra ord. Men sedan har vi den politiska aspekten på privatiseringsprocessen. Anser sig näringsministern fortsättningsvis bunden av överenskommelsen om samråd med Socialdemokraterna om partiet skulle motsätta sig nya regeringsförslag och därmed bromsa fortsatta privatiseringssträvanden? Det föreligger inget tvivel om att det finns en säker majoritet här i riksdagen som är beredd att stödja en fortsatt privatisering i en takt som inte Socialdemokraterna kan påverka.
Herr talman! Nej, det är ingen uppseendeväckande information som lämnas i interpellationssvaret. Vi fortsätter den politik som slogs fast i och med riksdagsbeslutet hösten 1991. Vi genomför privatiseringen i den takt det marknadsmässigt är möjligt, vilket också står i den propositionen och som man kan säga ytterligare underströks i den uppgörelse som gjordes mellan Där står att vi skall ha samråd innan någonting sker. Vi är av den principiella uppfattningen att det finns all anledning att ha samråd, att efterhöra kloka ståndpunkter och synpunkter. Vi har dock fortfarande regeringsansvaret och skall därför självfallet som regering fatta de erforderliga besluten efter det att samrådet är genomfört och efter det att hänsyn tagits till de olika krav som riksdagsbeslutet från december 1991 medför. Enligt min uppfattning kommer därmed privatiseringsprogrammet att fullföljas. Det kommer inte att innebära att man försäljer ett mycket stort antal företag på kort tid. Men så står det heller inte i propositionen. Det står i propositionen att det skall vara en ganska systematisk, långsiktig privatisering, för att på det sättet bibehålla utrymme på riskkapitalmarknaden samtidigt som vi kan tillse att vi skapar bra förutsättningar för varje enskilt företag. Vår uppfattning är att en privatisering skall ge varje enskilt företag en starkare ställning efter privatiseringen än det hade före.
Herr talman! Jag tackar för det klarläggandet och konstaterar självfallet att man skall hålla en överenskommelse. Man har förbundit sig till ett samråd.

Herr talman! Det är korrekt så till vida att vi håller de samråd som den ingångna uppgörelsen kräver. När det gäller OK Petroleum har vi enats om att staten bör kliva ur sitt ägande och att en privatisering skall genomföras. När det gäller Celsius Industrier har oenighet rått om endast en sak. Det är tidpunkten för privatiseringen. Socialdemokraterna framför tvivel på att det nu är rätt tidpunkt med tanke på läget på riskkapitalmarknaden. Efter ett mycket stort antal kontakter med aktörer på riskkapitalmarknaden och med börschefen fann vi att vår bedömning var mycket klar, med mycket stort stöd från aktörerna på marknaden, att det snarast, med hänsyn till det mycket ringa antalet nyemissioner i vår, var ett mycket bra tillfälle att gå fram med en bred privatisering av Celsius Industrier. Vi fullföljde samrådet, men när det gällde valet av tidpunkten ansåg vi ha mycket goda skäl för att fullfölja vår grundläggande avsikt att gå fram denna vår.
Herr talman! Jag tackar för detta klarläggande och ser fram emot fortsättningen i enlighet med den regeringsförklaring som ni en gång har avgivit när det gäller privatiseringsproblematiken.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att, i samband med prövningen av fortsatt sandsugning utanför Falsterbonäset, vidta för att garantera att inte för stora förändringar av kustlinjen och bottenfaunan äger rum i området. AB Glassand och Ahlsell Mineral AB har i en gemensam skrivelse i januari 1992 hos Sveriges geologiska undersökning ansökt om förlängning av tiden för gällande tillstånd enligt kontinentalsockellagen för täkt av sand, grus och sten vid Västra Haken i Öresund i Vellinge kommun. Efter remiss har SGU i enlighet med 5 § kontinentalsockelförordningen överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Länsstyrelsen i Malmöhus län beslutade i september 1992 att inrätta Falsterbohalvöns havsområde i Vellinge kommun som naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen för att skydda områdets stora natur och kulturvärden. Reservatet innefattar bl.a. det nämnda täktområdet vid Västra Haken. Reservatbestämmelserna innehåller föreskrift om förbud att bedriva täktverksamhet i någon form. Förbudet syftar till att trygga ändamålet med reservatet.

Det har därmed skapats garantier för att eventuella framtida förändringar av kustlinjen och bottenfaunan i området inte kommer att ha sin orsak i sandsugning inom det relativt vidsträckta naturreservatet.
Herr talman! Om man under en följd av år har haft ett antal interpellations och frågedebatter här i kammaren, har man också lärt sig att gradera det obligatoriska tacket till statsrådet som har avlämnat svaret. Jag skall gärna erkänna att tacket ibland är mer obligatoriskt än ärligt. I dag kan jag utan några som helst reservationer säga att jag är mycket nöjd med det svar som näringsministern har avlämnat. Det finns egentligen ingen anledning för mig att ställa några kompletterande frågor. Jag har tagit upp den här frågan vid ett antal tillfällen under flera år och med statsråd från olika regeringar. Det är först nu som en regering är beredd att sätta stopp för verksamheten att bedriva s.k. sandsugning utanför Falsterbonäset. Det finner jag mycket glädjande. I en frågedebatt med näringsministern för ungefär ett och ett halvt år sedan ville jag fästa regeringens uppmärksamhet på den historiska möjlighet som då hade uppkommit att få stopp på den här verksamheten och som bestod i att koncessionstiden just hade gått ut. Det är detta som regeringen nu har utnyttjat, och det ser jag som mycket positivt. Genom det beslut som regeringen fattade i torsdags är sådan sandsugning inte längre tillåten. Regeringen har därmed avslagit två företags ansökningar att få bedriva täktverksamhet inom det havsområde runt Falsterbonäset som i enlighet med 7 § naturvårdslagen nu utgör naturreservat. Regeringens beslut är, som jag ser det, både logiskt och riktigt. Det följer reservatbestämmelserna. Avsikten är, vilket också framgår av näringsministerns svar, att skydda de mycket stora värden såväl för flora som för fauna som finns inom området. Inom området finns stora natur och kulturvärden som förhoppningsvis nu kan räddas. Jag lägger särskilt märke till att näringsministern säger i sitt svar: ''Reservatbestämmelserna innehåller föreskrift om förbud att bedriva täktverksamhet i någon form.'' De tre sista orden finner jag särskilt glädjande. Om det dessutom är så som flera experter med vetenskaplig inriktning i just den här disciplinen bedömer -- och de finns inte minst vid Institutionen för teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet -- att det finns ett samband mellan sandsugningen och den mycket stora minskningen av sand längs stränderna under de senaste decennierna, kan beslutet också innebära stora fördelar för turism och rekreation. Det här skapar den möjlighet som jag tror är viktig i sammanhanget, nämligen att genom ett flerårigt stopp ge naturen en chans att läka de uppkomna skadorna. Det skapar också en unik möjlighet att verkligen undersöka om det finns något samband mellan skadorna och den sandsugning som har bedrivits. Kontinuerlig undersökning under exempelvis en tioårsperiod bör kunna utröna detta eventuella samband. Olika myndigheter har gjort olika bedömningar. Till grund för tidigare ställningstaganden har praktiskt taget enbart legat de yttranden som SGU gjort i sina bedömningar. Det är positivt i sammanhanget att regeringen i sin bedömning också har lyssnat till den övriga expertis som finns på området. Jag ber än en gång att få tacka näringsministern.

Herr talman! Kenneth Attefors har frågat mig om Sverige avser att upprätta en ''energibrigad'' för att på ett massivt sätt överföra svensk teknologi och energikunskap till Baltikum. Jag har tagit del av den artikel i Dagens Industri som Attefors hänvisar till i sin fråga och delar naturligtvis åsikten att det är viktigt att vi bistår balterna med kunskap och tekniköverföring på energiområdet. Så sker också i dag. Den svenska regeringen har totalt avsatt närmare 148 miljoner kronor för stöd till utveckling och reformering av energisektorn i de tre baltiska länderna. De svenska insatserna har främst inriktats på ett strategiskt stöd till övergripande energiplanering. Inom ramen för samarbetet med länderna i Central och Östeuropa finansierar BITS ett antal projekt på energiområdet i de baltiska länderna, bl.a. en rådgivare vid det estniska energiministeriet, ett antal olika demonstrationsprojekt samt konsultinsatser för att underlätta samtliga tre baltiska länders möjligheter att utnyttja lån från Världsbanken och EBRD.

Flera svenska företag och myndigheter torde ha goda förutsättningar att medverka i detta arbete och att utveckla långsiktiga samarbetsformer när det gäller teknologiöverföring och licenstillverkning. Svenska insatser kan också bidra till att öppna nya och på sikt expansiva marknader för den teknik och det kunnande som har utvecklats i svensk industri som en följd av den pågående omställningen av det svenska energisystemet. Jag kan också nämna att NUTEK är ansvarigt i som inleddes år 1991. Programmets målsättning är att främja en ökad handel med energieffektiva produkter, tjänster, kunskap och arbetsmetoder mellan öst och väst. Utöver dessa insatser kan jag berätta att Sverige bidragit med 118 miljoner kronor för kärnsäkerhets och strålskyddssamarbete i Centraloch Östeuropa. Detta samarbete har främst kommit att gälla insatser i syfte att förbättra säkerheten vid kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Avslutningsvis vill jag betona den centrala roll som Sverige spelat i ansträngningarna att så snabbt som möjligt få fram betydande resurser till de baltiska staterna från multilaterala institutioner. Både Världsbanken och Europeiska utvecklingsbanken erbjuder nu omfattande program för utveckling av energisektorn i de baltiska länderna. Jag vill också erinra om att Nordiska finansieringsbolaget NEFCO, upprättat på initiativ av Nordiska ministerrådet, har till uppgift att finansiera miljöprojekt i Central och Östeuropa, bl.a. På så vis överförs redan i dag svensk teknologi och energikunskap till de baltiska länderna på det sätt som Attefors vill verka för.
Herr talman! Tack så mycket för svaret, fru af Ugglas. Jag tyckte att det var ett ganska bra svar, speciellt beskedet om de 118 miljonerna till kärnkraftssäkerhets och strålskyddsarbete. Det behövs verkligen på den baltiska sidan. Det har jag förstått. Jag skall be att få läsa innantill i en motion. Det står så här: Det behövs en betydligt mer sammanhållen strategi om den svenska insatsen i Östeuropa och Baltikum skall kunna få någon märkbar effekt. En annan punktinsats bör avse förbättrad hushållning av olja i någon större stad. Sådana konkreta insatser gäller bl.a. förbättrad reglering av fjärrvärme, installation av termostater i bostäder och lokaler, tätning, isolering och byte av fjärrvärmerör samt isolering och tätning av bostäder och lokaler. Insatserna bör i första hand koncentreras till ett begränsat geografiskt område, så att man inom ramen för projektet kan studera effekterna på energianvändningen samt förutsättningarna att etablera inhemsk kompetens och legotillverkning av utrustningskomponenter. Detta, fru af Ugglas, är faktiskt taget ur en socialdemokratisk motion, som är skriven 40 dagar efter min artikel i Dagens Industri. Det börjar kanske samla sig någon typ av majoritet för detta sätt att tänka, att man mer massivt skall föra över kunskap till Baltikum på det sätt som jag föreslog i min artikel. Min fråga är: Tycker fru af Ugglas att min syn på saken stämmer med verkligheten?
Herr talman! Jag tyckte själv att den redovisning som finns sammanförd i svaret till Kenneth Attefors gav en ganska god bild av att det händer väldigt mycket på energiområdet. Där ser man nyttan med frågor i riksdagen. Därmed finns det en möjlighet för den som skall besvara frågan att ge en mer heltäckande redogörelse än vad som ofta framkommer i olika artiklar i massmedierna. Jag tycker att svaret gav en god, samlad bild av att det sker ganska mycket på detta område. Jag tycker att Kenneth Attefors ändå borde se att det finns en vilja att uppmärksamma energisektorn i vårt samarbete. Det tycker jag är väsentligt. Vi bör samtidigt hela tiden ha i åtanke att vi kanske inte direkt skall ta över ansvaret för olika sektorer. Väldigt mycket i vår inriktning av stödet till exempelvis våra grannländer i Baltikum är ju att stärka deras egen suveränitet och deras egen förmåga att handskas med problemen. Ansvaret måste alltid i sista hand vara deras eget. Det är ju deras egen kompetens vi vill utveckla. Där tycker jag att man skall vara mycket uppmärksam. Det är deras egen kunskap och kompetens vi bidrar till att utveckla.
Herr talman! Det är precis detta jag menar i min artikel, att vi skall dela med oss av den kunskap vi har i Sverige till balterna. Jag håller exakt med fru af Ugglas på det här området. De skall klara sig själva. Men vi skall massivt överföra den kunskap vi har. Vi har ett antal decennier längre erfarenhet av detta än vad balterna har. Jag skall inte veva på om det här. Jag vill bara säga att jag blev förvånad över att fru af Ugglas svarade på den här frågan. Jag hade nämligen ställt den till Alf Svensson. Men det var tydligen inte hans område. Tack än en gång. Jag låter mig nöja med detta.

Herr talman! Kenneth Attefors har frågat mig om jag är beredd att inom en snar framtid i Irak träffa landets högsta ledning och förhoppningsvis föra hem de tre fängslade svenskarna Christer Alltsedan de tre svenskarna den 3 september i fjol av misstag förirrade sig in på irakiskt territorium har vi inte sparat någon möda för att åstadkomma ett frigivande. Som Kenneth Attefors själv påpekar har de tre dömts enligt gällande irakisk lagstiftning, men omedelbart efter domen i första instans klargjorde vi från svensk sida att vi anser att det hårda straffet, sju års fängelse ovillkorligt, inte står i någon som helst rimlig proportion till den gjorda förseelsen. Sedan den 8 september har tjänstemän från UD befunnit sig i Bagdad för att på plats verka för ett frisläppande. Kontakt med irakiska företrädare har även tagits i Stockholm och i tredje land. Under senare tid har även en särskild emissarie från Utrikesdepartementet vid två tillfällen besökt Bagdad och därvid fört samtal med företrädare för den irakiska statsledningen, inkluderande biträdande premiärminister Tareq Aziz och utrikesminister al Sahaf. I slutet av september i fjol sammanträffade jag med min irakiske kollega under FN:s generalförsamling, och jag har under våren haft en skriftväxling med honom om de tre fängslade svenskarna. Från den irakiska ledningen har man försäkrat att man strävar efter en positiv lösning som skall bana väg för ett frisläppande. Det har inte på något sätt antytts att ett besök av mig, eller någon annan regeringsföreträdare, skulle leda till ett frisläppande. I nära samarbete med de tre svenskarnas arbetsgivare fortsätter vi våra ansträngningar att få Wihlborg fria. Jag kan försäkra att vi är beredda att pröva alla vägar för att de tre så snart som möjligt skall kunna återförenas med sina familjer. Låt mig bara till slut, med adress till president Saddam Hussein personligen, upprepa våra vädjanden att han omgående måtte utnyttja sin rätt att på humanitära grunder benåda de tre svenskarna.
Herr talman! Tack så mycket för svaret! Låt mig direkt koppla samman det som anfördes i det sista stycket med den sista meningen i näst sista stycket: ''Låt mig bara till slut, med adress till president Saddam Hussein personligen, upprepa våra vädjanden att han omgående måtte utnyttja sin rätt att på humanitära grunder benåda de tre svenskarna.'' ''Jag kan försäkra att vi är beredda att pröva alla vägar för att de tre så snart som möjligt skall kunna återförenas med sina familjer.'' Jag vill också peka på den artikelserie som förekommit i Dagens Industri, en tidning som jag i och för sig inte har så stor respekt för, eftersom den har behandlat mitt parti ganska illa. Anders Hasselbohm på Dagens Industri har dock gjort en undersökning som visar att de flesta initierade personer påstår att den enda chansen att verkligen få hem svenskarna är att en hög svensk person, fru utrikesministern eller någon annan, verkligen själv besöker Irak för att få svenskarna fria. Jag har själv under 18 år varit till sjöss och seglat många år på arabiska länder, och även jag vet ungefär hur araber tänker. De tänker på något sätt litet mera manligt än vad vi gör här i Sverige. Jag är nästan säker på att ett besök av en svensk person på hög nivå skulle kunna lösa den här knuten. Min fråga till ministern blir därför än en gång: Kan fru af Ugglas mot bakgrund av alla de uttalanden som har gjorts, bl.a. av Pierre Schori i söndags, tänka sig att resa till Bagdad för att tala med Iraks högsta ledning?
Herr talman! Med all respekt, Kenneth Attefors -- mitt svar blir inte annorlunda än det som jag har gett här.

Herr talman! Av det sista inlägget förstår jag det meningslösa i att framhärda med min fråga. Jag vill då bara till fru af Ugglas säga att jag kommer att ställa en ny fråga inom ett antal veckor för att se hur mycket närmare frågan då har kommit en lösning. Jag förmodar att Pierre Schori har Socialdemokraterna bakom sig, och vi skulle då vara en majoritet som vill att man mera rakt på sak och litet mer manligt skall tackla problemet på det sätt som jag tror att man måste göra för att lösa upp den här knuten. De flesta experter i DI:s förtjänstfulla artikelserie säger faktiskt att en hög person måste åka till Irak för att verka för att svenskarna blir fria.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka initiativ och åtgärder regeringen avser att verka för i syfte att uppnå fred och demokrati i Frågan är ställd mot bakgrund av de oroväckande rapporter om våldsdåd från de röda khmererna och om deras systematiska ansträngningar för att störa fredsprocessen och de stundande allmänna valen, den 23--27 maj. Sveriges politik i Cambodjafrågan syftar till att på olika sätt ge stöd åt ansträngningarna att skapa fred och demokrati i landet. Sverige har som bekant vid flera tillfällen fördömt Röda khmererna för deras brutala framfart och massaker av etniska vietnameser i landet. Vi stöder det cambodjanska folkets rätt till fria och rättvisa val. Vår inställning till de röda khmererna är att de inte skall tillåtas att omintetgöra utvecklingen mot försoning, fred och demokrati. Efter Parisavtalets undertecknande har Sverige på olika sätt stött fredsprocessen i Cambodja, främst genom finansiering och personal till UNTAC samt genom ett omfattande bistånd, såväl multilateralt som bilateralt. Totalt uppgår det svenska biståndet under innevarande budgetår till drygt 100 miljoner kronor. FN gör genom UNTAC i Cambodja sin genom tiderna största insats. Cambodja är en gammal konflikthärd med motsättningar som går långt tillbaka och är mycket svåra att lösa. Sverige ställer sig helhjärtat bakom FN:s alla fredsansträngningar och har gett både praktiskt och moraliskt stöd. Biståndsmässigt och genom vårt engagemang för hela valprocessen har Sverige gett ett betydande stöd för fredsprocessen i Cambodja. Praktiskt stöd har vi gett på många sätt: -- vi har bidragit med 45 civilpoliser -- vi har gett kortsiktigt bistånd för rehabilitering och flyktingverksamhet -- vi stöder UNTAC:s enhet för mänskliga rättigheter -- vi gav redan för ett år sedan bidrag på 4 miljoner för förberedande av valet -- vi deltar med ett tjugotal valobservatörer i valet, och dessutom med fyra jurister som valexperter -- Sverige har också lämnat bidrag till konferenser i Penang och Phnom Penh om försoning och utveckling i Cambodja, som hölls i fjol och i år. Moraliskt har UNTAC fått stöd genom att vi ställt oss bakom gemensamma uttalanden. Ett sådant gjordes senast den 14 maj på initiativ av Aseanländerna och handlade om säkerheten för FN Den svenska FN-delegationen i New York har fortlöpande ingående kontakter med FN:s sekretariat och framför kontinuerligt våra synpunkter på Cambodja och utvecklingen där. Då Hans Göran Franck, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Karl-Erik
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på frågan. Svaret är allmänt välvilligt, men jag tror inte att välvilja räcker i det här fallet. Sverige ställer helhjärtat upp bakom FN, säger utrikesministern, men frågan är om inte FN måste skärpa insatsen i Cambodja. Svagheterna fanns ju redan i fredsplanen, där man inte fick med formuleringen om att ett folkmord inte får upprepas. Man legitimerade Pol Pots regim som en av de fyra parterna, och människorättskomponenten blev för svag med bara ett tiotal medarbetare engagerade. Om man studerar vad UNTAC har uträttat, finner man att den cambodjanska regimens, dvs. Hun Sen-regeringens, soldater har demobiliserats och i princip avväpnats, även om mycket vapen flyter omkring, medan däremot Pol Pot-trupperna inte lät sig avväpnas. FN-operationen, UNTAC, har inte fått tillträde till deras basområden, och ingen registrering av väljare har skett där. Vi måste därför fråga oss om inte FN måste skärpa insatsen i Cambodja. Det går inte att försonas med Pol Pot-regimen, utan man måste välja mellan krig och ett nytt folkmord. Också soldaterna i den här FN-operationen måste få hårdare regler. Det är därför som jag efterlyser ytterligare åtgärder från regeringens sida.
Herr talman! Det faller på min lott att i detta sammanhang försvara FN och FN:s insatser i Cambodja, vilket kanske är något ironiskt när det är ett samtal jag för med Karl-Erik Svartberg. Man måste se på den bakgrund av oerhört svåra konflikter och motsättningar och folkmord, som Karl-Erik Svartberg själv nämner. I denna oerhört svåra situation görs försök att nå ett läge där allmänna val kan genomföras. FN möter naturligtvis stora svårigheter. Den bedömning jag har fått är ändå att man tror att valen kommer att genomföras. Redan detta är en prestation, om valen kommer att genomföras den 23--27 maj. Vi vet att ca 400 vallokaler ligger i områden som kontrolleras av de röda khmererna, där man inte kommer att kunna genomföra val. Det är en stor brist. Men bara det att man kan få till stånd ett val är ändå en framgång. Man bör också uppmärksamma att det inte enbart är de röda khmererna som ägnar sig åt våldsdåd. Det rapporteras också om våldsdåd från Hun Senregeringens sida. Det är mord osv., som präglar uppmarschen mot valet. Det är oroande för vad som kan komma att ske efter valet.
Herr talman! Det är riktigt som sägs. Vi måste ha en förhoppning om att det skall bli demokrati och så småningom fred i Cambodja. Tyvärr är tecknen nu illavarslande. Det är frågan om det blir ett demokratiskt val. Vi vet att Pol Pot-styrkorna, de röda khmererna, enligt uppgift nu förbereder attacker. Om dessa attacker kommer före, i samband med eller efter valet vet vi inte. Men vi vet att de bojkottar hela valproceduren. Därför menar jag att FN borde försöka skärpa insatserna i Cambodja på något sätt. Det är den skärpningen jag efterlyser.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar har vi fortlöpande kontakter med FN:s sekretariat och framför kontinuerligt våra synpunkter på utvecklingen. Det är ganska naturligt med tanke på att svenskar är engagerade i Cambodja och att vi har så många svenska valobservatörer. Jag kan mycket väl ta med mig de synpunkter och den oro som Karl-Erik Svartberg ger uttryck för och se till att de når vår FN-ambassadör. Det är viktigt att vi gör det som kan ankomma på oss för att se till att FN har beredskap inför valet.
Herr talman! Det tackar jag för. Svenska FN förbundet och övriga intresserade genomförde ett seminarium förra veckan, där vi plockade fram informationer direkt inifrån Cambodja. Mycket av dessa informationer skrämmer oss. De röda khmererna kontrollerade 5 % av landet när UNTAC började. Nu kontrollerar de 40 %. Bara det ger perspektiv på svårigheterna med denna operation. Vi vet att Australiens utrikesminister också har engagerat sig och krävt att man ändrar i FN mandatet. Annars bör UNTAC packa sina väskor och ge sig av, menar han. Därför vore det bra om utrikesministern, som utlovat, tar kontakt med FN och trycker på, gärna tillsammans med den australiske utrikesministern.
Herr talman! Jag vill inte helt skriva under på receptet att FN skall packa sina väskor och ge sig av. Jag fasar för hur situationen då blir. Däremot vill jag gärna förmedla de synpunkter som kommit fram från Karl-Erik Svartberg, och den oro som finns här hemma inför den fortsatta utvecklingen.

Herr talman! Sten Söderberg har ställt en fråga till mig om regeringen är beredd att verka för att FN:s vapenembargo mot Bosnien-Hercegovina upphör. Vanmakten över svårigheterna att få stopp på kriget i Bosnien-Hercegovina och på fredlig väg nå fram till en politisk lösning har under de senaste veckorna lett till att olika internationella militära alternativ diskuterats.

Ett av de alternativ som i detta sammanhang varit föremål för överväganden är att lyfta vapenembargot gentemot Bosnien-Hercegovina. Med de ojämna styrkeförhållanden som råder i Bosnien-Hercegovina är det förståeligt att ett sådant förslag framförs. Min bedömning är dock att tillförsel av ytterligare vapen till stridsområdet snarare skulle skapa än mer död och lidande än förutsättningar för en långsiktig fredlig lösning på konflikten. Visserligen skulle tillförseln, särskilt av tunga vapen, efter en tid stärka muslimernas försvarsförmåga. Innan denna effekt uppnås riskerar man dock en eskalering av kriget. Jag vill i detta sammanhang även peka på ökade risker för FN:s personal och hjälpinsatser, bl.a. den livsnödvändiga humanitära hjälp som UNHCR med hjälp av bl.a. Räddningsverket ombesörjer till den utsatta muslimska befolkningen. Den serbiska expansionen är och har varit den ledande drivkraften bakom kriget som orsakat ett omfattande mänskligt lidande. Denna krigföring är välkänd och omvittnad. På senare tid har också kroaterna visat ett alltmer hänsynslöst agerande för att säkerställa områden. Men de muslimska övergreppen som också ägt rum i bl.a. centrala Bosnien är också ett omen att ytterligare vapentillförsel skulle utsätta civilbefolkningen för än mer lidande. Jag vill slutligen peka på att ett hävande av FN:s vapenembargo gentemot Bosnien-Hercegovina kräver att detta godkänns av säkerhetsrådet. Det är inte sannolikt att det råder politisk enighet mellan de fem permanenta rådsmedlemmarna om ett sådant förslag. Tvärtom torde ett betydande motstånd finnas.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Stora grupper i vårt land och världen över kräver att olika länders regeringar i FN skall väcka frågan om ett hävande av vapenembargot. Jag vädjar till utrikesministern att vårt land går i spetsen och framför en sådan vädjan. Det talas i svaret om att det finns risker för FN personalen. Den bosniska regeringen har framfört på senare tid att man mycket väl kan tänka sig att FN lämnar landet, att FN-personalen dras tillbaka, så att bosnierna får möjlighet att försvara sitt eget territorium. Som det nu är saknar bosnierna reell möjlighet och vapen att försvara sig med mot den slakt som pågår dagligen. Det har framförts att FN:s närvaro kanske t.o.m. skadar möjligheterna att försvara sig. Det har också diskuterats att FN snarare hjälpt till med etnisk rensning i vissa städer. Ett rimligt önskemål är att Sverige går före och begär ett hävande av vapenembargot.
Herr talman! Som jag tror framgick av mitt svar delar jag inte Sten Söderbergs syn på hävandet av ett vapenembargo. Jag känner stark olust och stor oro för vad ett sådant hävande skulle föra med sig. Jag är mycket orolig för att det skulle ta betydande tid innan vapnen nådde muslimerna, och jag tror dessutom att det inte skulle bidra till en politisk lösning. Vi skulle få se ett ytterligare ökat lidande för civilbefolkningen, för kvinnorna och barnen. Jag delar inte heller synen på vilket läget skulle bli för civilbefolkningen om de livsviktiga humanitära hjälpsändningarna inte längre kunde nå fram. Det är ett faktum att de humanitära hjälpsändningarna i dag försörjer en halv miljon, kanske en miljon, människor i Bosnien. Jag tror att situationen skulle bli fruktansvärd om de inte längre kunde nå fram. Det är min mycket bestämda uppfattning att vi måste gå vidare och nå en politisk lösning. Det finns fortfarande en lång rad framkomstvägar. Det är effektiviseringen av sanktionerna, som slår oerhört hårt i Belgrad, det är möjligheterna att placera ut trupp längs gränsen mellan Serbien och Montenegro å ena sidan och den serbiskdominerade delen av Bosnien å den andra, och det är möjligheten att försöka skydda säkra områden. Inget av detta innebär en enkel och snabb lösning, men det är ändå den vägen vi måste gå.
Herr talman! Det kommer ju också under veckan ett regeringsförslag om att sätta in svensk militär i Bosnien, och det tycker jag personligen är en katastrof jämfört med möjligheten att ge bosnierna vapen för att försvara sig själva. Jag bävar inför den möjliga följden av de åtgärder som utrikesministern beskrev med trupper på gränserna och trupper inne i landet. På det sättet kanske vi själva snarare råkar i krigssituation med Serbien med de följder det kan ha.
Herr talman! Den proposition som kommer att läggas på riksdagens bord syftar, som Sten Söderberg sade, just till att vi skall skaffa oss en möjlighet att delta i genomförandet av Vance-- Owens fredsplan men också i de modifikationer av denna fredsplan som vi kan vänta oss. Det kommer att vara ett fredsbevarande men riskfyllt uppdrag, och det är just därför som vi tycker att det är viktigt att riksdagen också får möjlighet att ta del av förslaget och diskutera det.
Herr talman! Det finns en helt annan och icke överblickbar risk, och det är att just FN-trupperna och FN-insatserna kommer att få helt andra effekter. De kommer kanske att få den effekten att de tre stridande parterna i området finner en gemensam fiende -- FN. FN har gjort så mycket som bedöms som negativt i området att det är svårt att överblicka vad insättande av trupp där nere kommer att betyda. Det kan bli helvetet i Europa, och det kan också bli betydande svårigheter för vår del. Därför är ett förslag i FN om hävande av vapenembargot en mycket lindrigare åtgärd.
Herr talman! Men FN finns ju där redan i dag i form av ett mycket stort antal personer, och FN försörjer inte bara bosniska muslimer med födoämnen, mediciner och annat -- FN förser också den serbiska civilbefolkningen i Bosnien med behövliga ting. Det innebär att det inte är någon radikalt annorlunda operation som förutses, utan avsikten är att förstärka FN-närvaron.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaren. Det finns för ögonblicket inte mer att tillägga än att agerandet från regeringens sida att skicka ned trupp och inte verka för ett hävande av vapenembargot kan komma att leda till betydande svårigheter -- jag hoppas att det inte gör det, men det kan komma att göra det.
Herr talman! Jag vill bara säga att det ju inte är fråga om att i stor ensamhet sända ned ytterligare svenska FN-soldater, utan detta ingår i så fall i en större internationell operation. Vi måste tänka på att vi redan i dag har svenska FN-soldater i Makedonien och i Kroatien. Vi har faktiskt en kontingent utanför Belgrad, som hjälper till att bevaka de oerhört viktiga livsmedelslager som UNHCR har. Vidare har vi de oerhört modiga chaufförerna i Räddningsverket, som betyder mycket för att få fram livsmedelsleveranserna. Det är alltså en möjlighet till förstärkt svensk närvaro som vi talar om.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om den svenska regeringen hos den israeliska regeringen har protesterat mot beslutet att avspärra Över 100 000 palestinier i de ockuperade områdena har arbetat inne i Israel. De har nu berövats denna försörjningskälla, vilket har drabbat många palestinier hårt. En bekymmersam effekt av avspärrningen är att de palestinska områdena avskiljs från varandra genom att palestinierna även vägras resa genom Jerusalem. Avspärrningens effekter på såväl palestiniernas försörjningssituation som deras dagliga liv, sjukvård, skolgång och familjekontakter riskerar i sin tur att komplicera läget för den palestinska delegationsledningen i fredsprocessen om Det är samtidigt nödvändigt att bedöma avspärrningen mot bakgrund av en stark oro hos den israeliska allmänheten över det snabbt stegrade våldet, inte minst inne i Israel. Våldsupptrappningen ansågs nödvändiggöra säkerhetsåtgärder, bl.a. för att inte undergräva den israeliska regeringens möjligheter att göra framsteg i fredsprocessen. Icke desto mindre är det naturligtvis mycket olyckligt att den israeliska regeringen har ansett sig föranlåten att genomdriva denna avspärrning. Den israeliska människorättsorganisationen B'tselem betecknar i en rapport avspärrningen som en grav kränkning av palestiniernas rättigheter. Jag tog upp frågan i ett uttalande den 31 mars och återkom till den i ett interpellationssvar den 7 maj om situationen för de mänskliga rättigheterna på de ockuperade områdena. Vid det tillfället erinrade jag återigen om Israels skyldighet att respektera fjärde Genèvekonventionen, som enligt min mening är tillämplig även i denna fråga. Genom ockupationen har Israel ett ansvar för den palestinska befolkningens materiella välfärd. I sammanhanget konstaterade jag även att den israeliska regeringens beslut den 18 april, att förlänga avspärrningen på obestämd tid, ytterligare försvårar försörjningssituationen på Västbanken och Gaza -- med risk för ytterligare våldsamma urladdningar.
Herr talman! Vi riksdagsmän tackar för att utrikesministern har kommit till riksdagen en tisdag för att besvara frågor; det var ju ett tag sedan sist. Det svar som utrikesministern lämnat innehåller många bra saker. Jag skulle bara ytterligare vilja förstärka den beskrivning som görs i svaret av den situation som den palestinska befolkningen på Västbanken och Gaza nu står inför. Bakom orden om sjukvård, skolgång och familjekontakter döljer sig tragedier. Man har alltså inte längre möjlighet att få tillgång till litet mer avancerad sjukvård, eftersom de flesta av den typen av institutioner finns i just Jerusalem, dit befolkningen på Gaza och Västbanken inte kan ta sig utan mycket omfattande tillståndsprövning. Försörjningssituationen är också mycket allvarlig. Borgmästaren i Betlehem, Elias Freij, som var på besök i Stockholm förra veckan och som får anses vara en av de moderata krafterna, säger att det inte är långt ifrån att man kommer att drabbas av hungersnöd i delar av de här områdena. Man kan knappast acceptera att en ockupationsmakt, dvs. Israel, får bete sig så. Jag vill ställa en fråga angående en sak som är oklar i svaret. Har regeringen protesterat direkt hos den israeliska regeringen, dvs. hos den israeliska ambassaden i Stockholm eller direkt till utrikesminister Perez i Israel? Jag har även ett par andra följdfrågor. Sverige har undertecknat fjärde Genèvekonventionen. Har Sverige och Sveriges regering tänkt att agera på något vidare sätt, dvs. med hjälp av internationella kontakter, för att förmå Israel att häva avstängningen? Finns det några planer på ett ökat humanitärt bistånd via t.ex. UNRWA för att motverka de effekter som avstängningen kan ha i form av hungersnöd eller brist på sjukvård?
Herr talman! Mitt uttalande skedde i anslutning till att avspärrningen genomfördes. Det skedde i samband med att vi fick nyheterna om avspärrningen. Jag utgår från att den israeliska ambassaden är tillräckligt alert för att notera det offentliga uttalandet från min sida. Kent Carlsson frågade mig om UNRWA. Sverige är en av de absolut största bidragsgivarna. UNRWA har naturligtvis agerat i denna situation och har ökat sina insatser på Västbanken och i Gaza vad gäller försörjningen för att direkt hjälpa till att undvika ett nödläge. Jag är alldeles övertygad om att Sverige är berett att ytterligare hjälpa UNRWA om det skulle bli akuta försörjningsproblem för palestinierna. Det finns anledning att här ta upp denna fråga och att också markera Israels ansvar som ockupationsmakt för palestiniernas materiella välfärd så att försörjningsläget inte skall bli akut. Det har talats om att israelerna skulle vara beredda att själva föra över medel till de ockuperade områdena för att bidra till att avhjälpa försörjningsläget. Men det finns inte någon bekräftelse på detta. Det finns anledning att i denna debatt understryka Israels ansvar. Jag vet att det kommer medel från amerikanskt håll. Det vore naturligt om även arabländerna hjälpte till att avhjälpa nödläget. Låt mig föra in ytterligare en faktor som bör uppmärksammas. Jag får kanske återkomma i mitt nästa inlägg.
Herr talman!

Markeringen får då en större tyngd. Det är viktigt att göra en markering i en så oerhört väsentlig fråga. Jag måste få upprepa ett par frågor. Genèvekonventionen i sitt svar. Sverige är en av de länder som har undertecknat konventionen. Vilka insatser gör regeringen för att se till att konventionen efterlevs? Tas det initiativ i FN? Sker det andra bilaterala kontakter med USA eller andra länder för att öka trycket på Israel att upphäva avstängningarna?
Herr talman! Jag har tidigare haft tillfälle att redovisa vårt agerande i kammaren. Kent Carlsson borde vara tämligen väl medveten om att jag har tagit upp frågorna om mänskliga rättigheter i samtal med amerikanske utrikesministern och i EG. Vi arbetar i Genève med frågorna om mänskliga rättigheter. Vi vet att FN:s kommission för mänskliga rättigheter har utsett en särskild rapportör för Västbanken och Gaza. Jag vill tillföra diskussionen följande. Det finns fler frågor än avspärrningen som jag tycker är viktiga att uppmärksamma. Borgmästaren Freij tog upp i sina diskussioner frågor om ett återupprättande av den gröna linjen, dvs. en gränsdragning tonar fram. Det för med sig att vi rör oss i riktning mot autonomi och ett separerande av de palestinska områdena och det israeliska samhället. Det här har en positiv sida ur palestiniernas synvinkel. Det är också därför vi i dag märker en kluven reaktion hos palestinierna vad gäller avspärrningen.
Herr talman! Visst går det att göra en sådan positiv bedömning av avstängningen. Det enda problemet är att avstängningen skedde på fel plats. De glömde att östra Jerusalem också hör till de palestinska områdena. Det området är nödvändigt för den dagliga livsföringen i Västbanken och Gaza. Där finns mycket av kommunikationscentraler, sjukvård osv. Jag har noterat vad utrikesministern har sagt i olika sammanhang när det gäller arbetet för mänskliga rättigheter. Jag har väl haft en del kritiska synpunkter på hur pass intensivt arbetet har varit. Avstängningen utgör ändå en speciell situation som kraftfullt hindrar palestinierna att försörja sig och att kunna klara något så väsentligt som att få mat för dagen. Jag vill avslutningsvis notera att det fortfarande finns kvar bedömningar i utrikesministerns svar som jag inte delar. Det gäller orsakerna till avstängningen. Det våld som skall ha varit orsak till avstängningen har ju fortsatt även efter avstängningen. Det är knappast en bra åtgärd som den israeliska regeringen har vidtagit.
Herr talman! Jag delar Kent Carlssons bedömning när det gäller situationen för östra Jerusalem. Det är den på sikt mest oroande effekten av avspärrningen. Men upprättandet av den gröna linjen bär framåt i vissa hänseenden. Vi bör notera att det nu utfärdas arbetstillstånd för palestinier. I dagsläget har redan 45 000--50 000 tillstånd utfärdats. Man räknar med att siffran skall gå upp till 70 000. Den siffran skall jämföras med de 120 000 som tidigare arbetade i Israel. Det här är en del av denna komplicerade verklighet. Jag vill också säga i denna diskussion att det är oroande att samtalen i Washington inte tycks ha lett framåt. Det finns anledning att i denna diskussion med Kent Carlsson uttrycka en svensk förhoppning om åtgärder från både amerikansk och israelisk sida för att fredssamtalen skall kunna fortsättas i juni.
Herr talman! Jag kan instämma i att det är oerhört viktigt att berörda parter -- inte minst den amerikanska regimen, som har nyckeln till denna konflikt i sin hand -- vidtar åtgärder. Vi kan återkomma i en frågestund framöver om vilka insatser som den svenska regeringen kan tänkas göra för att stärka de moderata krafterna, dvs. de på bägge sidorna som vill förhandla. Det finns en del positiva tecken, t.ex. att det utfärdas arbetstillstånd. Problemet är att avstängningen försvårar livsföringen, även om en del arbetstillstånd utfärdas. Det gäller även hälsoläget, utbildning osv. Precis som utrikesministern har sagt undergräver detta förtroendet för den palestinska förhandlingsdelegationen. Deras mandat blir allt svagare. Med det hotas alla möjligheter att på fredlig väg lösa denna konflikt.

Herr talman! Gudrun Norberg har frågat mig om regeringen avser att ta några initiativ internationellt för att Auschwitz bevaras till eftervärlden. I en tid när rasistiska och antisemitiska krafter har blivit alltmer högljudda i Sverige och andra länder i Europa, får vi aldrig glömma att liknande tendenser blev grogrunden för nazisternas barbari och judeutrotning under andra världskriget. Jag instämmer därför med Gudrun Norberg att koncentrationslägret i Auschwitz bör bevaras -- för att hedra minnet av förintelsens miljontals offer och som ett fruktansvärt memento för kommande generationer. Som ett bevis på Auschwitz historiska betydelse har museet upptagits på Unescos s.k. världsarvslista. Enligt världsarvskonventionen ankommer det på de anslutna staterna att bevara de objekt som finns i resp. land och som är upptagna på världsarvslistan. De polska museimyndigheterna är väl medvetna om sitt ansvar för Auschwitzmuseet, men behoven är samtidigt stora och restaureringen tekniskt svår. En amerikansk-judisk stiftelse har uppskattat att det skulle behövas insatser för 42 miljoner dollar under fem år för att restaurera byggnader och konservera föremål i museet i Auschwitz. Ett internationellt initiativ har redan tagits -- bl.a. genom en appell i tysk TV -- och en fond har bildats i Polen för Auschwitzmuseets bevarande. I fjol avsatte den tyska regeringen 10 miljoner D mark för underhåll av museet i Auschwitz under de kommande fyra åren. Tyska privatpersoner lär ha bidragit med 1,6 miljoner D-mark. I slutet av april i år beslutade den tysk-polska s.k. Jumbostiftelsen att ställa nära sex miljoner D-mark till förfogande. Även i andra länder har insamlingar gjorts. Mot denna bakgrund anser jag att regeringen i dagsläget inte behöver ta något initiativ internationellt i denna fråga.
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret, även om jag blev både överraskad och besviken över den sista meningen i svaret. Under den senaste tiden har det på flera sätt uppmärksammats att samlingarna vid Auschwitz håller på att förfalla och förintas på grund av att medel saknas för konservering. Museet i det nazistiska koncentrationslägret innehåller bl.a. kvinnohår, tusentals skor och annat. Det är angeläget att historiens grymheter inte glöms bort och att minnesmärken bevaras till eftervärlden som en påminnelse om att detta aldrig får hända igen. Ännu finns det människor som upplevde judeutrotningen och händelserna i Auschwitz och som kan delge världen detta. Men om ett antal år finns det inte några ögonvittnen kvar som kan berätta om det fruktansvärda som hände där. Redan nu finns enskilda och grupper som förnekar att judeutrotningen någonsin ägt rum. Koncentrationslägrens förfall sker på grund av brist på pengar för underhåll och konservering. Med tanke på dagens svåra ekonomiska situation i Polen kan man förstå att Auschwitz inte kan höra till de prioriterade satsningarna. Det kan naturligtvis inte anses att Sverige har större skyldighet än andra länder att anslå medel till Auschwitz bevarande, men oavsett skulden är nazisternas gaskamrar ett historiskt kapitel av den grad att världen inte bara får glömma bort dem och blunda för dem efter 50 Frågan borde vara av brett internationellt intresse, och möjligen kunde många länder dela ansvaret. Sverige bör alltså aktualisera frågan, tycker jag, internationellt i ett lämpligt organ. Jag hade hoppats att utrikesministern skulle ta ett ansvar för att frågan om Auschwitz kommer upp på dagordningen i ett internationellt organ som kan anses lämpligt. Jag tycker att det är i hela Europas intresse.
Herr talman! Vi har samma uppfattning vad gäller behovet att bevara Auschwitz, självfallet. Jag redovisade i mitt svar att en mängd privata och även statliga -- från den tyska regeringen -- initiativ är på gång vad gäller Auschwitz bevarande. En särskild fond har startats. Jag kan inte se att det för dagen behövs svenska regeringsinitiativ. Varför kan vi inte i stället få se enskilda initiativ på svensk basis i det här ärendet? Varför skulle inte Sverige kunna anknyta till de initiativ som nu tas för att bevara Auschwitz? Det vore en väldigt bra och riktig framkomstväg.
Herr talman! Jag instämmer gärna i det. De enskilda initiativen, donationerna och insamlingarna ger i regel inte så mycket pengar. Det framgår också av statsrådets svar. Insamlingar från privatpersoner i Tyskland har gett 1,6 miljoner dollar, och man har anslagit i en fond 10 miljoner. I de beräkningar som finns om vilka medel som skulle åtgå för att verkligen få museet i stånd igen anges stora belopp. 42 miljoner dollar har statsrådet angivit. Det saknas alltså fortfarande över 20 miljoner. Jag tror att Sverige positivt skulle kunna pröva frågan om att på något sätt delta i ett bevarandearbete med initiativ från regeringens sida. Jag framhärdar i att jag skulle önska att statsrådet ville ta upp frågan i ett lämpligt internationellt organ.
Herr talman! Jag är nog inte lika pessimistisk som Gudrun Norberg om de möjligheter som finns internationellt att få fonder och stiftelser att bidra till en sådan här sak. Om vi får med både Förenta staterna, övriga Amerika och andra länder, skulle ganska stora summor kunna gå in i en fond. Min grundinställning är betydligt mer positiv än Gudrun Norbergs. Jag kan se ordentliga initiativ i denna fråga. Därför har jag svarat som jag har gjort.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det svaret. Som jag ser det behövs det initiativ från någon för att de enskilda krafterna skall kunna komma i gång. Jag tror visst på att USA skulle kunna gå in. Men det är framför allt Europas historia det här handlar om i mycket hög grad. Det är i Europas intresse att museet bevaras. Där ingår naturligtvis också Eftersom statsrådet och jag har samma uppfattning om att det är viktigt att museet inte försvinner utan att det finns kvar, har jag ändå förhoppningen om att statsrådet vill följa upp frågan och, om så är lämpligt och behövs, också ta upp frågan.
Herr talman! Det gör jag naturligtvis gärna. Jag förstår att Gudrun Norberg kommer att fortsätta att intressera sig i frågan. Får jag för Gudrun Norberg nämna att det kommer att bli ett svenskt bidrag, nämligen ett monument över gettoupproret som kommer att invigas vid s.k. 300 000 judar sändes i döden. Det kommer att vara ett stort block svart svensk granit som kommer att utgöra monumentet. Till detta monument har den svenska regeringen bidragit.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vad regeringen avser att göra för att påskynda en bärgning av den polska färjan Jan Heweliusz så att de anhöriga till de ännu saknade fem svenskarna kan få ett slutligt svar på sina frågor. Jag får erinra om att jag den 23 februari besvarade två riksdagsfrågor om färjeolyckan. Jag berörde då de undersökningar som genomförts av fartyget med hjälp av dykare och de faktiska förutsättningarna för att en bärgning skall kunna utföras. Jag pekade också på den utredning av olyckan som pågick i Sjöfartsverket har genom en utsänd tjänsteman på plats kunnat följa den polska haveriutredningen och har på denna direkta väg fått del av alla relevanta undersökningsresultat. 20 april. Av rapporten framgår att huvudorsaken till olyckan sannolikt var den plötsliga och oförutsedda vindkantringen. Sjöförklaring kommer att hållas i Szczecin i juni, då olycksorsakerna och ansvarsfrågorna slutligen kommer att fastställas. Regeringen har fortlöpande hållit kontakt i ärendet med den polska regeringen. Härvid har hela tiden mycket tydligt framhållits att den svenska regeringen utgår från att den polska regeringen tar sitt ansvar för ett beslut att bärga färjan. Sveriges ambassadör i Warszawa har vid ett flertal tillfällen framfört detta budskap till närmast berörda på ministernivå. För egen del har jag vid samtal med min polske kollega och med den polske vice utrikesministern med eftertryck klargjort den svenska inställningen i bärgningsfrågan. Statsministern förklarade i samtal med den polska premiärministern i slutet av april att vi på svensk sida är mycket angelägna om att bringa full klarhet i de saknades öde. Han betonade att vi väntar oss ett snabbt polskt ställningstagande i bärgningsfrågan. Vi kan inte bortse från att ett beslut om bärgning är avhängigt av vilka kostnader som uppstår och frågan hur dessa kostnader skall betalas. I första hand är det rederiet och dess försäkringsbolag som har att besluta om bärgning. Den polska regeringen har förklarat att man är inställd på att färjan skall bärgas men att ett ställningstagande kommer att göras i ljuset av rederiets och försäkringsbolagets beslut i frågan. Det är min och regeringens bestämda föresats att fortsatt verka för att den polska färjan bärgas. Vi avvaktar nu det polska beslutet i frågan. Vår strävan förblir att skapa största möjliga klarhet om de saknade svenskarnas öde.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, det svar som i långa stycken är otillfredsställande. Den svenska och den polska regeringen har pratat bort fyra månader utan att något slutligt resultat har uppnåtts. I början var noggranna undersökningar och bärgning omöjliga att genomföra på grund av otjänlig väderlek. Nu är väderleksförhållandena bra, kanske de bästa möjliga, men nu är det en rad andra orsaker till att undersökningarna skjuts upp -- det skall göras sjöförklaring, rederi och försäkringsbolag skall först säga sitt. För de anhöriga är detta obegripligt och mycket smärtsamt. Att mista sin son, make, bror eller pappa är i sig en stor sorg, men att inte få hem sina kära, och att inte veta om de finns på färjan eller inte gör sorgen dubbelt svår. Det egentliga sorgearbetet kan inte påbörjas. Enligt uppgifter som jag har fått finns ett anbud på 19 miljoner för att bärga färjan. Det är knappast ett belopp som motiverar att man förlänger väntan. Svenska dykare med god utbildning och erfarenhet kan också göra en undersökning som tillfredsställer, så att man kan få ett slutligt besked. Jag vädjar nu till utrikesministern att inte bara prata, utan att verkligen se till att den svenska regeringen visar att man är mäktig att åstadkomma någonting i handling.
Herr talman! Sverige bestämmer faktiskt inte över Polen. Sverige måste respektera att också polackerna har sina regler och bestämmelser att följa, och att de måste göra detta. Den respekten får vi faktiskt visa Polen. Vi kan vid kontinuerliga samtal föra fram våra synpunkter och driva på, vilket vi också gör. Polackerna avvaktar nu sjöförklaringen i Szczecin. Man kan beklaga att det har tagit så lång tid, vilket jag också kan göra. Men jag måste faktiskt respektera att det är polackerna som har detta ärende i sina händer.
Herr talman! Denna formalism får omänskliga konsekvenser för en stor grupp svenska anhöriga som lider svårt för att man inte kan få fram det slutliga beskedet. De kanske inte har något större hopp om att få de kära tillbaka hem för att begrava dem, men de vill ha det slutliga beskedet. Jag förstår mycket väl att det finns formalia att följa. Om den svenska regeringen verkligen lägger tyngd vid ärendet tror jag inte heller att det är omöjligt att påverka en forcering. Sjöfarklaringen framställs som ett skäl för att inte göra detta. Om man fick fram det ytterligare bevismaterial som en bärgning eller en mycket noggrann undersökning av svenska dykare skulle bidra till, skulle det såvitt jag förstår tjäna som ett ytterligt värdefullt underlag för en korrekt sjöfarklaring.
Herr talman! Den polska marinen har med ett tjugotal dykare under flera hundra timmar genomsökt den svårt skadade färjan med hjälp av undervattenskameror. Allt det som polackerna hittills har fått veta om situationen på färjan med hjälp av dessa omfattande undersökningar har meddelats de anhöriga. Det förekommer kontinuerliga kontakter mellan Utrikesdepartementet och de anhöriga. Självfallet förstår jag att detta är en mycket svår situation för de anhöriga. När det gäller bärgningen måste vi tyvärr avvakta sjöförklaringen i Szczecin.
Herr talman! Jag tycker att man med viss rätt skyllde på det dåliga väder som var i februari/mars och på de uppenbara risker som då var förenade med att göra mycket noggranna undersökningar. Det har också sagts mig -- jag tror att uppgiften är korrekt -- att vi i Sverige har utrustning som kanske är väl så kvalificerad som den polska. Vi har också dykare med mycket stora kunskaper och erfarenheter, och vädret är bra. Jag tycker därför att mycket talar för att det nu skulle vara möjligt att i alla fall göra ytterligare en mycket noggrann undersökning av färjan. Bärgning eller inte är inte avgörande för de anhöriga, utan det är att få det slutliga beskedet. Var finns min bror, min pappa osv.? Det är detta de vill ha ett slutligt besked om. Jag vill vädja till utrikesministern att verkligen lägga på ett extra kol i detta sammanhang. Med de förbindelser som finns mellan Polen och Sverige måste den här frågan kunna lösas.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag har fått är det enbart maskinrummet i färjan som man inte har kunnat genomsöka. Där torde enbart besättningsmän finnas.
Herr talman! Säger utrikesministern nu att färjan är till fullo undersökt? Är detta ett definitivt besked som innebär att de omkomna inte finns på färjan? Återigen vill jag ta upp detta med 19 miljoner. Utrikesministern talade om att man skulle betala försäkringsbolag, rederi osv. Det är på något sätt beklämmande att i det här sammanhanget använda dessa argument för att skjuta upp en undersökning. Skall svenska staten inte på något sätt lämna någon typ av garantier för kostnaderna så att man kan få en bärgning till stånd?
Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att det är ganska beklämmande att höra Ivar Franzén föra den här argumenteringen. Ivar Franzén måste också respektera den polska suveräniteten och de polska myndigheternas rätt att hantera den här frågan enligt egna lagar och regler. Det måste vi i Sverige respektera. Vi kan beklaga att det har tagit lång tid. Vi avvaktar nu sjöförklaringen när det gäller bärgningen. När vi ser resultatet av denna får vi göra förnyade överväganden.

Herr talman! Lars Moquist har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att påkalla världens uppmärksamhet på de övergrepp som äger rum i Jag har vid flera tillfällen kommenterat läget för de mänskliga rättigheterna i Turkiet, som är nära förknippat med frågan om kurdernas och andra minoriteters ställning. Den svenska inställningen är att alla individer har en självklar rätt att få sina mänskliga rättigheter respekterade. Kurderna och andra grupper har en självklar rätt till sin identitet, sitt språk, sin kultur och sin religion. Det åligger varje stat att garantera dessa rättigheter. Turkiet har gjort långtgående åtaganden för respekten av de mänskliga rättigheterna, bl.a. som medlem i ESK och Europarådet. Det är därför naturligt att ställa samma höga krav på Turkiet som på andra europeiska länder på detta område. Den turkiska regeringen har genomfört flera reformer i rätt riktning, men takten i processen bör kunna höjas och implementeringen bli effektivare. Sverige uppmärksammar redan i olika sammanhang utvecklingen av respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet, och kommer att fortsätta med detta i framtiden. Ämnet är en återkommande punkt på dagordningen vid våra bilaterala kontakter. Sverige stöder också det praktiska arbetet för att stärka respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet. Den av PKK proklamerade vapenvilan har väckt förhoppningar om en lugnare utveckling i de sydöstra provinserna. Det är angeläget att PKK iakttar och permanentar vapenvilan, och följer upp den med att villkorslöst ta avstånd från alla former av terrorism. Den turkiska regeringen bör utnyttja det tillfälle som givits att skapa en fredlig utveckling i regionen. Ett steg i denna riktning är taget genom beslut om omfattande ekonomiska och sociala investeringar. Sverige har vid flera tillfällen upprepat att kurdfrågan bör lösas med fredliga medel och dialog. Herr talman! Turkiets regering har visat en vilja att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna. Denna reformvilja stärks ytterligare av landets aspirationer på ett medlemskap i EG. Turkiet har sedan mitten av 80-talet utvecklats i demokratisk riktning samtidigt som landet har öppnat sig alltmer för internationellt samarbete och handel. En aktiv press granskar uppmärksamt det sätt på vilket landet styrs och förvaltas, varför övergrepp mot mänskliga rättigheter, till skillnad från i många andra länder, ofta når offentlighetens ljus. Turkiet har medvetet valt en sekulär, demokratisk samhällsmodell. Även om det finns brister i denna modell så förtjänar den omvärldens uppmuntran och stöd, särskilt som den ifrågasätts av odemokratiska krafter både i och utanför landet. Turkiet har därtill en viktig roll, inte minst inom ESK, i strävandena att hos de unga staterna i Kaukasus och Centralasien, med vilka man har en språklig och kulturell gemenskap, vinna gehör för demokratiska värderingar. Vi välkomnar också Turkiets aktiva engagemang i multilaterala fora som FN och ESK för att finna lösningar på konflikterna i Kaukasus och på Balkan.
Herr talman! Jag ber att få starta med att tacka utrikesministern för svaret. Jag kanske hade hoppats på förslag till mer konkreta svenska åtgärder t.ex. i FN. Utrikesministern säger att vi har fattat beslut om omfattande ekonomiska och sociala investeringar, och det är ju bra i och för sig. Vilka investeringar det rör sig om framgår inte av svaret, men det kan vi kanske få svar på i ett annat sammanhang. Herr talman! Omvärlden talar ju ett besynnerligt språk. Jag skall återge något av vad som skrivits i en artikel av en engelsk journalist för att belysa detta. Apropå kriget mot Irak -- det vi kallade för Desert Storm -- kan man t.ex. läsa att Özal-regimen som tack för att den lät amerikanska bombplan använda turkiska baser fick militära gåvor till ett värde av 8 miljarder dollar. USA:s Export Import Bank ställde garantier för att bygga en helikopterfabrik, och Amerika höjde t.ex. textilimporten med 50 %. I artikeln nämns det också att man från amerikansk sida var ganska öppen när turkisk militär attackerade civila kurder i mars 1992. Man sade att man inte såg något anstötligt i att vänligt sinnade eller allierade länder använder amerikanska vapen för att säkerställa den inre ordningen. I Washington Post skrev man att PKK var ett allvarligt och ruskigt hot. I New York Times hade man just prisat de irakiska kurderna för deras frihetskamp, och man avfärdade de turkiska kurderna som separatister. Man kan säga att det nu råkar vara inne att hårt och självfallet med rätta kritisera Iraks regim. Då hyllar man ofta den motsatta sidan, dvs. de irakiska kurderna, för deras frihetskamp. Vad gäller Turkiet tycker jag att det förhåller sig precis tvärtom. Västvärlden vill stå på god fot med regimen, och då betraktas kurderna som separatister. Jag anser att det är viktigt att vi i Sverige inte faller in i samma roll och värjer oss för att ta i med krafttag mot regimer som kanske indirekt räknas till västvärlden.
Herr talman! När det gäller Lars Moquists fråga om vad vi konkret gör för att stödja en positiv utveckling för MR-frågorna i Turkiet kan jag nämna att vi finansiellt stöder den turkiska stiftelsen för mänskliga rättigheter. Den har tre centrer för rehabilitering av tortyroffer. Vi deltar finansiellt och praktiskt i Europarådets projekt för utbildning av turkiska polisaspiranter om mänskliga rättigheter. Det är också någonting där vi deltar mycket konkret. Jag har själv här i Sverige haft tillfälle att möta Turkiets minister för MR-frågor som var här och förde samtal både med mig och med Alf Svensson. Den svenska delegationen i Europarådet har ju också alltid varit mycket aktiv när det gäller Turkiet och frågor om mänskliga rättigheter. Att på parlamentarisk basis föra en dialog med de turkiska representanterna i Europarådet är också ett sätt att bidra. Det är någonting som den svenska delegationen där alltid har engagerat sig i.
Herr talman! Utrikesministern! Det är naturligtvis bra att vi har olika svenska projekt. Jag känner till en del av de projekt som finns just på MR-området. Jag vill inte förlänga debatten så mycket mer utan bara säga att det är väldigt viktigt att Sverige inte av ekonomiska eller andra intressen låter sig tubbas att hålla tyst gentemot ett land som Turkiet, där det sker övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Sådana övergrepp bör fördömas varhelst de dyker upp, oavsett om de sker i ett NATO-land där vi kanske tycker att vi har andra intressen som gör att vi inte på samma sätt som mot Irak vill poängtera styrkan i våra argument. Jag hoppas att Sverige verkligen för en hård kamp för de mänskliga rättigheterna och för kurdernas sak även i Turkiet.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att Lars Moquist har rätt i att vi måste påtala övergrepp mot mänskliga rättigheter varhelst de förekommer. Jag vill dock gärna fästa Lars Moquists uppmärksamhet på den del av mitt svar som berör det faktum att Turkiet i dag faktiskt spelar en viktig roll för de unga staterna i Kaukasus och Centralasien. Jag hade möjlighet att själv se detta när jag anförde en delegation från ESK där 12 olika nationer var närvarande. Vi gjorde en rundresa i Centralasien, och jag kunde höra och se med egna ögon att Turkiet i de delarna av världen faktiskt spelar en roll för att utveckla demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig på vilket sätt situationen i Tibet uppmärksammades vid den kinesiske utrikesministerns besök i Sverige. Qian besökte Sverige i början av maj tog jag upp med honom den oro som den svenska opinionen och det svenska parlamentet känner inför situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina. Detsamma gjorde även statsminister Carl Bildt och biträdande statsminister Bengt Westerberg vid sina samtal med den kinesiske utrikesministern. Jag påpekade också för utrikesministern att vi bara fått ett ofullständigt svar på vad som hänt med personerna på den namnlista över politiska fångar som vi överlämnade till en annan gästande vice premiärminister, Tian Jiyun, för ett år sedan. Vidare förklarade jag att vi från svensk sida skulle vilja sända en expertdelegation till Kina och Tibet för att speciellt studera frågor kring mänskliga rättigheter och det kinesiska rättssystemet. Från svensk sida gjorde vi tidigare en rundfråga till de nordiska länderna för att undersöka vilket intresse det fanns för en gemensam nordisk delegation till Kina och Tibet. Det fanns ett intresse för själva tanken, men av olika skäl var det inte nu möjligt att bilda en gemensam nordisk delegation. Därför går Sverige nu vidare på egen hand för att bilda en delegation som kan resa till Kina och även Tibet för att studera frågor om rättsskydd för individen, mänskliga rättigheter etc. redan i höst. Som jag också nämnt tidigare här gör de nordiska ambassaderna resor regelbundet till Tibet, vilket är mycket värdefullt för vår information om förhållandena i Tibet. Även i år planerar de nordiska ambassadörerna en gemensam resa dit. Den kinesiske utrikesministern ställde sig positiv till att vi från svensk sida sänder en expertdelegation till Kina för att studera mänskliga rättigheter. Vi arbetar nu på att sammansätta en sådan delegation till i höst och har för avsikt att även inkludera Tibet i delegationens rundresa i
Herr talman! Jag vill tacka utrikesminstern för det mycket positiva svaret och för det besked som kom i svaret. Det är knappt ett år sedan som jag första gången väckte tanken på att en undersökningsdelegation skulle kunna sändas till Kina och Tibet. Det är oerhört väl förberett och underbyggt. Jag skulle också vilja återgälda den hälsning som utrikesministern skickade till den stora parlamentarikerkonferens som nyligen hölls i London om Tibet och de mänskliga rättigheterna där och till Dalai lama som medverkade. Han visade tacksamhet för de initiativ som den svenska utrikesministern tar i dessa frågor, som han uppmärksamt följer. Vi diskuterade också just undersökningsdelegationer. Det fanns tre synpunkter på dem. Den ena var att det är oerhört viktigt att det görs sådana undersökningsresor, därför att de betyder någonting. Kineserna tycker att det är viktigt, och att det riktar det offentliga ljuset mot hanteringen av de mänskliga rättigheterna. Den andra synpunkten är att man skall inkludera parlamentariker i sådana delegationer. De har sedan större möjligheter att föra fram och ställa frågor i sina resp. parlament på ett friare sätt än vad experter har. Den tredje synpunkten var att den delegation som reser måste vara oerhört väl förberedd så att den inte reser dit och i princip inte ser någonting. Man skall veta vad man skall titta efter. I det sammanhanget sade Dalai lama att den kinesiska exilregeringens kontor i London mycket gärna hjälper till.
Herr talman! Jag tackar Ylva Annerstedt för dessa synpunkter. Samtidigt vill jag betona, eftersom Ylva Annerstedt själv uppmärksammade detta, att det ligger en del förberedelsearbete bakom. Det som sker är liksom ett första steg från svensk sida för att få till stånd en delegation. Vi anser det viktigt att delegationen får möjlighet att resa även till Tibet. Litet längre fram kan det vara lämpligt att besöket följs upp av andra delegationer, i vilka man även kan tänka sig parlamentarikerinslag.
Herr talman! Jag saknade i svaret någonting om den kinesiska utrikesministerns reaktion på utrikesministerns frågor om de politiska fångarna. Visade han någon reaktion? Varför har inte den svenska regeringen fått några propåer med anledning av denna lista?
Herr talman! Som jag erinrar mig sade utrikesminister Chien att vi ju hade fått svar beträffande en del av de personer som var nämnda i listan. I fråga om de övriga stämde inte namnen eller andra uppgifter.
Herr talman! I detta sammanhang vill jag vidarebefordra en annan hälsning från denna konferens och de tibetanska företrädarna där. När man har lämnat en sådan här lista eller fått något namn som man har frågat om, är det oerhört viktigt att man ständigt återkommer till dessa namn, frågar vad som har hänt och begär ytterligare uppgifter. Att ständigt fråga efter dem är i princip ett sätt att hålla dessa personer vid liv. Jag vill också ställa en fråga. Menar utrikesministern att den delegation som avses resa i höst inte skall innehålla några parlamentariker?
Herr talman! Som jag säger i mitt svar arbetar vi nu på att sända en expertdelegation till Kina. Vår avsikt är att i resan inkludera även Tibet. Jag ser detta såsom ett första steg.
Herr talman! Då ber jag utrikesministern att fundera ett extra varv och överväga om man ändå inte skall också i det första steget inkludera parlamentariker just med tanke på deras möjligheter att föra ut synpunkter och information på ett sätt som experterna inte kan. I stället för att läsa upp det här vill jag till utrikesministern överlämna det uttalande som denna konferens enigt gjorde. Där var en lång rad parlamentariker och nationer representerade liksom Europaparlamentet. Jag hoppas att det i detta uttalande skall finnas en del tips och förslag, som även det svenska utrikesdepartementet kan ha glädje av i det fortsatta arbetet med att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Tibet och Kina.

Herr talman! Mats Hellström har frågat mig om jag avser att ge representanter för konsumentintresset samma möjlighet att medverka i det officiella förhandlingsarbetet med EG som producentintresset. Sveriges officiella förhandlingar med EG angående ett medlemskap inleddes den 1 februari 1993. Innan det reella förhandlingsarbetet startar sker en genomgång av EG:s mycket omfattande regelverk. Jordbruksdepartementet ansvarar på svensk sida för de tekniska genomgångarna på jordbrukets och fiskets områden. Vid dessa genomgångar har externa experter engagerats vid fem av fler än tjugo genomgångar av komplexa regelverk på jordbrukssidan samt vid de fem genomgångarna på fiskeområdet. EG:s regelverk är på dessa områden till sin utformning och funktion inriktat på bestämmelser som framför allt rör producenterna. Det är mot denna bakgrund Jordbruksdepartementet har engagerat tekniska experter från lantbrukets och fiskets organisationer. Detta har gjorts för att komplettera departementets egna resurser och för att få fram bästa möjliga underlag inför förhandlingarna. Detta innebär inte att någon utanför regeringskansliet eller myndigheterna skall ingå i den delegation som kommer att utses inför de egentliga förhandlingarna. Jordbruksdepartementet har inför EG förhandlingarna byggt upp en samrådsorganisation med representation av berörda organisationer och myndigheter. I Jordbruksdepartementets ledningsgrupper för EG-frågor finns företrädare för såväl Konsumentberedningen som handel, grossister och industri. Dessutom är berörda myndigheter och företrädare för de areella näringarna med i ledningsgrupperna. I detta forum lämnas kontinuerligt information om läget i förhandlingarna och möjlighet ges att framföra synpunkter. Det reella förhandlingsarbetet kommer att inledas så snart regelverksgenomgången är klar och Sverige och EG presenterat sina positioner. I detta arbete kommer endast personer från regeringskansliet och myndigheter att delta.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag lade märke till att jordbruksministern talade om att ''egentliga förhandlingar'' kommer att föras och att ''tekniska genomgångar'' har skett. Jag tycker i all vänlighet att regeringen borde bestämma sig för vilken linje den vill följa när det gäller att beskriva förhandlingarna. Vid ett antal tillfällen i pressen under våren har det sagts -- det har även Jordbruksdepartementets förhandlingsambassadör förklarat för EG-delegationen -- att det tvärsom går bra och att det arbete som utförs är substantiellt och mycket viktigt. Jag har t.ex. ifrågasatt om det går särskilt fort och fått till svar att det görs stora framsteg i förhandlingarna. Nu vill jordbruksministern liksom spela ner det som har skett. Jag noterar dock att Jordbruksdepartementets förhandlingsambassadör i sina uttalanden i pressen och inför EG-delegationen har sagt att det gäller viktiga frågor. Han hävdar att det inom departementet inte finns tillräcklig kunskap på dessa områden och man därför måste förlita sig på producenternas och RLF:s intressen. Nu säger jordbruksministern att dessa bestämmelser i EG rör framför allt producenterna. Men enligt min uppfattning är det inte på det sättet. De s.k. tekniska frågorna är ju i hög grad frågor som påverkar prisnivåer, eventuella framtida överskott samt risken för att både svenska bönder och konsumenter i framtiden kan komma att få betala för mycket. Jag vet att Konsumentdelegationen -- både den gamla och den nuvarande -- ju har teknisk kunskap i högsta grad på dessa områden. Jag är litet orolig för en utveckling, där Jordbruksdepartementets företrädare hävdar att man inte själv har sakkunskap och därför måste förlita sig på producenterna. Jag tycker att ni nog behöver också konsumenternas s.k. tekniska kunskaper för att kunna göra en värdering av att inte producentintresset kommer att styra.
Herr talman! Alla delar i detta förhandlingsarbete är givetvis viktiga. Jag kan delvis hålla med Mats Hellström om svårigheterna att dra en gräns mellan egentligt förhandlingsarbete och förberedande tekniska genomgångar. Ambassadör Dafgård, som är Jordbruksdepartementets förhandlare i detta sammanhang, har vid sidan om de tekniska genomgångarna också en rad andra samtal med personer i kommissionen och kan i de sammanhangen förbereda de förhandlingar som så småningom skall starta och därigenom skapa ytterligare underlag för de positioner som vi arbetar med och snart har färdiga i departementet. Det är säkert mycket angeläget att detta arbete bedrivs på ett så bra sätt som möjligt. Jag tycker inte att man skall se det så att jag spelar ner betydelsen av detta. Det är bara vid de rent tekniska genomgångarna som det har skett en sådan här medverkan, kanske vid en fjärdedel av genomgångarna på jordbrukets område. På fiskets område har det skett en medverkan vid samtliga tillfällen. Man skall inte se detta som något tecken på att det saknas kompetens i Jordbruksdepartementet. Mats Hellström känner ju väl till Jordbruksdepartementets personal. Det är ungefär samma besättning som i gamla tider. Kompetensen ifrågasätter vi nog inte. Men det har varit mycket arbete under kort tid, och det har varit bra att också tillföra en viss kompetens utifrån.
Herr talman! Jag känner förvisso till kompetensen hos Jordbruksdepartementets tjänstemän. Den är mycket hög. Därför var jag ganska förvånad över att läsa förhandlingsambassadörens uttalande om att man inte klarade av det här i departementet. Min oro betingas av att detta enligt min mening inte enbart är tekniska frågor. Man kan tvärsom i de tekniska arrangemangen ta på sig en för stor kostym och kanske invagga Sveriges bönder i föreställningen att de kan fortsätta att ha en överskottsproduktion och kanske t.o.m. producera mycket mera inom EG, när det i själva verket nog blir så, att man också inom EG får betala mer och mer själv av överskottet. Om man då har tagit på sig en för stor kostym på grund av att man har lyssnat för mycket till tekniska producentintressen i LRF är risken att vi som konsumenter och Sveriges bönder återigen får betala. Det är den oron som har betingat min fråga.
Herr talman! Jag tror att Mats Hellström kan känna sig ganska lugn på den punkten. Vi försöker att se till samhällsintresset, men det är möjligt att vi har olika uppfattningar om det svenska jordbrukets konkurrenssituation i ett EG-perspektiv. Det är ju uppenbart att vi, när vi tidigare agerade, t.ex. när vi diskuterade 1990 års beslut, räknade med att Sverige skulle vara ett land för sig självt. Sverige skulle vara omgivet av ett visst gränsskydd, men inom detta skulle vi hantera vår egen produktion. Som EG-medlem kommer Sverige att omges av EG, utan något gränsskydd. EG:s jordbrukspolitik blir avgörande för vad som skall hända i Sverige. Vid ett EG-medlemskap förändras i viss mån situationen för Sveriges jordbrukare jämfört med den tidigare situationen. Jag är ganska övertygad om att vi i dag har en konkurrenskraft på flera områden, inte minst inom vegetabiliesektorn, som är så pass stark att den räcker till något mer än till egen självförsörjning. Då skall den rimligen kunna utnyttjas i ett EG sammanhang. Jag delar Mats Hellströms uppfattning att EG på sikt också måste lyckas bättre med att begränsa sin överskottsproduktion.
Herr talman! Att svenska bönder kommer in i en annan omgivning i EG är alldeles uppenbart. De kommer att få en hårdare konkurrens. Det är viktigt att man också talar om detta ordentligt för jordbrukarna i Sverige. Frågorna om hur förhandlingarna i sak kommer att föras hoppas jag att jag får möjlighet att diskutera med jordbruksministern redan i morgon i EG delegationen. I det här sammanhanget vill jag inskränka mig till att uppmana jordbruksministern att han inför det som han kallar de verkliga förhandlingarna icke blir producentintressenas och
Herr talman! Ingen regering skall naturligtvis vara någon enskild grupps fånge. Det är inte den här regeringen heller.

Herr talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att jaktlagens intentioner följs så att en bra jaktvård bedrivs även på statens marker. I viltvården ingår enligt den nya jaktlagen att vårda viltet i syfte att bevara de viltarter som finns i Sverige. En lämplig utveckling av viltstammarna skall främjas. Jakten skall anpassas efter tillgången på vilt. Det är enligt lagen markägarna och jakträttshavarna som har ett gemensamt ansvar för viltvården. John Andersson tar i sin fråga upp det system som Älgjakten tillhör ju den jakt som är mest reglerad i jaktlagstiftningen. Bortsett från den nya möjligheten att inrätta älgskötselområden är det antal älgar som får fällas strikt reglerat. Jag ser därför inte Domän AB:s upplåtelsesystem för den jakten som något hot mot älgvården. Det är inte bara en skyldighet för markägaren att bedriva god viltvård, utan det är också en nödvändighet för att jaktmarken skall hålla ett acceptabelt marknadsvärde. Markägaren har således starka skäl för att se till att en bra viltvård bedrivs på hans mark. Därmed har arrendatorn i princip rätt till förlängning av avtalet. Även när det gäller de avtal som löper på ett år kan jaktarrendatorn normalt räkna med fortsatt arrende av marken. Även arrendatorn bör därför ha intresse av att bedriva en bra och långsiktig viltvård på den arrenderade marken. Arrendatorns skyldighet att bedriva viltvård kan för övrigt preciseras i upplåtelseavtalet. Jag anser således att jaktlagens intentioner vad gäller viltvården väl följs på den statliga marken.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag är mycket förvånad över att jordbruksministern säger att det här upplåtelsesystemet inte är något hot mot älgvården, och jag är närmast chockad över att jordbruksministern säger att han anser att jaktlagens intentioner följs på den statliga marken. Jag hävdar motsatsen, nämligen att den här politiken är ett klart brott mot jaktlagens intentioner och även mot de beslut som har fattats i riksdagen. Jordbruksministern skulle nog ha varit i Malå i Västerbotten i lördags. Då dryftade 260 ombud för 60 000 jägare de här problemen. De var helt överens om att detta är ett klart brott mot jaktvården. Älgstammen går ju kraftigt ned. Riksjaktvårdskonsulent Bo Thelander säger: ''Dra i nödbromsen! Licenser kan inte utfärdas på samma frejdiga vis längre. Älgstammen är på väg att förstöras.'' Förra året sköts 61 % av de tilldelade djuren. I fem län sköt man under 50 %. I det läget, när älgstammen kraftigt minskar, går DomänSkog ut och höjer sina priser kraftigt -- upp till 100 %. Större delen av priset för tilldelade älgar tas ut i förskott. När priset för tilldelade älgar tas ut i förskott tvingas ju jägarna att skjuta även när älgstammen inte tål ytterligare avskjutning. De tvingas att skjuta djur som rätteligen bör sparas. Man slår sönder samverkande jaktområden genom att höja priset på domänmark så att enskilda -- alltså privata -- skogsägare drar ur sina områden som de gratis ställer till förfogande. Man tvingar domänjägare att snylta på jaktgrannarna. Därigenom skapas osämja och därigenom blir det ettåriga arrenden osv. Nu hotas jaktlagen genom att man sätter in andra människor än dem som man inte ville förhandla med. Konsekvenserna blir ju klara brott mot viltvården och jaktlagen.
Herr talman! Jag vill naturligtvis inte att John Andersson eller någon annan skall bli chockad. Det var inte avsikten med mitt svar. Jag hoppas att vi kan klara ut den detaljen. När det gäller själva sakfrågan är jag medveten om att det har uppstått en intensiv debatt om höjningarna av priset. Man kan naturligtvis fundera över hur det har varit under en längre period. Då finner man att det under tidigt 80-tal skedde en mycket försiktig höjning. Man höjde ibland med halva index eller någonting sådant. Senare har det skett en viss ökning, men nu har man haft en strävan att höja priserna. I viss mån får man väl möta marknaden. Jag upplever i och för sig de aktiviteter som finns på jägarsidan som en sund reaktion på en prishöjning, men det innebär ju inte att själva systemet för den skull är ifrågasatt.
Herr talman! Både priset och systemet är alldeles åt skogen. Jägarna kräver ju nu att de skall få tillämpa SCA:s -- de stora skogsbolagens -- priser. Domän har ju alltid varit prisledande, och nu har man ju totalt tappat kontakten med verkligheten. Nu skenar man i väg. Man kan arrendera en jaktmark och få en licens för t.ex. tio älgar. För dessa tio älgar tas det ut ett mycket högt pris, och 70 % av detta skall betalas in i förskott. Sedan kanske man bara kan skjuta fem av dem. Vem är nöjd med ett sådant system? Jägarna tvingas ju att bryta mot jaktlagens intentioner. Vi måste väl vara överens om det som vi har varit med och beslutat om i kammaren, nämligen att det inte är det kommersiella intresset som skall styra jaktvården utan att jakten skall vara ett medel för att vårda våra viltstammar. Då skall det inte finnas kommersiella intressen.
Herr talman! Älgjakten är, som jag redan sade, till största delen reglerad. Man får en tilldelning på ett antal älgar. Det är möjligt att den tilldelningen har varit för hög under det senaste året, eftersom man inte har kunnat skjuta så många älgar. Under en lång period har det tidigare varit ganska lätt att skjuta det antal älgar som man har fått sig tilldelat. Vi har då haft problem med att man inte har skjutit tillräckligt många älgar. Nu har vi en annan situation när det gäller älgstammen. Det kan trots allt vara så att avskjutningen är onödigt stor. John Andersson antyder detta och säger att om man skjuter så många älgar som man har fått tillstånd till så skulle man gå för långt. Om så är fallet måste myndigheterna och Jägarförbundet fundera över tilldelningen. Då kanske tilldelningen måste vara något lägre ett kommande år.
Herr talman! Det är så. År 1992 sköt man över hela landet 61 % av de tilldelade älgarna. Det kan variera mellan olika områden. Man kan inte låta länsstyrelsen göra tilldelningen för varje enskilt område, utan man skall överlåta till jägarna själva att försöka bedöma detta. Man gör då en mycket generell tilldelning. Det sägs från länsstyrelsen att varje jaktlag och varje jaktledare har ett ansvar att avbryta jakten då älgstammen inte tål ytterligare avskjutning. Men de har ju betalat för alla älgar i förskott, och därtill ett onormalt högt pris. Man ligger nu långt ovanför de andra markägarna. Jägarna kräver att få jaga till SCA:s priser. Det är inte fråga om att ta igen någon eftersläpning, utan de har helt tappat besinningen.
Herr talman! Jag skall inte uttala mig om besinningen. Men det är naturligtvis en realitet att priserna är höga. Det är inte unikt att man argumenterar på marknaden och att köparen och säljaren inte är överens om priset. Jag har förstått att det är så när det gäller priserna på Domän AB:s marker. Den diskussionen får väl lov att ta sin lilla tid, och vi får hoppas att det hela justeras. Det är meningen. Jag har vid tidigare diskussioner här i kammaren fått frågan om möjligheten att kontrollera prisnivån. Jag tror inte, och det trodde inte heller den föregående regeringen, att det är möjligt att kontrollera detta. Det får ta litet tid, och vi får hoppas att marknaden klarar av justeringen.
Herr talman! Det unika är att staten går i spetsen och bryter mot det beslut som har fattats i riksdagen och mot den jaktlagstiftning vi har. Om man drar ut konsekvenserna av alla de regler som Domänskog nu tillämpar, blir det fråga om ett brott mot jaktlagstiftningen.

Herr talman! Jag hoppas inte att vi skall få tjuvjakt och olagligheter. Jag kan förstå John Anderssons synpunkter. Jag delar i princip uppfattningen att de här arrendena är för höga. Det är dock en ambition ifrån regeringens sida att inte lägga sig i detaljer. Domän AB skall i princip klara av det här. Den offentliga debatt som nu pågår tror jag kommer att inverka på agerandet framöver.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig om jag avser medverka till att judar och muslimer får behövliga dispenser för s.k. religiös slakt. I 13 § djurskyddslagen anges att när djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande. Enligt 14 § lagen skall husdjur vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder får inte vidtas innan djuret är dött. Vidare anges att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på bedövning för fjäderfä och kaniner.

Jordbruksverket har den 22 december 1992 på uppdrag av regeringen redovisat en utredning rörande slakt av obedövade djur. Verket har därvid konstaterat att det inte finns motiv att ändra nuvarande lagstiftning. Regeringen avvaktar för närvarande en komplettering av utredningen i fråga om slakt av obedövade fjäderfän. Regeringen kommer därefter att ta ställning till utredningen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, men jag är inte alls nöjd med jordbruksministerns och regeringens handläggning av frågan. Representanter för kristna, judar och muslimer har samarbetat i flera överläggningar i denna fråga och kommit till samma slutsats. Det är ett brott mot muslimers och judars mänskliga rättigheter att förvägra dem föda som är tillgänglig och tillåten för andra grupper i samhället. Utredarna har inte fullgjort sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt i och med uraktlåtenheten att höra judar och muslimer vid utredningsarbetet. Jag anser därför att utredningen har blivit för svag som beslutsunderlag. De skäl som Jordbruksverket anger för att vägra den form av slakt med bedövning efter snittet som grupperna kan godta är helt enkelt inte riktiga och kan inte motivera en sådan diskriminering av tro, rättsuppfattning och rätt till ett normalt liv i samhället som ett förbud mot halalslakt skulle innebära för nämnda grupper. Ett förbud mot halalslakt enligt förslaget innebär ett oacceptabelt förtryck av minoriteters mänskliga rättigheter.
Herr talman! Jag förstår att Sten Söderberg från sin utgångspunkt inte är nöjd. Sten Söderberg har tydligen uppfattningen att man bör medge sådan slakt där man inte bedövar djuret före den egentliga slakten. Det är viktigt att konstatera att de svenska bestämmelserna grundas på djurskyddslagen. Det är en lag som diskuterades mycket här i riksdagen år 1988. Det rådde mycket stor enighet om att man skulle ta hänsyn till djuren. Den bedömning som gäller och som det har funnits majoritet för, är att den lagstiftningen tar över i det här sammanhanget. Regeringen har då inte möjlighet att ge dispens för slakt av större djur. Diskussionen har återkommit då och då. Problemet har delvis lösts genom att man har medgett en restitution på införselavgifter för de människor i Sverige som nödvändigtvis måste ha den här typen av kött. De kan då ta in det från ett annat land.
Herr talman! Regeringen talar dagligen och stundligen om EG-anpassning. Hur skall regeringen klara EG-anpassningen i den här frågan? EG-länderna har, såvitt jag vet, en generös lagstiftning i den här frågan. Är EG-ländernas lagstiftning på det här området så dålig? Är alla europeiska länders lagstiftning så dåliga jämfört med den svenska att man inte kan ta över EG ländernas lagstiftning och acceptera den i vårt land?
Herr talman! När det gäller djurskyddslagstiftningen ligger vi i Sverige längre fram än de flesta EG-länder. Det är ett förhållande som det har rått stor samstämmighet om. Det finns en samstämmighet mellan konsumenter och producenter. Jag tror att det är viktigt att försöka bevara detta. På den punkten har regeringen också klart uttalat att vi vid ett EG-inträde skall sträva efter att upprätthålla de höga nivåer vi har. Jag kommer i morgon för EG-delegationen att berätta en del om de positioner som vi nu har arbetat fram i regeringskansliet. Man kan å andra sidan säga att ett EG-medlemskap skulle underlätta för muslimer och judar att köpa koscherslaktat kött, eftersom gränserna kommer att försvinna. Vi inte kan påverka andra länders lagstiftning i detta sammanhang, även om det pågår en process där vår attityd till djuren sannolikt sprider sig också till andra delar av Europa.
Herr talman! EG-anpassningen borde åtminstone innebära att dispensmöjligheterna utökades så att vi närmar oss situationen i EG-länderna. Är jordbruksministern villig att medverka till detta?
Herr talman! Jag har själv mycket stor respekt för religiösa uppfattningar, och jag anser att man skall ta hänsyn till människors trosuppfattning i olika avseenden. Det finns samtidigt en mycket stark opinion för att man skall ta hänsyn till djuren, och jag delar den uppfattningen. Vi har gjort en bedömning som vi står för. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att föra en dialog med de berörda grupperna. Jag har själv på departementet haft möjlighet att vid några tillfällen träffa representanter för dessa grupper och diskutera frågorna med dem.

Herr talman! Lars Moquist har frågat mig om jag avser föreslå ett slopande av restitution av införselavgift för rituellt slaktat kött. Frågan har nyligen behandlats av riksdagen. En motion med motsvarande innehåll behandlades så sent som den 11 mars av riksdagens jordbruksutskott. I enlighet med utskottets hemställan avslog riksdagen motionen den 16 april. skall husdjur vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Det innebär att skäktning, dvs. slakt utan föregående bedövning enligt vissa religiösa trosuppfattningar, inte är tillåten i Sverige. Viss restitution av införselavgifter för judiskt rituellt slaktat kött sker med stöd av regeringens beslut den 13 september 1984 och den 23 maj 1985. De av Jordbruksverket beräknade restitutionsbeloppen bestäms i princip så att konsumentpriset på koscherkött skall motsvara priset för svensk vara jämte den merkostnad som skulle uppkomma om slaktmetoden var tillåten i Jordbruksverket har den 22 december 1992 på uppdrag av regeringen redovisat en utredning om slakt av obedövade djur. Regeringen avvaktar för närvarande en komplettering av utredningen i fråga om slakt av obedövade fjäderfä. Intill dess regeringen tagit ställning till Jordbruksverkets utredning har jag inte för avsikt att vidta några förändringar i nuvarande system.
Herr talman! Jordbruksministern! Varför jag vänder mig mot att man skall få pengar tillbaka i samband med import av rituellt slaktat kött kanske framgår om jag beskriver den slaktmetod som tillämpas. Den tillämpas alltså inte i Sverige. Enligt svensk djurskyddslag skall husdjur vid slakt skonas från onödigt lidande och obehag. Djuret skall också vara bedövat när blodet tappas av. Det är alltså de bestämmelser som finns i Sverige. Den judiska slaktmetoden, som heter shechita, innebär att djuret vid fullt medvetande och utan bedövning skall slaktas med ett raskt snitt i halsen in mot halskotpelaren utan att halskotpelarens benvävnad berörs. Av djurkroppen tillvaratas främre fjärdedelen ned till elfte revbenet, och köttet benämns då som koscher. Den islamiska slaktmetoden halal är lik den judiska, men islamiterna motsätter sig som regel inte att djuret bedövas före slakt. Man tillvaratar också hela djurkroppen. Vid slakteriavlivning används främst två olika metoder. Den ena metoden kallas Weinberg pen. Det innebär att djuret förs in i en bur, som sedan vänds upp och ner. Liggande på rygg med halsen sträckt och fixerad utanför buren avlivas djuret genom halssnitt. Den andra metoden kallas Cincinnati pen. Då förs djuret stående in i en bur. Genom en särskild anordning lyfts djurets framdel upp från golvet samtidigt som djuret förs framåt så att huvudet kommer utanför buren. Gripklor tar tag i djurets huvud som bänds kraftigt uppåt så att halsen sträcks. Djuret avlivas sedan genom halssnitt. Många svenska veterinärer anser att djuret förorsakas onödigt lidande genom denna slaktmetod. Det framgår också av Jordbruksverkets rapport 1992:37, vilken jordbruksministern refererade till, som heter Slakt av obedövade djur. I sin slutsats säger verket bl.a.: ''Tvångsfixeringen av såväl nötboskap som får och lamm, vilken innebär att åtminstone nötboskapen sitter fast som i ett skruvstäd, skiljer sig radikalt från svensk uppfattning om hantering av djur vid slakt.'' Det är med anledning av detta som jag tycker att det är märkligt att man vidhåller denna restitution.
Herr talman! Som Lars Moquist säkert noterade vid debatten om föregående fråga finns det givetvis i denna fråga liksom i många andra frågor olika uppfattningar. Det som har väglett nuvarande regering och tidigare regeringar i detta sammanhang är att vi inte vill göra avkall på djurskyddsbestämmelserna i Sverige. Å andra sidan har man av hänsyn till dessa gruppers trosuppfattning, som innebär att de inte vill tillåta sig att äta kött som slaktats på normalt sätt i Sverige, inte velat åsamka dem höga kostnader. Man kan mycket väl dela Lars Moquists uppfattning att detta innebär ett visst mått av dubbelmoral. Slakten sker ju i detta fall i ett annat land. Det kan vi i och för sig inte påverka.
Herr talman! När jag läser vad som står i jordbruksministerns svar kan jag fortfarande inte förstå varför man skall betala tillbaka införselavgift på importerat rituellt slaktat kött, dvs. att det skall ske restitution. Det står i svaret: ''De av Jordbruksverket beräknade restitutionsbeloppen bestäms i princip så att konsumentpriset på koscherkött skall motsvara priset för svensk vara jämte den merkostnad som skulle uppkomma om slaktmetoden var tillåten i Sverige.'' Det innebär såvitt jag förstår att man bestämmer sig för vad t.ex. konsumentpriset skall vara på kalvkött. Sedan lägger man till den kostnad som det skulle innebära att slakta på detta sätt. Men jag kan fortfarande inte förstå varför det är ett motiv till att man skall få pengar tillbaka. Jag kan förstå att man kan ha denna beräkningsmetod, men vad är motivet till att man skall få pengar tillbaka? Varför skall det vara billigare? Man kan ju ha vilken kostnad som helst för importerade varor. Den som vill nyttja den importerade varan, i det här fallet äta köttet, får betala vad det kostar.
Herr talman! Det som har varit vägledande vid dessa beslut -- vilka man mycket väl kan diskutera, jag återkommer till detta, och jag inte har för avsikt att ta ställning förrän vi har fått ytterligare underlag -- är att de förhållandevis små kvantiteter kött som förs in blir dyrare än annat kött. Det sätt på vilket samhället kan göra det möjligt att detta kött får ett pris som motsvarar andra svenska priser är genom viss restitution av införselavgiften. Det är samhällets del i detta. Om vi nu blir medlemmar i EG undanröjs problemet. Då försvinner denna typ av införselavgifter, i varje fall vid import från EG länderna. Då har vi inte längre möjlighet att påverka priset genom restitution.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag ber att få tacka för svaret och hoppas att jordbruksministern har förstått vilken betydelse jag tror att många svenskar lägger vid att vi håller oss till svensk djurskyddslag även i sådana sammanhang då vi diskuterar införselavgifter och annat.
Herr talman! Jag vill referera till vad jag sade i svaret på föregående fråga. Jag är mycket noga med att hävda den svenska djurskyddslagen. Riksdagen har stiftat den under mycket stor enighet. Alla ställer sig bakom den. Jag tycker inte att man skall göra avkall på den. Det är en viktig utgångspunkt.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om jag avser medverka till att stärka det lokala inflytandet över fiskevården, i de vatten där staten vid bolagiseringen av Domänverket behåller fiskerätten, genom inrättande av en stiftelse. Riksdagen har tidigare i vår avslagit en motion från Sigge Godin med yrkande om bildande av en stiftelse för förvaltning av fisket i Domänverkets vatten. Jordbruksutskottet anförde då att det statliga bolaget Domän AB:s fiskevård är nära integrerad med Domän Skogs naturvårdsprogram. 1 500 vatten. Utskottet delade bolagets mening att ett utbrytande av fiskevården på intet sätt skulle gynna fiskevårdsintresset. Domän har statens uppdrag att under en övergångsperiod om fyra år handha förvaltningen av fisket i bl.a. Torne, Kalix och Pite älvar samt Vindelälven. Frågan om den fortsatta förvaltningen av fisket i de nämnda vattnen skall tas upp till förnyad prövning i god tid före utgången av övergångsperioden.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, även om det var negativt. Staten har självfallet ett ansvar för att bedriva en sund fiskevård och för att fiskekort kan försäljas till allmänheten, men jag tycker inte att det räcker. Målet måste ju vara att utveckla de lokala förutsättningarna så att fiskemöjligheterna förbättras dels för ortsbefolkningen, dels för turisterna. Goda möjligheter till fritidsfiske är ju ett utmärkt försäljningsargument, som jordbruksministern väl vet, för att locka turister till landet. De undersökningar som har gjorts under den senaste tiden ute i Europa visar på det. Men det krävs också att lokalbefolkningen ges ett inflytande över fiskefrågorna, inte minst för att upprätthålla kvalitet och underhåll. Det är därför av mycket stort värde att lokala aktörer inbjuds att medverka för att främja fiskutsättning och fiskeorganisationer. Jag trodde faktiskt att jordbruksministern efter riksdagsbeslutet kanske hade funderat litet i de här banorna och på hur det lokala inflytandet skall kunna stärkas på fiskeområdet. Om man inte vill ha en stiftelsemodell, på vilket sätt skall man då kunna förstärka det lokala inflytandet över statens vatten? Jag ser framför mig en betydande tillströmning av turister, inte minst från Europa. Om turisterna invaderar vårt land är det mycket viktigt att lokalbefolkning och fritidsfiskare är medaktörer. Det är viktigt i dessa frågor. Delaktighet och medinflytande är viktigt. Det talar ju regeringen väldigt ofta om. Varför skall det inte gälla inom fiskeområdet?
Herr talman! Jag tror att vi i stora stycken har en samstämmig uppfattning när det gäller fiskets betydelse både som näring, binäring och inte minst som fritidssyssla och även som en turistisk attraktion. Inte minst det senare tror jag att vi har mycket stor möjlighet att utnyttja. Vi har kommit i ett prisläge där turism är mer intressant i Sverige än någonsin tidigare. Ett öppnande mot EG kommer att underlätta turistströmmarna hit. Då är det viktigt att ta vara på de möjligheter som fisket ger. Samtidigt delar jag uppfattningen att ett lokalt inflytande över fisket är angeläget. Det är också ett motiv för de förenklade fiskebestämmelser som är utarbetade på Jordbruksdepartementet efter utredning i Fiskeriverket. Det är fiskebestämmelser som innebär att staten och länstyrelserna lägger sig i mindre och i stället lägger ansvaret längre ner hos den enskilda människan. Så långt är vi överens. Sedan är det väl inte särskilt uppseendeväckande att jag har samma uppfattning som majoriteten strax efter det att en motion från Sigge Godin i den här frågan avslagits av riksdagens kammare. Det är relativt naturligt.
Herr talman! De fiskevatten som Domänverket förfogar över och de markområden som kan finnas däromkring är älvsträckor och goda fiskevatten som det har varit mycket strid kring. Kraftverksintressen har velat bygga ut dem. Ortsbefolkning och framför allt fiskeorganisationer och sportfiskare, som med inlevelse går in i dessa frågor, har velat bevara dem. Det är kanske framför allt av det skälet som lokala aktörer borde kunna få delta i detta. Jag hävdar inte att det skall vara en majoritet av lokala intressen, eftersom staten kanske vill ha huvudinflytande över det, i alla fall för en tid framåt, men man borde ändå kunna knyta till sig lokala aktörer. På sikt tror och hoppas jag att turismen skall växa till sig i vårt land, precis som jordbruksministern uttryckte det. Om vi skall kunna erbjuda den naturupplevelse som sportfisket ger tycker jag att vi skall ta vara på ortsbefolkningens kunskaper och förmåga och verkligen se till att detta blir effektivt.
Herr talman! Jag vet att det är väldigt många människor i Sverige som är engagerade i debatten om fisket. Det är positivt. Jag har också i mitt svar angett att frågan om den mer långsiktiga förvaltning av dessa fiskevatten inte är avgjord. Den kan vi återkomma till. Nu är det angeläget att det förs en debatt på det lokala planet och att det också tas fler lokala initiativ än tidigare. Det tror jag att man kan göra i det nuvarande läget utan att det bildas en särskild stiftelse på central nivå .
Herr talman! Då får vi var för sig fundera på den här frågan ytterligare tills försöksperioden är till ända. Vi får se om vi inte kan hitta en lösning som är till fyllest både för lokala aktörer och staten i dessa frågor.
Herr talman! Tiden fram till ett nytt ställningstagande skall ju alltid användas till att fundera och förkovra sig. Det skall vi göra nu också.
Herr talman! Karin Falkmer har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder för att beslutet om den eftergymnasiala skogliga utbildningen inte ytterligare förhalas. Jan-Olof Franzén har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta så att skoglig utbildning kan bedrivas i södra Sverige utanför Sveriges lantbruksuniversitet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till Karin Falkmers fråga är att styrelsen vid Sveriges lantbruksuniversitet den 14 december förra året bordlade ett förslag till framtida skogsutbildningar. Förslaget som var framtaget av en arbetsgrupp inom universitet för planering av skogliga utbildningar innehåller tre skogliga examina, nämligen jägmästareexamen, skogsmästareexamen och skoglig kandidatexamen. Vad först gäller den skogliga kandidatexamen har den gjorts möjlig genom en ny förordning om Lantbruksuniversitetet som regeringen har beslutat om och som träder i kraft den 1 juli 1993. För att erhålla denna kandidatexamen skall studenten ha fullgjort kursfordringar på sammanlagt minst 120 Den blivande kandidaten skall dessutom ha fullgjort ett examensarbete på minst 10 poäng. Frågan om hur de högre skogliga utbildningarna i övrigt skall utformas i framtiden behandlades på nytt av universitetets styrelse den 11 maj i år. Styrelsen beslutade då att jägmästareprogrammet skall förändras i enlighet med arbetsgruppens förslag. Det innebär bl.a. en ökad satsning på de grundläggande ämnena ekologi, biologi och statistik. Styrelsen beslutade vidare att de båda kortare skogliga utbildningarna, dvs. den tvååriga skogsteknikerutbildningen och den ettåriga skogsmästareutbildningen, skall finnas kvar fram till 1995. Antalet platser vid skogsteknikerutbildningen skall vara 60, lika fördelade på Skinnskatteberg och Bispgården. Bispgårdens skall dessutom utbilda 45 För de studenter som avser att söka sig en skoglig utbildning finns det alltså för närvarande möjlighet att välja mellan fyra olika akademiska examina. Inom skogsbruket har det bedrivits en omfattande strukturrationalisering under de senaste decennierna. Antalet sysselsatta har minskat kraftigt. Antalet arbetstimmar i skogsarbete har minskat från 24 miljoner till 15 miljoner mellan åren 1985 och 1990. Utvecklingen har lett till ett behov av att se närmare också på frågan om vilken utbildning framtidens skogsarbetare behöver och hur denna utbildning skall passas in i utbildningssystemet. Jag har därför tillsammans med utbildningsministern tagit initiativ till att en arbetsgrupp bildas som skall undersöka förutsättningarna för en eftergymnasial utbildning för specialiserade skogsarbetare. Arbetsgruppen skall bestå av företrädare för Arbetet i gruppen beräknas att vara avslutat i oktober i år. Visst kartläggningsarbete har redan utförts i samarbete med Skogsbrukets yrkesnämnd. Arbetsgruppen skall utarbeta ett förslag till mål och inriktning, omfattning, dimensionering samt lokalisering av en sådan utbildning. På Jan-Olof Franzéns fråga om utbildningen i södra Sverige vill jag följaktligen svara att regeringen inväntar arbetsgruppens resultat innan slutgiltigt ställningstagande tas. Även andra huvudmän än Lantbruksuniversitetet kan komma i fråga för en framtida eftergymnasial utbildning av detta slag i södra Sverige. Den organisation som bäst kan motsvara de krav som måste ställas på anordnare av en så speciell utbildning bör få bedriva utbildningen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag måste först rätta till en felaktighet, som jag hoppas är ett rent skrivfel, i det tredje stycket på s. 2. Det är Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som dessutom skall utbilda 45 skogsmästare, och inte Bispgården, som det står i svaret. Jag ställde den här frågan i mycket god tid före det styrelsesammanträde som Lantbruksuniversitetets styrelse skulle ha den 11 juni, och jag gjorde det med den baktanken att jag hoppades att det svar jag skulle få av jordbruksministern skulle bli den puff i ryggen som Lantbruksuniversitetets styrelse så väl behöver för att få kraften att fatta beslut om skogsmästarprogrammet. Skogsutbildningsgruppen har ju mycket ingående diskuterat dimensioneringen och lokaliseringen och föreslagit att skogsteknikerutbildningen och skogsmästarutbildningen slås samman till ett skogsmästarprogram och att denna utbildning förläggs till Skinnskatteberg och Bispgården. Efter detta, som skedde i november 1992, har den här frågan bara skjutits på. Det här är oerhört olyckligt. Planeringen av skogsmästarprogrammet pågår i Skinnskatteberg sedan lång tid, och det är olyckligt för dem som planerar detta, för lärarkåren och för de studenter som är intresserade av skoglig utbildning på den här nivån. De vet i dag inte vad som kommer att gälla i framtiden. Har jordbruksministern någon plan på att göra någonting för att man skall få klarhet i just den här nivån av den högre skogliga utbildningen?
Herr talman! Herr jordbruksminister, jag vill tacka för svaret. Det görs ständigt gällande att det skall satsas på utbildning och forskning. Jag vill då påstå att skogsforskning och utbildning inom detta område borde vara det som prioriteras högst i vårt land, eftersom skogsråvaran är vad vårt land i största omfattning exporterar. Oron för skogens hälsa är påtaglig i södra Sverige. Områden med sjuk skog har fått avverkas i för tidiga åldrar. Södra Sverige har inte den största arealen men likväl den snabbaste tillväxten i landet. Där förekommer över huvud taget knappast någon forskning alls. Sverige måste förekomma skogsforskning. Jag för min del anser att det inom Högskolan i Växjö liksom i den sydsvenska skogsnäringen finns ett mycket stort intresse för att få till stånd ett nytt skogsmästarprogram. Enheten för den sydsvenska skogsforskningen i Alnarp finns redan, bl.a. i försöksparken i Asa. Jag uppfattar likväl jordbruksministerns svar på det sättet, och jag vill gärna tolka det så, att det finns en möjlighet att det framgent kommer att finnas en skoglig utbildning i södra Sverige.
Herr talman! Jag beklagar förväxlingen av orterna i svaret. Karin Falkmer har helt rätt i sitt påpekande. Universiteten har en betydande frihet att arbeta, låt vara att det kan behövas en puff i ryggen på styrelsen emellanåt -- jag har suttit i den själv under många år. Man har nu gjort en bedömning av behovet av skogsmästare. I det långsiktiga perspektivet är man väl ganska överens om vad som egentligen behövs. Utan att lägga mig i detaljerna i debatten skulle jag vilja säga att det finns ett visst samband mellan ett komplement i form av en ny eftergymnasial skoglig utbildning och den nya skogsmästarutbildningen. Vi har alltså behov av både en förbättrad skogsmästare, som är något mer kompetent än de skogsmästare som utbildas vid bägge de nuvarande linjerna, och en specialiserad, högt kvalificerad skogsarbetare, som egentligen skall ta över en stor del av de arbetsuppgifter och de beslut som fattas ute i det praktiska arbetet i skogen som tidigare har legat på skogsmästare och skogstekniker. Hur det här kommer att bli vågar jag i dag inte säga, och det är inte heller min uppgift att gå in och styra universitetet i den här frågan. Sedan vill jag vända mig till Jan-Olof Franzén. Skogsforskningen och den skogliga utbildningen är faktiskt prioriterade redan i dag. Det framgår med all tydlighet av forskningspropositionen och Jordbruksdepartementets bilaga till den. Mycket av det arbete som nu pågår, med en viss omstrukturering av Lantbruksuniversitetet, tar ju sikte på en ökad satsning på skogsforskningen. Jan-Olof Franzén nämnde själv de båda delarna av universitetet som är aktiva inom sydsvensk skogsforskning, dvs. gruppen i Alnarp och kopplingen till Asa. Jag tycker att det är mycket värdefullt. Det är inte någon gammal satsning, men den har varit mycket framgångsrik med ganska små insatser. Jag ser det som både nödvändigt och angeläget och dessutom möjligt att bygga vidare på den här satsningen i södra Sverige. Dessutom strävar vi från departementets sida mot ett ökat samarbete med vårt grannland Danmark i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag tror att jordbruksministern och jag har en samsyn när det gäller vikten av att få till stånd en skoglig högre utbildning, där skogsteknikernas utbildning förlängs till en skogsmästarutbildning, vilket föreslogs i skogsmästarprogrammet. Även jag är av den uppfattningen att det kan finnas skäl för att ytterligare stärka kompetensen hos skogsarbetare. Jag tycker det är tråkigt att de här två frågorna på något märkligt sätt har kolliderat, så att beslut om skogsmästarprogrammet förhalas på det sätt som har gjorts.

Ekologiskt täcker den delen av landet in även större delen av både södra och norra Sverige.
Herr talman! Jag vill ännu en gång tacka jordbruksministern. Jag förstår att även jordbruksministern är införstådd med de förhållanden som råder i södra Sverige, med den snabbväxande skogen. De ekologiska aspekter som nu påförs den nya utbildningen rör förhållanden som utvecklas betydligt snabbare i de södra delarna av vårt land än de norra delarna. Vi har i södra Sverige dess värre varit litet för blygsamma i våra framställningar om att få en utbildning till de södra regionerna. Det är tacksamt att jordbruksministern är medveten om att det är i södra Sverige som skogen och penningarna är att hämta.
Herr talman! Jag vill inte gå i polemik om var i landet det mesta finns att hämta. De stora arealerna finns självfallet norröver. Men per arealenhet är produktionen högre i de södra delarna av landet. När vi nu skapar en delvis ny utbildning och därmed förändrar utbildningen är det angeläget att alla intressen kan tillgodoses. Det gäller både utbildningen och forskningen. Sedan kan vi alltid diskutera var gränserna går. Som skåning gör jag bedömningen att gränsen mellan södra och norra Sverige går någonstans strax norr om Hässleholm. Men det kan nog Jan-Olof Franzén, som bor ytterligare några mil norrut, och jag inte bli överens om. Jag tror att det som Karin Falkmer säger är rätt, nämligen att man i Mellansverige, i södra Bergslagen, har en ganska god bild av det allra mesta. Men det behövs en komplettering. Bl.a. gäller det då lövskogsskötsel och skötsel av litet mer snabbväxande skog i södra Sverige.
Herr talman! Får jag avslöja för jordbruksministern att även jag är skåning. Under en dagsresa i södra Bergslagen kan man faktiskt nå en ekologi som täcker i stort sett allt som finns inom området mellan Landskrona i söder och Luleå i norr. Jag tänker på t.ex. Mälarlandskapets lövskog och Klotenområdets barrskog. Vad jag är mån om är att klarhet skapas om skogsmästarprogrammet. Så snart som möjligt måste det ges en signal om att denna utbildning är den utbildning som kommer att gälla för framtiden på den här nivån av den högre skogliga utbildningen. Denna utbildning är en högskoleutbildning som skall vara generell. Enveckors eller flerveckors kurser kan läggas ut i de delar av landet där det finns ett behov av extra förstärkning i just detta avseende.
Herr talman! Jag är i stort sett tacksam för det svar som jag hittills fått. Likväl vill jag understryka att vi i södra Sverige är beredda att ta emot en skoglig utbildning. Vi är alltså positiva till en sådan. Vi har Södra Skogsägarnas huvudkontor, och vi har högskolan. Kommunerna, ja, alla i Kronobergs län är mycket positiva till en skogsmästarutbildning där nere. Om vi kommer dithän att Värnamo får stryka på foten och lägga ner tror jag att det är passande att Kronobergs län övertar den här funktionen i vida bemärkelse. Än en gång tackar jag för svaret.
Herr talman! Jag tror inte att det föreligger särskilt stor oenighet i den här frågan. I stället instämmer jag gärna i vad som sägs om behovet av att det relativt snart blir klarlagt hur den framtida skogsmästarutbildningen skall se ut. Vidare tycker jag att det är positivt att frågor av det här slaget aktualiseras. Denna fråga har varit aktuell under de senaste åren. Frågan har hanterats direkt av SLU:s styrelse. Men det hela föranleder ändå en ganska bred debatt. I få andra frågor har jag haft så många uppvaktningar som jag haft i just denna. Dessutom har frågan varit föremål för många debatter här i kammaren. Att vi för en debatt om de här sakerna tycker jag är ett bra exempel på hur demokratin fungerar. Jag tror att det leder till att också de som så småningom blir ansvariga för de slutgiltiga besluten får vissa intryck.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att slutreglering av skador och förluster snarast sker i fråga om vissa beslutade åtgärder vid bekämpning av tuberkulos hos hjortdjur. I maj 1991 påvisades för första gången i Sverige tuberkulos i ett hjorthägn i Stockholms län. Därefter har ytterligare några tuberkulosinfekterade hjorthägn påvisats. Bekämpningen av sjukdomen sker med stöd av epizootilagen och har skett genom att alla djur i tuberkulosinfekterade hjorthägn har avlivats och destruerats. Frågor om ersättning vid bekämpande av sjukdomar enligt epizootilagen prövas av Statens jordbruksverk. Jag har av Jordbruksverket erfarit att ersättning för avlivade djur, kostnader i samband med avlivning och smittrening m.m. utbetalas tämligen snart efter det att ersättningsansökan inkommit. Av flera skäl har dock svårigheter uppkommit vid bedömningen av storleken på ersättningen för produktionsbortfall, bl.a. på grund av att praxis saknas eller är tämligen ringa på området. Beträffande det första fallet av tuberkulos hos hjort har Jordbruksverket för avsikt att inom kort slutreglera ärendet. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har verket beviljat förskottsutbetalningar i avvaktan på slutreglering. Efter det att ärendet slutreglerats kommer övriga ärenden att slutregleras utifrån de ersättningsprinciper som då arbetats fram inom verket. Ingvar Eriksson nämner också i sin fråga att något tillvägagångssätt för sjukdomsbekämpning och kontroll till rimliga kostnader inte lagts fram. Jordbruksverket har i skrivelse till regeringen den 12 november 1992 föreslagit att en särskild lagstiftning rörande tuberkulos hos hjortdjur införs. Mot bakgrund av remissutfallet i ärendet uppdrog regeringen den 1 april 1993 åt Jordbruksverket att bl.a. efter samråd med Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och berörda näringsorganisationer göra en bedömning av remissinstansernas synpunkter och förslag. Jordbruksverkets redovisning av uppdraget inkom till Jordbruksdepartementet den 17 maj 1993, dvs. i går. Ärendet kommer nu att beredas inom regeringskansliet. Då Ingvar Eriksson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att
Herr talman! Jag ber att å Ingvar Erikssons vägnar få framföra ett tack för svaret. Ingvar Eriksson är alltså, tyvärr, förhindrad att vara här och ta emot svaret.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga i syfte att effektiva åtgärder sätts in för bekämpning och utrotning av bisjukdomen varroa. Varroakvalstret är en mycket allvarlig skadegörare i biodlingen och kan på kort tid slå ut ett bisamhälle om inte bekämpningsåtgärder sätts in. Varroakvalstret har spritt sig över Europa på ett par decennier och påträffades första gången i Sverige på Gotland sommaren 1987. Våren 1991 Malmö och därefter har spridningen gått mycket snabbt. Förutom på Gotland har i dag angrepp av varroa konstaterats i hela västra och sydöstra Skåne samt i delar av Småland. Nu i vår har kvalstret också påträffats i Norge, endast två mil från den svenska gränsen. Enligt bisjukdomslagen och bisjukdomsförordningen får Jordbruksverket besluta om bekämpning av ett antal allvarliga bisjukdomar, bl.a. varroakvalstret. I syfte att fördröja spridningen av varroakvalster har Jordbruksverket utfärdat föreskrifter för bekämpning av varroa. Södra Sverige har indelats i zoner, ett slags riskgradering beträffande förekomst av varroa. I zon 1, som i princip omfattar hela västra och södra Skåne, bedömer Jordbruksverket att varroakvalstret är betydligt mer spritt än vad som framgår av de angrepp som konstaterats där. Det har mot den bakgrunden inte bedömts meningsfullt att upprätthålla tillståndskravet för flyttning av bin mellan församlingar i zon 1. Det är däremot förbjudet att flytta bin ur zon 1. Med hänsyn till varroakvalstrets biologi och tillgängliga diagnos och bekämpningsmetoder har en utrotningsstrategi inte bedömts som meningsfull. Även internationella erfarenheter pekar i samma riktning. Erfarenheter från Gotland, där varroakvalstret varit allmänt spritt sedan 1987, visar dock att det går att bedriva framgångsrik biodling även där kvalstret är etablerat, och då såväl med som utan kemiska bekämpningsmedel. Då Ingvar Eriksson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att
Herr talman! Även i denna frågedebatt vill jag till jordbruksministern framföra Ingvar Erikssons tack för svaret. Jag tror att dessa frågor ligger Ingvar Eriksson mycket varmt om hjärtat. Tyvärr är han alltså förhindrad att här ta emot och bemöta svaret.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hejda försämringen av kvaliteten i den svenska skolans verksamhet. Först skulle jag vilja fråga Georg Andersson på vilken eller vilka utredningar han bygger sina påståenden om att skolan blir allt sämre. Själv följer jag noggrant de uppgifter som Skolverket lämnar på grundval av sin kontinuerliga uppföljning av den svenska skolan. Generellt har klasserna inte blivit större. Under en tioårsperiod inkluderande 1992/93 ligger klassmedeltalen relativt oförändrade. Antalet elever som går ut från grundskolan utan slutbetyg har inte ökat, och antalet obehöriga lärare har minskat. Det finns inget i Skolverkets hittills publicerade uppföljningsoch utvärderingsmaterial som kan verifiera ett påstående om att den svenska skolan generellt sett skulle ha blivit sämre. Så långt statistiken. Jag är naturligtvis medveten om att statistik är statistik och inte säger så mycket om en enskild skola eller kommun. Det finns naturligtvis, i det kärva ekonomiska läge som kommunerna i dag befinner sig i, kommuner och styrelser för skolor som tvingats till besparingar också på skolans område. Alla dessa besparingar är säkerligen inte lika kloka och framsynta. Men nu är ju ansvarsfördelningen den att riksdag och regering genom bl.a. skollag, läroplaner samt tim och kursplaner skall svara för de övergripande mål och riktlinjerna för skolan. Sedan är det en kommunal uppgift att svara för att skolverksamheten organiseras och genomförs på ett bra sätt. Genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan regeringen följa hur skolan uppfyller sitt uppdrag, och först om utvärderingen visar att missförhållanden faktiskt råder, bör regeringen ingripa. När det gäller kunskapsstandarden i skolan har regeringen i sina direktiv till Skolverkets fördjupade anslagsframställning, som skall lämnas i september 1993, begärt en redovisning av det underlag som finns tillgängligt för att bedöma elevernas kunskapsnivå i olika skolformer. I den mån den dokumentation som i dag finns inte är till fyllest, skall Skolverket föreslå de ytterligare undersökningar som behöver göras. De som snabbast märker om skolan inte uppfyller de krav man har rätt att ställa är elever och föräldrar. Genom de reformer som bl.a. genom propositionerna om valfrihet i skolan nu genomförs inom skolväsendet, får föräldrarna betydligt bättre möjligheter än tidigare att utöva ett reellt inflytande i skolan. Jag tror inte att elever och föräldrar kommer att acceptera försämringar i skolan. Riksdagen kommer under våren att få regeringens förslag om en ny läroplan för grundskolan och övriga obligatoriska skolformer och om en ny läroplan för gymnasieskolan och komvux. De nya läroplanerna kommer, enligt min uppfattning, att ytterligare stärka elevernas och föräldrarnas inflytande i skolan. Den flexibilitet som de nya läroplanerna ger utymme för, bör också göra det möjligt att bättre utnyttja tillgängliga resurser. I läroplansförslaget från Läroplanskommittén betonas slutligen det nödvändiga i att framför allt grundskolan koncentrerar sina insatser på att förmedla de kunskaper som är mer bestående och som ger en grund för fortsatt lärande. Jag är övertygad om att de nya läroplanerna och de nya kursplanerna i skolan skall bidra till att höja den svenska skolans kvalitet.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för det långa svaret. Jag inser av svarets längd och av frågans karaktär att vi borde ha haft en interpellationsdebatt till förfogande, men vi får väl återkomma när möjlighet till det ges. Skolministern flyr till en motfråga och gör påståenden om att det generellt sett inte har blivit sämre. Det är en ganska låg målsättning från en regering som har ställt ut mycket långtgående kvalitetsförbättringar i skolan. Jag har inte några statistiska rapporter att hänvisa till. Jag har erfarenheter från fältet, och jag får dagliga rapporter där man klagar över försämringar. Expressen gjorde en ganska utförlig granskning av skolans situation, och den var utomordentligt skrämmande. Skolministern säger att antalet obehöriga lärare har minskat. Mitt intryck är att antalet lärare har minskat, vilket är ganska allvarligt. Skolministern påstår att det kan finnas kommuner som i dag befinner sig i ett läge där de tvingas till besparingar på skolans område. Min motfråga är: Finns det några kommuner som inte tvingas till besparingar? Och hur påverkar det kvaliteten att alla kommuner tvingas till besparingar? Det är det som nu sätter tryck på hela skolverksamheten. Det är ett ganska passivt svar när skolministern säger att ''först om utvärderingen visar att missförhållanden faktiskt råder, bör regeringen ingripa''. Har regeringen inte högre ambitioner när det gäller att verka för en förbättring av kvaliteten, eller åtminstone när det gäller att värna den nuvarande kvaliteten? Ett annat märkligt inslag är skolministerns sätt att hänvisa till reaktioner från elever och föräldrar och att man i en valfrihetsskola skall få sådana reaktioner. Men det är ju sådana reaktioner som jag bygger min fråga på. Det kommer ju dagliga protester och reaktioner från föräldrar och elever men också från lärare.
Herr talman! Det är riktigt att mitt svar var långt, därför att jag fann anledning att litet grand redogöra för den ansvarsfördelning som råder mellan stat och kommun. Det är nämligen väldigt viktigt att riksdagen och andra aktörer inom det offentliga området vet vem som skall göra vad. Detta är en förändring i styrsystemet för skolan som vi har varit överens om och som framför allt lades fram som förslag under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag tror att det är viktigt att man håller fast vid detta. Jag tycker också att det är väsentligt med erfarenheterna från fältet. Men det är klart att jag som minister känner att det inte går att läsa bara Expressenartiklar. Det är nödvändigt att faktiskt inhämta de konkreta uppgifter som finns från fältet och också få de analyser som Skolverket gör med anledning av siffrorna. Det finns nämligen så mycket bakom siffrorna. Dessa analyser kommer under hösten. Detta styrsystem har varit i kraft under knappt ett läsår. Jag tycker att detta läsår skall få avslutas innan man drar långtgående slutsatser av det. När det gäller Expressens artikelserie vill jag också säga att det finns uppgifter där som inte riktigt stämmer. Jag har arbetat mycket bl.a. med skolmiljön och vet vilka bekymmer som finns. Men jag tycker att det är tråkigt att man inte i något avseende pekar på de stora insatser som kommunerna i dag gör trots det mycket besvärliga ekonomiska läge som de befinner sig i. När det gäller lärarfrågan i grundskolan skall jag delvis ge Georg Andersson rätt. Antalet lärartimmar per elev har förändrats något och till det som man kan tro är en nackdel, vilket har att göra med avtalen. Men vi har i dag i den svenska grundskolan en lärare på elva elever. Det tycker inte jag är en väldigt dålig standard. Men detta är statistik. Jag vet att det finns skolor där man har 30 barn i en klass och att man kan ha ännu fler barn i en klass. Detta visar hur väsentligt det är att man löser bekymren också lokalt och att jag inte generaliserar och säger att det är lika illa överallt, eftersom det inte är så.
Herr talman! Jag är väl medveten om ansvarsfördelningen, eftersom jag har sysslat en del med skolpolitik under årens lopp. Men hur vill nu regeringen garantera regeringsdeklarationens löften om att en väsentlig kvalitetsförbättring skall genomföras i skolan? Då kan man ju inte bara hänvisa till kommunerna och sedan ta ifrån kommunerna pengar och säga att de får försöka omprioritera och förvalta bättre. Kommunerna får en mindre påse med pengar samtidigt som de skall höja kvaliteten. Den ekvationen går dåligt ihop. Det var intressant att skolministern nu tog upp lärarfrågan. I det långa svaret fanns det nämligen inte ett ord om läraren som resurs. Genom årens skoldebatter har jag lärt mig att Moderaterna hävdar att lärarna är skolans viktigaste resurs. Men skolministern nämner inget om lärarnas roll när hon skall tala om den framtida kvaliteten i skolan. Vad är Europas bästa skola? Kan Beatrice Ask förklara för mig något om vilka urvalsinstrument och vilka föredömen som regeringen tittar på när den har satt upp denna målsättning.
Herr talman! Först blir man beskylld för att skriva för långa svar, sedan får man veta att man inte har tagit med allt. Det är sant i båda fallen. Skolan är vår största arbetsplats. Den inrymmer en rad frågeställningar och områden. Jag beklagar att jag inte fick med lärarna också. Jag instämmer i påståendet att lärarna för Moderaterna är en mycket central del av skolpolitiken. Vad är Europas bästa skola? Ja, det är inte så enkelt att man kan titta i facit och säga: Den ser ut så här. Det är inte heller så enkelt att man kan titta på ett land och säga: Där har vi den perfekta skolan. Jag tror att man måste lära från litet olika håll. Men det finns undersökningar där man i viss utsträckning kan jämföra skolsystem i olika delar av världen. Jag skulle vilja säga att vi på varje punkt där vi känner att vi inte är tillräckligt bra skall försöka bli bättre och ha som mål att också i de europeiska sammanhangen kunna stå upp och säga: Vi tycker, utifrån de kunskaper som finns om olika skolsystem, att vi håller en tätposition i Europa. Då har vi nått målet. Men det kanske inte går hur fort som helst. I vart fall går det inte på ett och ett halvt år.
Herr talman! Svaga elever är för mig en viktig fråga när det gäller kvaliteten i skolan. För vilka gäller målsättningen? Är det en skola som är bra för alla eller är det en elitskola? Vilka utvärderingsinstrument tänker sig Beatrice Ask använda för att kartlägga detta? Jag återkommer till frågan: Finns det någon förebild i Europa? När regeringen satte upp målet Europas bästa skola, måste man ändå ha tänkt igenom frågan. Regeringsdeklarationen är ett viktigt dokument som noga penetreras, till varje stavelse, varje bokstav. Det måste ha funnits någon som då, 1991, var bättre än vi enligt regeringens bedömning. Vilket land är det som vi skall hinna i fatt med den politik som regeringen bedriver?
Herr talman! Jag tar ett litet exempel. Vi vet att Finland är något bättre än vi när det gäller läsförståelse i vissa ämnen. Det finns mängder av olika exempel. Men ta nu inte det korta svaret som ett enkelt svar på den frågan! Jag vill gärna säga något om de svaga eleverna. Det står i skollagen och i läroplanen att elever med särskilda behov skall få det stöd de behöver. Det tycker jag är oerhört viktigt att understryka. Det finns en del rapporter och statistik, som ännu inte har analyserats, som tyder på att det har skett en och annan försämring. Jag vet att man i bl.a. Stockholms kommun blev mycket oroad över en lokal undersökning som gällde elever med särskilda behov. Det man då gjorde var att gå tillbaka till varje rektor för att be dem gå igenom hur det såg ut på vars och ens skola. Detta hade ju att göra med de lokala budgetarna. Det gjordes då en del förändringar lokalt som har visat att man i några fall t.o.m. har organiserat verksamheten så att stödet är bättre. Man lägger något mer av resurserna på de svaga eleverna. Det tycker jag är ett utmärkt exempel. Men jag tror att det är väsentligt att man noga följer varje resultat som har att göra med elever med särskilda behov. Det är i tider av trång ekonomi lätt att den som är svag och de som inte är så många sätts på undantag och det får inte ske. Det vore ett brott mot vår skollag, mot vår läroplan och mot de ambitioner som vi måste ha om vi skall skapa Europas bästa skola.
Herr talman! Vi har fått ett konkret svar, att Finland i vissa avseenden skulle vara bättre än Sverige. Vi får titta på det och fortsätta debatten i interpellationsdebattens form, så att vi kan fördjupa oss litet bättre i den här frågan. Jag kan notera att regeringen för drygt ett och ett halvt år sedan lovade förbättringar av skolans kvalitet. Alla tecken man ser när man är ute och skaffar sig erfarenheter på fältet är att det har blivit svårare för eleverna i skolan, därför att antalet lärare i förhållande till elever har minskat. Hjälpen till de svaga har försämrats. När jag ställer frågan hur det blir med Europas bästa skola, svarar skolministern att det i stort sett inte har blivit sämre. Det är en ganska nedtonad attityd från regeringens sida. Jag noterar detta. Sedan får vi återkomma till en fördjupad diskussion om detta. Jag menar faktiskt att kvaliteten i skolan dess värre har blivit sämre.
Herr talman! Jag beklagar när man inte lyssnar på de svar som jag ger. Jag beklagar också när man vill tolka in försämringar som inte har skett. Det är också viktigt att riksdagen använder ett konkret underlag när det gäller att följa upp hur kommunerna sköter ansvaret för skolverksamheten, som är så central för samhällets utveckling. Jag vill också påpeka att jag i en replik faktiskt framhöll att man i Stockholm har konstaterat vissa förbättringar i stödet till svaga elever, vilket jag tycker är ett plus. Jag hoppas att vi skall kunna se sådana också på andra områden. Hade jag haft längre tid till förfogande, skulle jag ha kunnat redovisa många förändringar till det bättre. Det gäller inte minst upprustning av en mängd skolor runt om i landet. Men det är inte statens förtjänst, utan det är kommunerna som har ansvaret för detta. Det som vi nu håller på med är att utarbeta förslag, som förhoppningsvis kommer att läggas fram innan riksmötet har avslutats, vad gäller läroplaner och betyg. Vi sätter där upp målen, ambitionerna och ramarna för hur svensk skola skall utvecklas framöver. Jag ser fram emot fortsatta debatter också utifrån den verklighet som vi befinner oss i, så att vi verkligen kan fastställa mål för denna viktiga verksamhet.

Herr talman! Hans Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka människors tilltro till rättsväsendet så att de känner trygghet inför det rättssystem som vi har i Sverige. I sin fråga beskriver Hans Karlsson ett fall där en åklagare lagt ned ett åtal om ansvar för en trafikolycka. Han uppger att åklagarens beslut väckt protester och lett till att människor frågar sig hur det står till med rättsväsendet och rättvisan i Som Hans Karlsson väl måste känna till får jag som justitieminister inte uttala mig om ett enskilt fall. Vi har i Sverige, liksom i de flesta andra rättsstater, ett system där domstolar och myndigheter självständigt tillämpar lagar och andra bestämmelser. Just denna självständighet vid prövningen av enskilda fall utgör en viktig garanti för rättssäkerheten här i landet. Det är ofrånkomligt att enskilda domar och beslut utsätts för kritik. Att så sker är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle och måste accepteras när kritiken rör rena bedömningsfrågor. I de flesta fall finns ju dessutom en möjlighet till överprövning efter överklagande. Om kritiken däremot hänför sig till frågor som rör gällande lagstiftning, finns anledning att noga överväga om lagen bör ändras så att den bättre kan bidra till att skapa tilltro till rättssystemet. Jag vill påstå att vår nuvarande regering varit betydligt mer lyhörd på detta område än de tidigare socialdemokratiska. Ett flertal lagändringar i syfte att närma regelverket till det allmänna rättsmedvetandet har redan antagits på regeringens initiativ. Dessa innebär dels att straffet kommer att skärpas för ett antal brott där den nuvarande straffskalan inte kan anses tillräcklig för de allvarligaste fallen, dels att den obligatoriska halvtidsfrigivningen avskaffas, dels att narkotikastrafflagen ändras, bl.a. för att man på ett effektivare sätt skall kunna ingripa även mot eget bruk av narkotika. Ett område där den nuvarande lagstiftningen med rätta har utsatts för kritik är trafiknykterhetsbrotten. Här ligger regeringen långt framme i arbetet med att åstadkomma en ändring. Ett förslag till sänkt promillegräns och skärpt påföljd för grovt rattfylleri bereds för närvarande. Ett lagförslag kan vara färdigt till hösten. På en rad andra områden ses lagstiftningen över. Det gäller bl.a. påföljdssystemet, där såväl reglerna för påföljdsval som nya påföljdsformer övervägs, behandlingen av unga lagöverträdare, där ett betänkande kommer att presenteras inom kort, samt vissa bestämmelser om sexualbrott mot barn. Vidare har en promemoria nyligen presenterats med ett flertal förslag till lagändringar som har till syfte att stärka brottsoffrens ställning. Detta är åtgärder som, tillsammans med en fast och konsekvent förd kriminalpolitik, har stor betydelse för att människor i ett längre perspektiv skall kunna känna tilltro till rättssystemet. Det är emellertid helt klart att denna tilltro till stor del också är beroende av hur den kriminalpolitiska debatten förs och hur hanteringen av uppseendeväckande brott refereras i massmedierna. Alltför ofta har felaktigt eller ofullständigt återgivna fakta om ett enskilt fall fått utgöra underlag för en allmänt hållen kritik mot rättsväsendet som helhet. Det är viktigt för tilltron till rättssystemet att debatten åtminstone här i kammaren är saklig och underbyggd av kunskaper om systemets sätt att fungera.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret, även om jag hade en förhoppning att det skulle vara mer distinkt och uttömmande. Jag är medveten om att justitieministern inte kan besvara frågor som rör ett enskilt ärende. Men jag tycker att det jag har redovisat i min frågeställning är av så stor principiell betydelse att det fanns skäl att ställa frågan. Sedan jag ställde frågan har problemet med människors tilltro till rättsväsendet aktualiserats ytterligare. Jag tänker då på visningen av barnpornografifilmer som har ägt rum i Stockholms tingsrätt. Justitieministern kommenterar också det i svaret. Människor i allmänhet anlägger en aspekt grundad på sunt förnuft på hur saker och ting hanteras. Det rimmar illa med det allmänna rättsmedvetandet när man upplever att rättvisa inte skipas. Det är förståeligt om både anhöriga och allmänhet blir upprörda när man inte går till botten och ett ärende inte får en ordentlig prövning i domstol. Det gällde ju här en mycket svår trafikolycka där det uppenbarligen fanns många oklarheter. Jag vill därför fråga justitieministern om hon inte anser att det är viktigt att svåra trafikolyckor, där det råder oklarheter om trafikbrott osv., får en rättslig prövning i domstol.
Herr talman! Hans Karlsson efterlyser ett mer distinkt och uttömmande svar. Jag måste påminna om att Hans Karlssons fråga helt och hållet hänför sig till ett enskilt fall. Med de regler som Sveriges riksdag har antagit, som jag tycker är riktiga, får ett statsråd inte kommentera ett enskilt fall. Om vi skall se det generellt skulle jag vilja säga att det, oberoende av vilken typ av brott som misstanke avser, är viktigt att vi har en åklagarorganisation och en polisorganisation som ger oss möjlighet att på ett djupt sätt göra utredningar. Detta är min fasta övertygelse. Det har jag visat bl.a. genom att redan hösten 1991, mycket kort tid efter det att den nuvarande regeringen tillträdde, ta initiativet till att tillsätta de 1 000 polistjänster som då var vakanta. En förutsättning för att vi skall kunna göra gedigna utredningar är att vi har polismän på de tjänster där utredningarna skall ske. Vi är säkert helt överens på denna punkt, att utredningar skall göras gediget. Då måste man också skapa förutsättningar. Det är en av mina uppgifter, som jag tar på allvar. Det tycker jag också att jag har visat tydligt.
Herr talman! Jag påpekade redan i mitt första inlägg att jag är på det klara med att justitieministern inte kan kommentera enskilda ärenden. Det har heller inte varit min avsikt. Jag ville få till stånd en principdiskussion, med utgångspunkt i ärendets karaktär, om det inte är angeläget med ändringar i nuvarande regelverk. Jag menar att det är angeläget med ändringar som innebär att denna typ av trafikolyckor, där så många oklarheter föreligger, får en rättslig prövning i domstol, så att polisutredningarna nagelfars och människor kan få frågetecken uträtade. Jag är väl medveten om att justitieministern är mer insatt i juridiken än jag. För oss som riksdagsledamöter och folkvalda är det angeläget att spegla det missnöje och den kritik och oro som finns hos människor. Det är det jag vill peka på i denna fråga.
Herr talman! Det är otroligt viktigt att vi alla gemensamt arbetar för att skapa ett förtroende för rättssystemet. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för polisens arbete och genom det omfattande lagstiftningsarbete som är på gång på kriminalpolitikens område. Men vi skall inte underskatta den debatt som förs -- jag tog upp det i slutet av mitt svar. Jag är personligen övertygad om att en del av den bristande tilltron i dag beror på den vridna debatt som förs och där allmänheten inte får ta del av de verkliga förhållandena, utan det stora intresset fixeras vid braskande rubriker. Men här finns som sagt också många och stora brister, som vi successivt håller på att avhjälpa.
Herr talman! Jag kan hålla med justitieministern om att det finns exempel på att informationen till allmänheten har varit rent av vilseledande, subjektivt värderat, i sådana här fall. Det fall som jag exemplifierade med och som jag tror att justitieministern har fått en del handlingar om visar ändå att man har gått väldigt grundligt till väga för att undersöka hur saker och ting har hanterats, men det verkar som om det fortfarande råder oklarheter på en mängd punkter. Det tycker jag är otillfredsställande såväl för anhöriga som för allmänheten. Dessa frågetecken bör rätas ut.

Herr talman! Alwa Wennerlund har frågat mig om jag kommer att verka för att nuvarande organisation med vaktlag i Eslöv kommer att fortsätta även om Eslövs och Lunds polisdistrikt slås samman. Under de senaste åren har utvecklingen inom Polisen gått mot en ökad decentralisering med större möjligheter för polismyndigheterna att bestämma sin organisation. Den 1 juli förra året genomfördes ett nytt budgetsystem vilket innebar att huvuddelen av medlen för Polisens verksamhet numera anvisas över 24 länsramar som länsstyrelserna förfogar över. Samtidigt infördes en ny enhetlig regional ledningsorganisation inom Polisen, den s.k. länspolismästarmodellen. Dessa två reformer har inneburit en kraftig decentralisering från regeringen och Rikspolisstyrelsen till länen och de lokala polismyndigheterna. I många fall fattas nu besluten om organisation och verksamhetsinriktning av kommunalt förankrade förtroendemannaorgan, nämligen polisstyrelser och länsstyrelsernas styrelser. Med hänsyn till det statsfinansiella läget har nu kraven på effektivitet i polisverksamheten skärpts ytterligare. Regeringen har därför i planeringsdirektiven för polisväsendet inför kommande budgetår uppdragit åt länsstyrelserna att utarbeta rationaliseringsplaner för Polisen inom resp. län. Meningen är att genom organisationsutveckling och andra åtgärder minska kostnaderna utan att detta drabbar den operativa polisverksamheten. För att ge länsstyrelserna förutsättningar att på ett effektivt sätt driva detta rationaliseringsarbete har regeringen genom ändringar i polisförordningen delegerat till länsstyrelserna att bl.a. besluta om indelningen i polisdistrikt. Som exempel på de vinster som kan göras vid distriktssammanslagningar vill jag peka på den nyligen genomförda sammanslagningen av polismyndigheterna i Täby och Danderyd. Det beräknas att man genom denna organisationsförändring kunde frigöra ca 20 poliser för andra viktiga uppgifter. Detta möjliggjordes bl.a. genom att ett antal dubbelfunktioner kunde undvikas i den nya organisationen. Av det jag nu sagt framgår att det inte är en sak för regeringen att ta ställning till hur Polisen inom ett visst polisdistrikt organiserar sin verksamhet. Jag skall därför inte uttala mig om vaktlagen hos
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag känner litet oro för att det väsentligt förbättrade läget i de mellanskånska kommunerna, som är ett ganska stort geografiskt område, kommer att försämras och att organisationen med de fem vakthavande befälen, som var och en leder sitt vaktlag, som täcker hela distriktet -- Eslöv, Höör och Hörby -- skall brytas sönder. Som det är nu har man bevakning hela dygnet -- även om nätterna när de flesta brotten begås. Man ser polisen på gator och torg -- inte bara en stadspolisbil som då och då kör en runda runt torget, utan man känner sin polis. Målet och inriktningen på arbete grundar sig på budgetpropositionen, och man vill genom brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder minska antalet brott. Det här gäller alltså inte bara utryckning då ett brott har begåtts utan det är fråga om ett genomtänkt åtgärdsprogram för förebyggande av brott. Det är dessa förebyggande åtgärder som jag anser är oerhört viktiga och att polisen har ett bra samarbete med socialtjänst och skola -- polisen känner då till vilka familjer som är problemfamiljer. Vi vet att volymmässigt begås de flesta våldsbrotten inom familjerna. Därför har områdespoliserna god nytta av sin lokalkännedom. Att ha goda kontakter med skolan och att tidigt kunna se vilka barn som mår dåligt är också en av de uppgifter som dessa vakthavande befäl arbetar med. Även brott på dansbanor och vid gator och torg kan förebyggas om polisen redan finns på plats. Jag är orolig för att dessa möjligheter kommer att försämras om distriktet blir för stort.
Herr talman! Jag har full förståelse för denna oro. Jag vill samtidigt påstå att oron grundar sig till viss del på en missuppfattning. Det är därför jag har noga följt utvecklingen efter sammanslagningen av Bland det första jag stötte på som nytillträtt statsråd var oron i dessa distrikt inför den då förestående sammanslagningen. Efter det att sammanslagningen har genomförts har jag inte mötts av någon oro. Jag gjorde senast i förra veckan ett besök i det nya sammanslagna polisdistriktet. Jag fick en redovisning som visade det jag nämnde i mitt svar, nämligen att ca 20 poliser har kunnat frigöras för andra arbetsuppgifter. Däremot finns det en polismästare färre. Jag fick också redovisat för mig siffror som visar hur man totalt sett har fått fler poliser ut på gatorna. Distriktsindelningen har ingen betydelse för områdes och kvarterspolisernas sätt att arbeta. Jag har full förståelse för oron. Jag menar att det är viktigt att bevaka den lokala förankringen. Där finns bl.a. möjligheten till att inrätta polisnämnder under polisstyrelsen -- det är viktigt att påpeka -- för att den lokala synen på polisens verksamhet skall kunna beaktas.
Herr talman! Riksdagens revisorer har i sin rapport Polisen i samhällets tjänst -- som just nu är ute på remiss -- kommit fram till helt andra slutsatser angående organisationen av polisdistrikten. Det betonas starkt i rapporten att polisens uppgifter bäst löses på lokal nivå, dvs. så nära människan som möjligt. Värdet av en bred samverkan mellan olika samhällsfunktioner betonas. Jag nämnde tidigare att Eslövs polisdistrikt arbetar på det sättet. Revisorerna menar vidare att man skall låta primärkommunerna utgöra självständiga operativa polisområden. Det skapar också bättre betingelser för ett mer aktivt engagemang i kampen mot brottsligheten från kommunens sida. Kommunen får på ett helt annat sätt en del av ansvaret för brottsbekämpningen inom sitt område. För mig känns detta oerhört positivt. Jag har erfarit när jag har pratat med folk att det är just på det sättet de vill att polisen skall fungera, dvs. så nära människan som möjligt. Det sägs att de små distrikten har fått för mycket pengar på bekostnad av de stora distrikten. I Eslövdistriktet skulle det innebära 1,3 miljoner kronor för mycket. Anser justitieministern att distriktet skulle kunna arbeta med utgångspunkt i sina intentioner om dessa 1,3 miljoner kronor sparas in?
Herr talman! Först och främst vill jag att vi inte skall blanda samman polisområden och polisdistrikt. Det talas i rapporten om polisområden. Polisområden finns inom polisdistrikten. Det finns inte någon motsättning mellan rapporten och det arbete som bedrivs inom länet. Jag vill påstå att det stora problemet är den totala bristen på ekonomiska resurser. I denna tid av brist på ekonomiska resurser har vi från regeringens sida, bekräftat av riksdagen, gett direktiv om att administrationen -- dock icke den operativa verksamheten nära människorna-- skall begränsas.

Herr talman! Jag har just läst upp vilka remissinstanser det är. Bland dem finns Naturvårdsverket och Kommunförbundet. Jag förmodar att Kommunförbundet -- jag har inte kontrollerat det -- har haft all möjlighet att exempelvis kommentera frågor som har att göra med krematorier. Kemikalieinspektionen sägs ha berört krematorierna och avfallsproblematiken i sitt remissvar. Jag tror att vi får in material på alla dessa punkter. Det finns flera remissinstanser, bl.a. några landsting, som har begärt en förlängd remisstid och fått det till utgången av denna månad. Det gäller bl.a. Uppsala läns landsting. Jag tror mig veta att bakom detta ligger ett önskemål om att internt i landstinget få amalgamenheten i Uppsala att yttra sig i dessa frågor. På den vägen får vi in materialet. Vad gäller tidtabellen för det fortsatta arbetet räknar jag med att ha klar remissammanställningen i början av hösten. Sedan har vi att ta politisk ställning till detta.

Herr talman! Detta är utan tvivel en mycket stor och viktig fråga. Bl.a. av de skäl som Marianne Andersson nu nämnde men också ur ekonomisk synvinkel -- om man skall vidta åtgärder på området i den skala som en del har föreslagit -- handlar det utan tvekan om mycket stora utgifter, som förstås måste tas med i bilden. Frågan är som sagt stor och viktig. Remissammanställningen kommer att finnas klar till början av hösten.

Herr talman! En totalbild av amalgamet, med kostnader och annat, har vi förhoppningsvis litet lättare att skaffa oss i början av hösten när vi ser vad remissinstanserna har uttalat. Jag förmodar att bl.a. kostnadsberäkningar av olika slag då kommer upp.

Herr talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig om regeringen tänker vidta några åtgärder för att undersöka skillnaderna i förtidspensionering mellan svenska och invandrade kvinnor och lämna förslag till förändringar. Ingegerd Sahlström framhåller att det är betydligt vanligare att invandrade kvinnor förtidspensioneras än kvinnor födda i Sverige. Enligt uppgift inträffar dessutom förtidspensioneringen drygt tio år tidigare bland invandrade kvinnor än bland de svenskfödda. Låt mig först säga att regeringen ser med oro på utvecklingen av förtidspensioneringen. Under år 1992 ökade antalet nybeviljade förtidspensioner kraftigt efter att under flera år ha minskat. Det totala antalet förtidspensionärer och sjukbidragstagare har stigit under lång tid och uppgår nu till omkring 385 000. Denna utveckling av antalet nybeviljade förtidspensionärer under år 1992 har dock skett samtidigt som ökade rehabiliteringsinsatser inneburit att allt fler långa sjukfall har avslutas. På kort sikt kan man med hänsyn till utvecklingen av antalet förtidspensionärer anta en fortsatt ökning av försäkringsutgifterna för förtidspension. Bl.a. mot denna bakgrund är det angeläget att pröva olika åtgärder för att begränsa försäkringens utgifter för förtidspensioneringen. Som ett led i detta genomförs inom regeringskansliet för närvarande en översyn av de ekonomiska villkoren för förtidspensionärerna. I detta perspektiv är det angeläget med ytterligare kunskaper om vilka faktorer och bakomliggande orsakssamband som bidrar till denna oroväckande utveckling. Riksförsäkringsverket arbetar för närvarande med en undersökning som bl.a. omfattar en beskrivning och analys av skillnaderna i förtidspensionering mellan svenska och invandrade kvinnor. Denna undersökning kommer att ge ett förbättrat kunskapsunderlag om de invandrade kvinnornas situation. Första delen av denna undersökning kommer att presenteras under nästa månad. Jag avser att avvakta resultatet av RFV:s undersökning innan eventuella åtgärder rörande förtidspensioneringen och invandrade kvinnor övervägs.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Vi vet alla att förslitnings och belastningsskador verkligen är arbetsmiljöproblem. I dag talas det trots allt ganska litet om denna problematik, om man över huvud taget säger någonting. Det kan ha något att göra med den arbetsmarknadssituation som vi har, där man är rädd om sitt arbete. Då tiger man om den självklara rätten till en god arbetsmiljö. Framför allt om man på grund av språk eller annat har svårt att uttrycka sig, blir det än värre att tala om hur man känner. Följden blir naturligtvis att man slits ut i förtid i vissa arbeten. Många invandrarkvinnor har sådana jobb att de har ett mycket litet inflytande över sin arbetssituation. Det är arbetsgivaren eller arbetsgivarens representanter som bestämmer hur mycket man skall hinna med på en dag. De bestämmer över arbetet, arbetstiden och arbetstakten. Som sagt har den som utför arbetet liten del i samarbetet om problematiken. LO-kvinnornas situation uppmärksammades för några år sedan. Då tyckte jag att man verkligen försökte att ta itu med denna fråga. Men nu tycker jag att det är litet tyst. Det är därför jag har ställt frågan, bl.a. ur invandrarkvinnornas synvinkel. Jag tycker att något måste ske och att det måste ske nu. Situationen med tunga och monotona arbeten är jobbig för många svenska kvinnor, men det är än värre för invandrarkvinnorna. Trots att en undersökning nu är på gång kan man väl ändå inte acceptera, Bo Könberg, att invandrarkvinnor förtidspensioneras tio år tidigare än svenska kvinnor?
Herr talman! Jag är något förvånad över Ingegerd Sahlströms avslutande fråga, eftersom jag alldeles nyss till henne och till kammaren har svarat att den här frågan är stor och viktig och att vi inom någon månad kommer att ha ett färskt material om bakgrunden till det hela. Hur detta kunde leda fram till en antydan från Ingegerd Sahlströms sida att jag skulle acceptera några missförhållanden har jag litet svårt att förstå.
Herr talman! Jag tycker inte att min fråga är så svår att förstå. Av det jag läser förstår jag att en undersökning är på gång. Man skall få en del av undersökningen presenterad nästa månad. Sedan skall man eventuellt vidta åtgärder. När undersökningen i sin helhet kommer att vara klar tycker jag är svårt att förstå av det svar som jag har fått. Därför tycker jag att jag ändå är berättigad att ställa frågan, eftersom jag vill ha reda på det ungefärliga tidsperspektivet när det gäller den här undersökningen. Många invandrarkvinnor kanske ibland betraktas som en alltför homogen grupp, och man har stereotypa föreställningar om deras situation. Jag tycker att man måste åtgärda detta.
Herr talman! På den senare punkten tror jag att Ingegerd Sahlström har alldeles rätt i att vi som människor ofta har stereotypa föreställningar om andra människor, inte minst om människor från andra länder och kulturkretsar. Jag utgår från att inte någon av oss försöker sprida sådana, utan att vi snarare ägnar oss åt att försöka hålla oss så kallsinniga som möjligt mot fördomar av olika slag. Det mitt svar handlade om är att en undersökning är på gång och att den ganska snart skall ge sitt första resultat.

Herr talman! Jag är mycket nöjd med att man håller på med den här undersökningen. Jag har fått några uppgifter som bl.a. handlar om svenska kvinnors sjukfrånvaro i åldersgruppen 20-- 45 år. I den åldersgruppen uppges att man har 25-- 26 sjukpenningdagar per år. Först efter 45 års ålder ökar sjuktalet successivt med stigande ålder. Men bland invandrade kvinnor ökar sjukfrånvaron kontinuerligt med åldern. De ligger ofta redan i 30 årsåldern över den nivå som svenska kvinnor i genomsnitt uppnår i 60-årsåldern. Dessa siffror tycker jag är alarmerande. Det är väldigt bra att man har satt i gång den här undersökningen. Jag hoppas då att statsrådets Könberg ser till att vi snart får hela undersökningen, så att vi inte bara får en undersökning med vissa fakta i, utan att det också inom rimlig tid blir ett resultat.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig om jag anser att det finns skäl att ändra den gällande abortlagstiftningen. Frågan har ställts bl.a. mot bakgrund av den demonstration mot aborter som organisationen Redan hösten 1991 besvarade jag här i riksdagen en fråga om det fanns några planer på att inskränka rätten till fri abort. Mitt svar är detsamma nu som då. Det finns enligt min mening inte några skäl att ändra den gällande abortlagstiftningen.

Herr talman! Britta Sundin har frågat mig vilka åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av att Statens invandrarverk i rapporten ''Invandrare och kvinna'' har föreslagit att forskning skall satsas på invandrade kvinnors hälsa mot bakgrund av att dessa kvinnor är mer långvarigt sjuka än män och att självmordstalet är högre bland dem. Att invandrarnas hälsa är sämre än totalbefolkningens, men också att det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper har påvisats i flera utredningar och forskningsrapporter under senare år. Vissa av dessa har också påvisat att kvinnorna är speciellt utsatta. Många invandrare och flyktingar kommer från levnadsförhållanden som kan ha inverkat menligt på deras fysiska och psykiska hälsa. Anpassningen till ett nytt och annorlunda samhälle kan också medföra påfrestningar, som i sin tur kan leda till mänskligt lidande. Det är viktigt att faktorer som gynnar eller som motverkar en framgångsrik anpassning till den nya livsmiljön blir belysta genom en åtgärdsinriktad forskning och att kunskapen om dem sprids och tillämpas praktiskt för att underlätta anpassningen. Detta är också huvudskälet till att regeringen har föreslagit riksdagen att de nuvarande tre verksamhetsområdena vid Institutet för psykosocial miljömedicin fr.o.m. den 1 juli 1993 kompletteras med ett fjärde som skall ha inriktning på invandrarmiljö och hälsa. Institutet har enligt min mening särskilt goda förutsättningar för ett sådant arbete. Dess forskning är inriktad på att vara praktiskt tillämpbar. Institutet har ett vidsträckt kontaktnät såväl internationellt som nationellt och arbetar fortlöpande med att utveckla och öka kunskapsspridningen. Ett led i det sistnämnda arbetet är bl.a. samarbetet med Folkhälsoinstitutet. Kvinnors hälsa är ett prioriterat område inom Folkhälsoinstitutets programverksamhet. Anslagsfrågorna rörande Institutet för psykosocial miljömedicin -- och då även frågan om en ny enhet för invandrarmiljö och hälsa -- behandlas i samband med att riksdagen tar ställning till regeringens proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg. Detta tror jag, herr talman, sker i början av nästa månad.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
När jag började forska litet grand i detta fick jag tag i Invandrarverkets rapport ''Invandrare och kvinna''. I den fanns en hel del förslag till åtgärder samt också en bra analys som visade att det finns många olösta problem på detta område. Det finns många orsaker till ohälsan. Denna grupp är inte homogen, utan den består av människor i många olika åldrar och med olika ursprung, vilket har betydelse. Man kan t.ex. se att självmordstalet bland invandrade kvinnor är högre än bland svenska kvinnor. Rapporten visar också att missbruksproblemen bland invandrarkvinnor är större. Det är lätt att konstatera att ohälsotalet är stort när det gäller kvinnor i arbetslivet. Men det är svårare att veta hur situationen är bland de kvinnor som är hemmavarande. Där har vi väldigt dålig kunskap. Jag tycker därför att det är glädjande att Institutet för psykosocial miljömedicin nu har fått uppgiften att också se över invandrarmiljön och hälsan. Men jag vill få ytterligare klarlagt i vilken omfattning detta kommer att ske och hur forskningen kommer att gå till. Det kanske är tidigt att ställa frågan när man kan vänta sig att det kan föreligga någon form av resultat av forskningen.
Herr talman! Det är som Britta Sundin antydde litet svårt att ge besked om när forskningen kan ge resultat. Det jag har velat peka på i mitt svar är att riksdagen för en kort tid sedan har fått ett förslag om att forskningen om invandrarmiljö och hälsa skall förstärkas redan den 1 juli i år. Man kommer förstås att ägna sig åt en mängd olika forskningsområden, men jag är i dag inte kapabel att gå in på vilka dessa är. Slutligen vad gäller frågan om förekomsten av självmord bland medborgare födda i vårt land jämfört med personer födda i andra länder resp. skillnaden mellan män och kvinnor, är det som framgår av den hittillsvarande debatten så att självmorden är avsevärt vanligare bland medborgare födda i utlandet än bland svenskfödda. Samtidigt kan man säga att relationen mellan män och kvinnor bland svenskar och utlänningar är ungefär densamma, dvs. att överrepresentationen av självmord är ungefär lika stor för utländska kvinnor som för svenska kvinnor liksom för utländska män i förhållande till svenska män. Jag ser på Britta Sundin att jag uttryckte mig oklart. Jag skall därför göra ytterligare ett försök. Om man konstaterar att de som är födda utomlands begår självmord i större utsträckning än de som är födda i Sverige, är det ingen skillnad i överrepresentationen mellan män å ena sidan och mellan kvinnor å andra sidan. Problemet har säkert att göra med faktorer som påverkar såväl invandrade män som invandrade kvinnor.
Herr talman! Det är möjligt att det kan vara på det sättet. När jag läste rapporten, fick jag uppfattningen att antalet var ännu större bland kvinnor än bland män. Men vi skall inte diskutera just den saken. Det finns flera olika grupper av kvinnor i Sverige som har problem. Jag tänker t.ex. på de kvinnor som kommer hit såsom anknytningar, dvs. därför att de har anknytning till någon som bor i Sverige. En hel del av dessa kvinnor lever under problematiska förhållanden. Männen utnyttjar dessa kvinnors situation för att få dem att göra som männen vill. Man kan även tänka sig att dessa kvinnors hälsotillstånd inte är det allra bästa. Det behövs ytterligare forskning även här. Det finns väldigt litet att ta på. Förekommer det någon forskning just på detta område? I rapporten finns förslag om att kvinnojourerna skall få ytterligare resurser för att kunna klara denna grupp.
Herr talman! Bara för att det inte skall råda någon oklarhet om sakförhållandena såvitt vi känner dem vill jag nämna att det finns en rapport, som handlar om självmordsfrekvensen bland invandrare i vårt land under de fem första åren av 1980-talet. För utrikes födda män är det relativa talet 50 per 100 000 och för utrikes födda kvinnor 21. Det förhållande som råder bland den svenskfödda befolkningen att män i avsevärt större utsträckning begår självmord än kvinnor återfinns också i invandrargruppen. Det problem som vi nu diskuterar är ju att hela invandrargruppen har större självmordsfrekvens och i många avseenden en sämre hälsa. Frågan om forskningsprojekten är jag beredd att svara på mer i detalj en annan gång och inte i dag.
Herr talman! Jag var intresserad av att få veta vilka möjligheter kvinnojourerna har att få stöd för att just ägna sig åt dessa grupper. Många av de kvinnor som kommer hit har inget nätverk, utan de är ganska ensamma. Därför har de nu i större utsträckning börjat söka sig till kvinnojourerna, som dock inte har tillräckliga resurser. Därför skulle jag vilja veta om statsrådet är beredd att se till att kvinnojourerna får det stöd som de behöver för denna verksamhet.
Herr talman! Inte heller den frågan är jag i dag beredd att svara på, eftersom jag kan för litet om den. Mig veterligen har man på senare år förstärkt en del av denna verksamhet. Men det är mycket möjligt, som Britta Sundin säger, att det skulle finnas skäl att därutöver ge stöd. Jag är dock inte beredd att i dag ge några löften på den punkten.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat mig på vilket sätt jag ämnar stimulera och prioritera forskning om kvinnors hälsa med hänvisning till forskningsrapporter under senare år, som visar att stora grupper av kvinnor har den sämsta hälsan i samhället och att forskning om kvinnors hälsoproblem är mindre omfattande än forskning om mäns hälsa. Utbildningsdepartementets verksamhetsområde, men jag vill ändå svara på Maud Björnemalms fråga eftersom den gäller kvinnors hälsoproblem. I de forskningspropositioner som regeringen har lagt fram under 1980-talet har kvinno och jämställdhetsforskningen tillhört de prioriterade områdena. Detta har lett till tydliga framsteg för kvinnoforskningen. Men fortfarande krävs det enligt min mening särskilda insatser för att forskningen om kvinnors situation inom skilda sektorer skall kunna etablera sig och få en fast förankring i basämnena. Jag vill i detta sammanhang särskilt nämna de tre professurer med särskild inriktning mot kvinnoforskning som inrättades 1991, av vilka den i Linköping har en direkt anknytning till kvinnors hälsa, nämligen allmänmedicin med inriktning på medicinsk kvinnoforskning. Även den professur i sociologi med inriktning på studiet av våld mot kvinnor, som har inrättats i Uppsala, har anknytning till kvinnors hälsa. Flera myndigheter inom Socialdepartementets ansvarsområde bidrar också till att stimulera forskningen om kvinnors hälsa. Folkhälsoinstitutet har t.ex. inrättat ett särskilt program för kvinnors hälsa. Institutet både tar initiativ till forsknings och utvecklingsarbete inom området och arbetar självt med frågorna. Även Socialstyrelsen, inte minst dess folkhälsoenhet, har uppmärksammat den ojämlikhet som finns mellan kvinnor och män i dessa avseenden och verkar för en utjämning. Vidare pågår vid Institutet för psykosocial miljömedicin ett stort forskningsprojekt om hjärtinfarkt hos kvinnor. Tyngdpunkten i detta treåriga projekt ligger på hur psykosociala riskfaktorer inverkar på hjärtbesvär hos kvinnor. Andra projekt inom institutets verksamhetsområde har också anknytning till kvinnors hälsa. Jag vill även nämna att det inom Socialdepartementet pågår ett kontinuerligt beredningsarbete om jämställdhetsarbetets framtida inriktning, som naturligtvis också berör frågor om skillnader i hälsotillstånd mellan könen. Dessa frågor avses behandlas i en proposition om olika jämställdhetsfrågor, som regeringen planerar att lägga fram för riksdagen under våren 1994. Jag vill slutligen betona att Maud Björnemalm och jag är överens om att forskningen om kvinnors hälsoproblem bör stimuleras och prioriteras.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker nog inte att det räcker med att forskningen om kvinnors hälsoproblem bör stimuleras och prioriteras. Jag tycker att den skall stimuleras och prioriteras. Det borde vara ett måste. För att man skall få medel till forskning skall den bedrivas med utgångspunkt i att det finns två kön. Kan statsrådet vara överens med mig på den punkten? Jag kan dessutom berätta att det nere i Rännarbanan finns en intressant utställning, som Forskningsrådet har gjort om forskningen om kvinnors hälsa. Sedan urminnes tider har faktiskt kvinnors hälsa behandlats som om den hade ett samband med kvinnors natur och inte med kvinnors livsmiljö och livsvillkor. Det kanske beror på att den medicinska vetenskapen och forskningen alltid har dominerats av män. Det är män som har tolkat kvinnors sjukdomar och även har behandlat dem.

För att få medel till forskning måste utgångspunkten vara att man forskar utifrån både mäns och kvinnors hälsa och livsvillkor.
Herr talman! Maud Björnemalm kritiserade min användning av modala verbformer. Egentligen är väl i sådana här sammanhang ordet bör ganska starkt. I propositioner och annat som regeringen överlämnar till riksdagen brukar man med bör mena det som vanligt folk menar med skall. Jag har inget emot att använda skall i dessa sammanhang. Det är ju ett viktigt område. Sedan är frågan vilka slutsatser man i samband med forskning kan dra av det faktum att det finns två kön. I en mängd sammanhang spelar det en roll att det finns två kön i stället för ett. Men att gå så långt som att kräva att all forskning måste belysa detta är jag inte beredd till med tanke på att det säkert finns mängder av forskningsområden där den frågan inte alls är så relevant som den är på vissa andra områden. Att gå från en situation där man inom medicinen alltför litet har uppmärksammat skillnaden mellan män och kvinnor och mycket utgått från manliga förhållanden till en situation där man säger att all forskning i Sverige i framtiden måste ägna sig också åt denna fråga förutom det som eventuellt har undersökts redan tycker jag är att gå litet för långt. Vi kan båda djupt beklaga att det är sådana skillnader mellan könen i olika sammanhang, t.ex. på forskningsområdet. Möjligen kan man finna en viss glädje i att andelen kvinnor tycks öka, i fråga om medicine doktorer från knappt 10 % till knappt 30 % under 1980-talet. Då går utvecklingen uppenbarligen åt rätt håll, även om vi båda tycker att den går för långsamt.
Herr talman! Hur kan man veta i förväg att inte båda könen kan ha nytta av att det forskas från båda håll? Jag tycker att exemplet med hjärtinfarkt tyder på att det är nödvändigt. När det gäller kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt visade det sig att okunskapen var mycket stor. Skillnaden i behandlingarna var betydlig. Kvinnor fick t.ex. mindre behandling med läkemedel som hejdar hjärtinfarkt. Kvinnor fick mer sällan genomgå en röntgenundersökning av kranskärlen. Dessutom kommer man fram till att Magnecyl som visar sig vara bra för män är skadligt för kvinnor. Forskningsunderlaget utgjordes av män och icke av kvinnor. Det finns flera exempel på att man har kommit fram till resultat där forskningsunderlaget har varit män och sedan bara överfört resultaten till kvinnor.
Herr talman! Maud Björnemalm och jag är helt överens om att det har forskats alltför litet om kvinnors hälsa jämfört med mäns hälsa. Många gånger har det uppenbarligen varit så att man har dragit mera långtgående slutsatser av forskningsresultat, som gäller män, för hela människosläktet än vad som har varit berättigat. Det är inte det som den här sista lilla diskussionen mellan oss handlar om. Den handlar egentligen om att jag uppfattar det som om Maud Björnemalm här och nu vill avkräva mig ett löfte i talarstolen om att all medicinsk forskning och alla medicinska forskningsprojekt i Sverige i framtiden måste syssla även med dessa frågor. Det löftet var jag inte beredd att ge.
Herr talman! Karin Wegestål har ställt tre frågor till mig med anledning av det förslag till reformerat ATP-system som pensionsarbetsgruppen redogör för i sin promemoria från augusti i fjol . Jag har valt att besvara dessa tre frågor i ett sammanhang. Karin Wegeståls första fråga är om förslaget att inkomsten skall bli pensionsgrundande från första kronan i stället för att som i dag minskas med ett basbelopp innebär att pensionen maximalt kommer att erhållas på 7,5 basbelopp i stället för 6,5 som i dag eller om taket skall sänkas till 6,5 basbelopp. Pensionsarbetsgruppen redogjort för i sin promemoria innebär att rätten till pension skall relateras till de arbetsinkomster som den försäkrade haft under sin yrkesverksamma tid, dvs. livsinkomsten. Som Karin Wegestål påpekar skall det inte finnas någon undre gräns för beräkningen av pensionsgrundande inkomst, med undantag av att det av administrativa skäl kan behövas en gräns för att undvika onödigt uppgiftslämnande beträffande mycket små inkomster. I likhet med vad som gäller i dag skall det i det reformerade systemet finnas ett tak som grund för intjänande av pensionsrätt. Mitt svar på Karin Wegeståls fråga är att de avgifter som i det nya pensionssystemet skall ge pensionsrätt skall beräknas på inkomster från första kronan upp till Karin Wegestål har också frågat mig om de avgifter som i dag går in i systemet för inkomster över ATP taket kan användas för finansieringen av den pension som enligt Pensionsarbetsgruppens förslag skall kunna erhållas för vård av barn. Enligt Karin Wegestål skiljer sig pensionsrätten för vård av barn från övrig skisserad pension bl.a. då det inte föreligger ett klart samband mellan inbetalda avgifter och erhållna förmåner. Karin Wegestål anser vidare att pensionsrätten för vård av barn bryter mot en annan av direktivens förutsättningar, nämligen att systemet skall vara uppbyggt så att det stimulerar till arbete. Vad beträffar mål och förutsättningar för det nya pensionssystemet måste en rad aspekter beaktas, bl.a. behov av bättre incitament för sparande och arbete. Vad gäller pensionsrätt för vård av barn är huvudmotivet självklart ett annat, nämligen, som Karin Wegestål själv säger, att barnen är en gemensam resurs för kommande generationer och att den som tar vård om barn skall gottskrivas en pensionsrätt baserad på denna insats. Vad beträffar samband mellan avgifter och förmåner vill jag nämna att det i förslaget ingår att avgifter till pensionssystemet skall betalas även avseende sjukpenning, föräldrapenning och andra sociala ersättningar som träder i stället för förvärvsinkomst. Således kommer även den pensionsrätt som förvärvas för vård av barn att motsvaras av avgifter till pensionssystemet. Som Karin Wegestål påpekar är en av huvudprinciperna inför ett reformerat pensionssystem att åstadkomma ett ökat samband mellan avgifter och förmåner. Därav följer att de försäkringsmässigt utformade delarna i pensionssystemet skall finansieras med avgifter medan fördelningspolitiskt motiverade inslag såsom pensionsrätt för vård av barn och utfyllnad upp till garantipensionens nivå skall finansieras med användning av allmänna skattemedel. Det är dock inte en huvuduppgift för Pensionsarbetsgruppen att närmare avgöra vilket slags skattefinansiering som vore att föredra. Mitt svar på Karin Wegeståls fråga är att finansieringen av den pensionsrätt som baseras på vård av barn enligt min mening inte skall ske med en särskild löneskatt som tas ut på inkomster över taket på 7,5 basbelopp. Karin Wegeståls tredje fråga gäller om man i ett reformerat ATP-system kommer att drabbas av samma marginaleffekter som i det nuvarande svenska pensionssystemet eller om man blir garanterad att få ut åtminstone något av vad man Bakgrunden till Karin Wegeståls fråga är de marginalefffekter som uppstår inom det nuvarande pensionssystemet vid samordningen mellan ATP pensionen och det grundläggande skyddet i form av folkpension, pensionstillskott, kommunalt bostadstillägg för pensionärer och den skattereduktion som personer med låg pension erhåller. Enligt Karin Wegestål får detta till följd att den som tjänat in omkring tre ATP-poäng, vilket är medelpoängen för dagens svenska kvinnliga pensionärer, inte får ut mer än den som enbart är berättigad till folkpension. Jag delar Karin Wegeståls uppfattning att marginaleffekterna inom det nuvarande pensionssystemet är ett stort problem. Grundnivån i det nuvarande pensionssystemet har med pensionstillskottens tillkomst och andra förändringar successivt förstärkts. Införande av avgifter ovanför taket och andra förändringar har ytterligare bidragit till att sambandet mellan förmåner och avgifter har urholkats. Enligt Pensionsarbetsgruppens beräkningar är det först vid pensionsgrundande inkomster på drygt 4 basbelopp som en ytterligare inkomstökning leder till högre pension inom det nuvarande pensionssystemet. Som betonats i direktiven krävs förändringar som bidrar till ett starkare samband mellan avgifter och förmåner. Som jag redan nämnt utgår Pensionsarbetsgruppens förslag från att livsinkomsten från i princip första kronan skall bidra till den framtida pensionen. För att i det nya systemet tillförsäkra dem som inte haft inkomster eller haft låga inkomster en god grundtrygghet övervägs samtidigt en garantipension som i låga inkomstlägen fyller ut den livsinkomstbaserade pensionen. Denna utfyllnad avses ersätta den nuvarande folkpensioneringen. En faktor som i nuvarande system starkt bidrar till marginaleffekterna är att pensionstillskottet trappas av krona för krona mot ATP. Pensionsarbetsgruppen prövar om det är möjligt, utan betydande nackdelar i övrigt, att utforma en ny garantipension så att kompensationsgraden för en person med högre intjänad pensionsrätt alltid skall bli något högre än för en person med lägre. Vidare strävar gruppen att söka utforma det nya systemet så att samma skatteregler kan gälla för pensionärer som för andra. Samtidigt är det angeläget att det nya pensionssystemet kommer att innehålla ett gott grundskydd. Detta innebär att Pensionsarbetsgruppen har att avväga mellan olika mål som ingetdera kan förverkligas fullt ut. Mitt svar på Karin Wegeståls fråga är därmed att Pensionsarbetsgruppen mot bakgrund av sådana avvägningar strävar efter att utforma det nya pensionssystemet så att livsinkomstprincipen görs tydligare och så att de försäkrade därmed i högre grad än i dag blir garanterade att få ut pension i proportion till de avgifter som betalats in.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Bo Könberg för det fylliga svaret, även om det var för långt. Jag skall läsa det efteråt, eftersom det inte är så lätt att ta till sig allt så här på en gång. Jag skall verkligen ta del av svaret. Jag tycker att svaret innehöll mycket som var intressant. Nu börjar folk intressera sig för pensionerna. Det har tagit lång tid. Det har varit en lång inkörningssträcka innan man har funnit att det här är någonting som inte bara gäller dagens pensionärer utan framför allt ungdomarna i framtiden. Det var mycket intressant att höra att man kommer att få ATP från första kronan. Om man drar av ett basbelopp, får det mycket negativ betydelse för personer med små inkomster. Det känns på något sätt hoppfullt att man nu i alla fall har kunnat ta hänsyn till detta. Man kommer nu att få pension upp till 7,5 basbelopp. Tyvärr kommer vi inte till rätta med kvinnornas situation på arbetsmarknaden på så sätt att vi kan se till att de i större utsträckning får heltidsarbete, bättre betalt osv. Det är någonting som vi måste arbeta med vid sidan om. Jag känner en stor oro för att livstidspensionssystemet ändå kommer att drabba kvinnorna negativt. Det vet man om i Pensionsarbetsgruppen. Jag kan förstå att man därför har tänkt sig ett system där man kan kompensera med pension för vård av barn. Jag kanske får bryta här och återkomma med synpunkter på de andra frågorna.
Herr talman! Med anledning av talmannens konstaterande beträffande längden på svaret skall jag i fortsättningen inte sammanföra flera frågor i ett sammanhang. Jag tyckte att det var praktiskt att göra så i det här fallet, eftersom frågorna rörde samma problemkomplex. Relationen mellan mäns och kvinnors pensioner har mycket att göra med hur män och kvinnor lever. De skillnader som finns återspeglas på något sätt i pensionssystemet i alla länder. Vi har medvetet från arbetsgruppen velat göra ändringar -- utöver dem som har att göra med livsinkomstprincipen -- som har fördelningspolitiska inslag. De viktigaste delarna i detta handlar om att skapa en utfyllnad till en garantipension och att räkna poäng för vårdår. Vi diskuterar också frågan om man i samband med skilsmässor m.m. eventuellt skall göra en delning av pensionspoäng erhållna under tiden för äktenskapet. Alla dessa förändringar är av den arten att de såsom samhället ser ut är bättre för kvinnor än för män.
Herr talman! Det system som är skisserat för pension för vård av barn är jag mycket tveksam till. Jag anser att det inte kommer att kompensera i samma mån som de regler som har funnits tidigare. Visserligen har kvinnorna inte riktigt kunnat dra nytta av dem, eftersom de inte har hunnit så långt in i systemet. Reglerna har inte hunnit få sin fulla funktion. Men när de får det fram på 2030-talet, skulle kvinnorna få pension på samma villkor som männen. Risken är nu att vi ändrar systemet så att kvinnorna, vilka har haft en lång ''inkubationstid'' i detta system, får en ny sådan period. De får i framtiden återigen en sämre pension.
Herr talman! Man kan förstås diskutera hur ATP systemet kan se ut på 2030-talet, och det gör Pensionsarbetsgruppen. Vi är tvungna att göra det, eftersom det är fråga om långa tidsperioder när man diskuterar pensioner. Jag vågar dock säga att nästan samtliga i arbetsgruppen har den uppfattningen att ATP-systemet med sina nuvarande regler inte kan bevaras in på 2000-talet och än mindre reglera alla pensioner som skall betalas på 2030-talet. Detta har bl.a. att göra med att det nuvarande pensionssystemet är extremt tillväxtberoende. Det beror på de förmåner som utlovas i bortre änden av systemet inte bestäms av vilka inkomster som uppstår under tiden. Nu har vi möjlighet att i samband med reformeringen av pensionssystemet föra en mycket medveten diskussion om vilka intressen, vilka grupper och vilka beteenden som man från samhällets sida vill gynna. Det kan ske på ett helt annat sätt än genom den osystematiska och närmast röriga omfördelning som äger rum inom det nuvarande pensionssystemet.
Herr talman! När man tillskapar ett pensionssystem är det viktigt att det är långsiktigt och att det håller vad det lovar långt fram i tiden. Jag tycker att det är fel att man ändrar systemet just när kvinnorna kan komma in i systemet och utnyttja det till fullo. Då måste man ändra det, eftersom det annars skulle bli för dyrt. Sedan kan man ha olika synpunkter på om det verkligen är för dyrt. De anpassningsproblem som detta system har skulle man kunna komma till rätta med utan att man behöver ändra intjänandereglerna. Man kan se till att systemet får en bättre anpassning till samhällsutvecklingen, och man kan se till att placera fondernas pengar på ett sådant sätt att de ger en bättre avkastning. Det finns goda möjligheter till framförhållning vad gäller den demografiska utvecklingen. Man kan se hur befolkningsstrukturen utvecklas, och man kan gå in med extra avgifter om det skulle behövas. Man måste inte förändra hela systemet och intjänandereglerna bara för att det finns vissa anpassningssvårigheter. Det måste vara lättare att kompensera i ett system som har fungerat i 30 år än att se de konsekvenser som ett nytt system kommer att få.
Herr talman! Det låter sig sägas, vilket Karin Wegestål nu gör, att man lätt med några enklare förändringar i det nuvarande systemet skall kunna uppnå en anpassning till samhällsekonomin. I själva verket är det nog avsevärt mycket svårare än så. Det är självklart att en av de viktigaste och tyngsta delarna i pensionssystemet är intjänandereglerna. En av de frågor som vi nu har att ta ställning till är om vi exempelvis skall behålla trettioårsregeln. Den innebär att man får s.k. full pension om man har arbetat i 30 år. Men den innebär också att den som har arbetat i 40 år eller 45 år inte får ut någonting för de sista 10--15 åren. Är det ett bra system för framtiden? Karin Wegestål undviker också att kommentera vilka effekter som arbete och sparande har på tillväxten i ett samhälle och vilka effekter detta i sin tur har på möjligheten att ge hyggliga pensioner även i framtiden.
Herr talman! Arbete och sparande kan ske oavsett vilket system man har. Det är viktigt att det sker ett sparande, men det måste inte tvunget vara ett sparande i hushållen. Det kan vara ett kollektivt sparande. Vi har haft en stor nytta av det kollektiva sparande som har skett. Det finns möjligheter att använda detta på ett mer aktivt sätt. Problemet är enligt min mening att man ändrar reglerna just när kvinnorna kan börja dra nytta av dem. Det känns inte riktigt bra att ställa upp på att införa ett system som redan från början är negativt för kvinnorna. Det är ett konstigt, konstgjort och svåröverskådligt system som föreslås vad gäller vård av barn. Staten kan inte få in några avgifter under den period en person vårdar barn. Då har man ingenting annat än möjligtvis föräldraförsäkringen. Det är inte något som man kan basera avgifter på. Detta är något som kommer först i framtiden. Det är kanske en möjlighet att ta det som en skatt på pensionerna, men det är litet sent.
Herr talman! Jag begärde ordet en gång till eftersom jag tycker att det är synd att debatten skall avslutas med Karin Wegeståls dubiösa beskrivning av det system som nästan samtliga partier i Karin Wegeståls eget parti, tycker är mycket intressant. Det nuvarande systemet är mycket osystematiskt. För att ta ett exempel kan man titta på situationen för dem som är födda i slutet av 1940-talet, en mycket stor grupp, och se hur systemet slår för män och kvinnor. Det visar sig att systemet är avsevärt bättre för män i socialgrupp 1 än för flertalet kvinnor, för att ta ett exempel. Jag tycker att det är litet konstigt att Karin Wegestål är så positiv till ett system som är så osystematiskt vad gäller fördelningspolitiken och så negativt för möjligheterna att fatta egna beslut om fördelningspolitiken.

Herr talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om jag anser att en samvetsklausul inom vårdutbildningarna är förenlig med kravet på god kvalitet och säkerhet i svensk sjukvård. Regeringen har nyligen fattat beslut om direktiv till en utredning som skall bedöma om det finns behov av en samvetsklausul inom högskoleutbildningen. Uppdraget gäller att överväga om studenternas rätt att av etiska, religiösa eller andra skäl vägra att delta i vissa obligatoriska utbildningsmoment redan är tillräckligt tillgodosedd genom högskoleförordningen eller om en samvetsklausul bör införas. Det gäller således inte bara vårdutbildningar utan all högskoleutbildning. Den fråga som kommit att diskuteras mest, och som också frågeställaren tar upp här, är sådana utbildningsavsnitt som rör aborter och viss preventivmedelsverksamhet. I direktiven till utredningen betonas att konsekvenserna för den aktuella yrkesverksamheten skall redovisas. Det är mycket viktigt att utredningen redovisar alla de konsekvenser en samvetsklausul skulle kunna få för verksamheten. Jag avvaktar med stort intresse denna redovisning och kommer att ta aktiv del i frågans fortsatta beredning.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag ser en stor fara redan i att direktiven innebär att man skall överväga ett införande av en samvetsklausul inom utbildningarna. Det gäller flera utbildningar, men kanske främst inom vårdutbildningen. Det är redan nu innan utredningen är klar ganska tydligt vilka konsekvenser detta får. Vissa utbildningsmoment kommer att tas bort. Läkare och barnmorskor kommer att erhålla sin legitimation trots att de inte har den kunskap som egentligen är en förutsättning för legitimationen. Det kommer att leda till att det kommer att finnas personal inom sjukvården som varken kan eller vill delta i preventivmedelsrådgivning eller utföra aborter. På detta vis behöver en del av personalen inte heller delta fullt ut i sjukvårdens verksamhet. Aborter och preventivmedelsverksamhet är en del av barnmorskeyrket och gynekologyrket. De hänger intimt samman med varandra. Cirka en tredjedel av alla gynekologiska ingrepp är aborter. Man kan fråga sig var de drygt 34 000 kvinnor som gör abort varje år skall få sin behandling. Skall det ske på sjukhus, eller skall det ske någon annanstans? Jag tycker att man redan nu kan se konsekvenserna och se hur vården kommer att fungera. Det uppstår naturligtvis svårigheter att arbeta tillsammans om man har olika förutsättningar och olika möjligheter att delta i vården. På sikt kan det leda till en uppdelning av vården, vilket vi kan se i andra länder. Aborter utförs av privata kliniker och kanske till en hög kostnad.
Herr talman! Jag har i mitt svar pekat på vilka direktiv som gäller för utredningen. Den skall belysa frågor av den typ som Birthe Sörestedt nu är inne på. Vad den utredningen kommer fram till får vi diskutera när den väl är klar. Att det skulle vara önskvärt att vi får en uppdelning av den typ Birthe Sörestedt nämner har inte föresvävat mig. Däremot förutsätter man att ingen tvingas delta i abortverksamhet mot sin vilja bl.a. enligt de allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdade för fem sex år sedan. Den farhåga som Birthe Sörestedt och några andra debattörer i den offentliga debatten har framfört att nästan ingen skulle vilja arbeta med abortverksamhet och preventivmedel är en oro som jag för egen del inte hyser.
Herr talman! Eftersom det är en så stor del av vården som rör just aborter och preventivmedelsrådgivning finns risken att vi får den här uppdelningen om det är många som har samvetsklausulen i sin legitimation. Det skulle kanske även uppstå svårigheter när det gäller utprovning av och rådgivning om preventivmedel. Det skulle i sin tur kunna leda till att det blir svårigheter att komma till vårdcentraler och att vi får en ökning av antalet oönskade graviditeter. Om man tänker sig att samvetsklausulen skall styra vid utbildningen, är det inte patientens behov som styr vården, utan personalens värderingar. Statsrådet sade visserligen vid en tidigare fråga att det inte finns några skäl för att ändra abortlagstiftningen, men jag är rädd för att man kan undgå abortlagstiftningen genom införandet av en samvetsklausul.
Herr talman! Jag har respekt för det engagemang som Birthe Sörestedt visar för att patienterna i fortsättningen skall kunna få hjälp med de saker man önskar såväl när det gäller preventivmedelsrådgivning som i de fall när man önskar avbryta en oönskad graviditet. Den fråga vi nu diskuterar är om man i samband med högskoleutbildningen skall ha möjlighet att låta bli att lära sig vissa moment som jag förmodar att man inte vill arbeta med sedan i vilket fall som helst. Jag tycker att Birthe Sörestedt och andra blåser upp den här frågan långt över de proportioner den kommer att visa sig ha den dag när vi har utredningen i våra händer.